Herr talman! Jag kan försäkra Håkan Holmberg om att jag har bemödat mig att följa detta. Så fort jag nåddes av nyheten om de två myndigheternas beslut hade generaldirektörerna och jag ett ingående samtal, då också ord som "försiktighet" tillfogades det som Leif Blomberg tidigare hade sagt om varsamhet. Jag tror alltså inte att det rör sig om illvilliga människor, utan det är ansvarsfulla myndighetspersoner som nu också vet vad riksdagen och regeringen anser just genom att Barnkommittén har tillsatts. De blir också påminda om detta. Diskussionen här illustrerar det gemensamma engagemang vi har för flyktingbarnens bästa och för deras hälsa. Den illustrerar också de olika roller som vi har. Håkan Holmberg och Ragnhild Pohanka och Gustaf von Essen kan genom att ta upp frågor här i debatten lyfta fram dem i rampljuset. Jag kan genom att jobba med en ny flyktingproposition och genom att följa Barnkommitténs arbete samt inkorporera dess resultat i den nya flyktingpropositionen i september också verka för barnens bästa. Må på det sättet denna debatt ha varit till barnens bästa.
Herr talman! Syftet med att ställa frågor och interpellationer är naturligtvis att statsråd och andra, som har att verkställa de riktlinjer och intentioner som kommer från riksdagen, påminns om vad som faktiskt har sagts. Det är utmärkt att Pierre Schori hade ett ingående samtal med de två generaldirektörerna. Jag tror inte att de är illvilliga i och för sig, men det är klart att man får tänka på den roll som de har. De har nämligen problem med långa listor, långa handläggningstider osv. Många i dessa myndigheter skulle naturligtvis tycka att det vore väldigt skönt att kunna korta dessa listor. I en gråzon mellan två olika praxis, som vi sannolikt befinner oss i, kan det vara väldigt frestande att försöka pricka av några extra fall på listan, när man nu tycker sig ha fått klartecken för att återuppta arbetet på ungefär det sätt som det bedrevs förut. Därför är det nödvändigt att påminna om vad riksdagen faktiskt anser. Den här sortens frågor har nu väckts flera gånger i riksdagen, därför att flera ledamöter, på det sätt som är ganska vanligt för riksdagsledamöter, kommer i kontakt med enskilda fall där handläggningen till stor del förefaller strida mot intentionerna. Därför är det rimligt att Pierre Schori har ett nytt ingående samtal för att påminna om vad som faktiskt var riksdagens intentioner. Det kan naturligtvis finnas ett antal fall där de långa handläggningstiderna i sig i det här läget alltjämt är ett problem. Men jag föreställer mig att det är väl så vanligt att berörda familjer uppfattar det precis på det sätt som jag beskrev i fallet med den rysk-judiska mamman och hennes dotter, nämligen att man från myndighetens sida försöker passa på innan en eventuell praxisändring sker. Detta kan inte ha varit riksdagens intention och rimligen inte heller statsrådet Pierre Schoris intention.
Herr talman! Enskilda fall skall vi inte diskutera här. Men om man inte kan ge exempel, får inte heller beskrivningen liv. Det skulle bli en väldig skillnad om man avvaktade Barnkonventionen. Det finns nämligen ganska många som anser att den på något sätt skall införlivas i svensk lag, och då blir det andra bedömningar i sådana här ärenden. Jag förutsätter att statsrådet och jag har en gemensam värdegrund när det gäller humanistiska synpunkter på flyktingpolitiken. Men det är klart att det finns nyansskillnader och även något olika åsikter om hur målen skall nås. När svårigheter har pågått länge får jag ofta litet bråttom, och nu tycker jag att det är nog och att det måste hända någonting positivt här. Det går långsamt och trögt - i och för sig går utvisningarna litet för fort ibland - att ändra inställningen till barns framtid i vårt land. Om det tar för lång tid kan det, förutom de traumatiska upplevelser de har med sig hemifrån, skada dem för livet.
Herr talman! Jag tycker att det är utmärkt att man tar upp denna diskussion, trots att jag svarade i samma fråga för ett tag sedan. Jag skulle ha agerat på liknande sätt om jag var riksdagsman, vilket jag också har varit. Jag vill dock förtydliga en sak. Jag har inte gett något klartecken till de två myndigheterna att fortsätta sitt arbete. Det har de bestämt själva, enligt sitt myndighetsansvar och enligt lagen. Därefter har vi haft ett samtal där jag erinrade om de saker som jag har nämnt. Jag vet inte om Håkan Holmberg är tankeläsare. Jag skall ha ett möte av detta slag i nästa vecka. Jag kommer då att erinra om riksdagens intentioner.
Herr talman! Jag förutsåg att den reaktionen skulle komma från Pierre Schori, eller att han skulle dra exakt den slutsatsen av det faktum att jag tog upp denna fråga. Jag är mycket nöjd med att jag hade rätt på den punkten.

Herr talman! Lennart Rohdin har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att tortyrskador skall behandlas som en huvudpunkt då utlänningsmyndigheterna avgör asylsökandes rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Rohdin uppger i sin interpellation bl.a. att alltfler rapporter pekar på att asylsökande som uppger sig ha blivit utsatta för tortyr inte får dessa uppgifter seriöst prövade av utlänningsmyndigheterna, inte ens när det föreligger svenska specialistläkares utlåtanden i saken. Rohdin uppger vidare att Invandrarverket och Utlänningsnämnden tämligen summariskt avfärdar dessa asylsökandes uppgifter rörande tortyr med hänvisning till att de bedöms som icke trovärdiga. Ofta föregås dessa bedömningar av ett allmänt resonemang om den politiska situationen i den asylsökandes hemland. Den fråga Lennart Rohdin har tagit upp är mycket angelägen. Sverige har ratificerat FN-konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och även den europeiska konventionen mot tortyr. Som en följd av ratificeringarna infördes i 1989 års utlänningslag ett generellt förbud mot att verkställa beslut om avlägsnande till ett land där det finns grundad anledning tro att utlänningen löper risk för dödsstraff, kroppsstraff eller tortyr. Förbudet är undantagslöst. Motsvarande hinder hade dock enligt praxis gällt tidigare. Även artikel 3 i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, vilken numera är en del av vår nationella lagstiftning, utgör hinder mot att återsända till hemlandet en person som löper risk att utsättas för tortyr. Berörda myndigheter har att följa lagstiftningen och att beakta de internationella åtagandena på området samt att tillse att skyddsbehövande erhåller det skydd de har rätt till. Utgångspunkten i behandlingen av enskilda asylärenden är att det ankommer på den asylsökande att presentera skälen för sin ansökan och i möjligaste mån söka styrka sina anspråk. Enligt UNHCR:s handbok ligger bevisbördan i princip på den asylsökande. Däremot delas skyldigheten att söka utreda alla fakta mellan sökanden och utredaren. UNHCR:s handbok ger även klara riktlinjer för hur bevisregeln the benefit of the doubt bör tillämpas. Där sägs bl.a. att en sökandes påståenden inte alltid låter sig bevisas. Om dennes redogörelse förefaller trovärdig bör utredaren hellre fria än fälla, såvida det inte finns starka skäl för ett motsatt beslut. Även i förarbetena till utlänningslagen erinras om det angelägna i att den asylsökande ges the benefit of the doubt ifall den asylsökande har lämnat en allmänt trovärdig och rimlig berättelse. När Invandrarverket och Utlänningsnämnden fattar beslut i enskilda asylärenden har de att beakta och pröva samtliga uppgifter och omständigheter i ärendet. I de fall den asylsökande uppger sig ha utsatts för tortyr måste uppgiften härom - och i förekommande fall läkarutlåtande i saken - granskas synnerligen noggrant. Uppgiften och intyg om tortyr utgör en del av underlaget och skall värderas tillsammans med övriga väsentliga omständigheter vid den slutliga bedömningen. Detta kan i vissa fall innebära, även om uppgiften att den asylsökande varit utsatt för tortyr godtas, att personen i fråga ändock inte får stanna. Detta beror t.ex. på ändrade förhållanden i hemlandet. Så skedde vid bedömningarna av chilenska asylsökandes ärenden efter det att en demokratiskt vald regering ersatt Pinochetdiktaturen. Det avgörande vid skyddsbedömningen är huruvida det finns grundad anledning tro att utlänningen vid ett återvändande till hemlandet är i fara att utsättas för tortyr. För att fastställa om det finns anledning befara tortyr måste således vägas in bl.a. de aktuella förhållandena i hemlandet. Även om myndigheterna finner att vederbörande inte längre är i sådan fara har de dock möjlighet att i det enskilda fallet, under vissa förutsättningar, bevilja uppehållstillstånd på humanitär grund.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Schori för svaret. Jag är glad över den tydlighet med vilken statsrådet framhåller den betydelse frågan om tortyr måste ha vid asylprövning. Det är en signal som jag hoppas når ända fram. När det gäller rapporter om hur tortyrskador hanteras kan jag t.ex. hänvisa till det seminarium som anordnades av Frivilligorganisationernas Fond för Mänskliga Rättigheter här i Stockholm i slutet av mars. Jag medger att frågan om tortyrskador är svår. När statsrådet framhåller att det ankommer på den asylsökande att styrka sina påståenden börjar jag emellertid undra om statsrådet verkligen menar allvar. Hur skall en asylsökande kunna styrka att han eller hon utsatts för tortyr? Bör vi kräva av dem att före flykten hos berörda hemlandsmyndigheter anhålla om ett skriftligt intyg om den behandling vederbörande utsatts för? Tortyren kan också ha genomförts på ett sådant sätt eller så långt tillbaka i tiden att tortyrskador endast svårligen kan identifieras efter det att asylansökan inlämnats i Sverige. Som statsrådet själv väl känner till förekommer det att uppgifterna avvisas av utlänningsmyndigheterna, även när svenska läkare, väl insatta i de svåra frågor det gäller, intygar att vederbörande utsatts för tortyr som efterlämnat ett antal bestående skador. Det kan t.ex. heta att det inte kan uteslutas att de omfattande skadorna skulle ha kunnat orsakas på annat sätt - genom att vederbörande blivit överkörd av ett tåg, eller vad? Finner inte statsrådet detta pinsamt? Statsrådet framhåller i det skrivna svaret att uppgiften om tortyr dock alltid utgör en huvudpunkt vid ett asylärendes avgörande. Likaså säger statsrådet att uppgiften "skall värderas tillsammans med övriga väsentliga omständigheter vid den slutliga bedömningen". Jag förmodar att statsrådet därvidlag anser att det måste krävas mycket starka övriga omständigheter för att uppgifter om tortyr inte skall fälla utslag. Det kan då inte röra sig om oegentligheter i pappershanteringen eller undanhållande av andra uppgifter, inte heller att vederbörande gör en annan bedömning av hemlandsmyndighetens demokratiska sinnelag. Statsrådet säger också i sitt svar att det avgörande vid skyddsbedömningen är om det finns grundad anledning befara att vederbörande vid ett återvändande är i fara att åter utsättas för tortyr. Det kan väl inte vara möjligt. Varje möjlighet måste väl vara fullständigt utesluten för att ett återsändande över huvud taget skall övervägas. Att de politiska förhållandena förändras till det bättre kan givetvis innebära att riskerna minskat avsevärt för att nya människor skall råka ut för sådant som tvingar dem på flykt. Men i åtskilliga länder i tredje världen innebär det, som statsrådet Schori väl vet, inte att den som tidigare utsatts för t.ex. tortyr i det förgångna inte skulle löpa fortsatta risker. Då hjälper det föga att hänvisa till att det skulle vara en fråga för det landets rättsvårdande myndigheter. Avslutningsvis vill jag upprepa mitt påpekande i interpellationen, att åberopande av tortyr som inte kan vederläggas med stor säkerhet rimligtvis inte kan avfärdas med att den asylsökande i övrigt inte befinns trovärdig. Denna bedömning begränsar sig alltför ofta till en enstaka omständighet i asylansökan. Statsrådet är naturligtvis medveten om det grannlaga i asylprövningen. Felbedömningen att låta någon få asyl för att vi inte med säkerhet kan bedöma ansökan kan vi leva med som en, åtminstone relativt sett, rätts och välfärdsstat. Motsatsen kan vi kanske också leva med, men inte nödvändigtvis en asylsökande som torterats.
Herr talman! Jag blev väldigt orolig och litet lätt upprörd när jag läste Rohdins fråga. Är det så att det finns rapporter om att Invandrarverket och Utlänningsnämnden tämligen summariskt avfärdar asylsökandes uppgifter rörande tortyr med hänvisning till att de bedöms som icke trovärdiga? Om det skulle vara något som präglar Utlänningsnämndens och Invandrarverkets arbete är det ju fara å färde. Det skulle vara utomordentligt värdefullt om Rohdin på olika sätt kunde ta fram dessa rapporter. Det är möjligt att man t.o.m. måste ta upp detta i riksdagen på annat sätt, kanske via Riksdagens revisorer eller i en hearing i socialförsäkringsutskottet. Det vore väldigt bra om Rohdin kunde komma med dessa rapporter så vi fick titta på dem. Tortyr är något av det mest fruktansvärda människor kan utsättas för. Därför måste man ta tortyrfrågorna på allra största allvar när man gör bedömningar om asyl eller uppehållstillstånd. I och för sig kan man ibland konstatera att påstådd tortyr kanske inte har ägt rum. Det kanske inte alltid är trovärdigt. Därför måste man alltid undersöka rätt noggrant och försöka fastställa detta. Men finns det tecken som tyder på att det är klart att det har förekommit tortyr, så vägs detta, såvitt jag kan förstå, mycket noggrant in i utredningen om asyl. Sker inte detta är det verkligen fara å färde. Det skulle i så fall vara rätt upprörande. Sedan till frågan om återsändande eller inte även om man har genomgått tortyr. Även där måste man göra en utomordentligt noggrann bedömning. Det går inte att sända tillbaka en person hur som helst även om man tror att läget har förbättrats. Man måste väga in tortyrfrågan väldigt noggrant i samband med ett återsändande även om förhållandena har förbättrats. Men det innebär inte att alla tortyrskadade har rätt till uppehållstillstånd. Det kan finnas länder dit det går att återsända, där förhållandena är sådana att det nu är möjligt med avvisning. Men tortyr måste alltid vara en mycket viktig faktor när man gör en asylprövning. Jag hoppas att Lennart Rohdin kan vidimera de antydningar han har kommit med i sina frågor, så att det här kan komma till större kännedom här i riksdagen, så att vi kan ta itu med det på allvar.
Herr talman! Jag anser inte att det är pinsamt att redovisa vad som är grunderna, nämligen att, som det står, den asylsökande i möjligaste mån skall försöka styrka sina anspråk - alltså i möjligaste mån. Dessutom är det UNHCR som i sin handbok i princip lägger bevisbördan där. Men, som framgår av det följande jag sade, vägs det upp mer än nog av det andra. Det är klart att det finns tydliga bevis för tortyr ibland, självfallet. Jag nämnde fallet Chile för att tydliggöra något som, skulle jag vilja säga, nästan är ett undantag. Där ser man en klar skillnad mellan en regim som tidigare torterade systematiskt och en demokratiskt vald regim som inte tillåter att polisen på någon station, inte ens ute i provinsen, tillämpar tortyr. Sådana undantagsfall skulle man kunna tänka sig vid en ingående bedömning. Jag är också angelägen om att få del av de rapporter som Lennart Rohdin nämner i sin interpellation. Det är allvarliga frågor. Herr talman! Jag är tacksam för att Lennart Rohdin tog upp denna fråga. Det ger mig anledning att informera riksdagen om ett aktuellt fall som nyligen kommit till regeringens kännedom. Det rör sig om en zairisk kvinna som åberopat att hon är politisk oppositionell och att hon varit utsatt för tortyr i Zaire. Utlänningsnämnden har som sista instans meddelat att den zairiska kvinnan kan återföras till Zaire. FN:s kommitté mot tortyr har den 8 maj 1996 i mål mot Sverige efter klagomål från kvinnan funnit att ett återsändande av henne skulle innebära ett brott mot artikel 3 i FN:s konvention mot tortyr, och att svenska staten är skyldig att avstå från att återföra henne till hemlandet med tvång. Det här är allvarligt. Det är därför jag tar upp det för riksdagens kännedom. Nämnda avgörande understryker vilka grannlaga bedömningar som skall göras vid våra utlänningsmyndigheter. Jag är medveten om hur svårt det är för myndigheterna att bedöma vissa asylärenden, särskilt de som innehåller motstridiga uppgifter. Uppgifter om tortyr utgör dock alltid en huvudpunkt vid ett asylärendes avgörande. Ett stort antal asylsökande beviljas också tillstånd att stanna i vårt land i de fall där myndigheterna bedömt att det finns grundad anledning att tro att risk för tortyr föreligger. Avgörandet i FN:s kommitté mot tortyr inskärper ändå ytterligare betydelsen av en synnerligen nogsam och försiktig behandling av ärenden där uppgift om tortyr förekommer. Herr talman! Jag utgår ändå från att så sker.
Herr talman! Det är naturligtvis värdefullt att statsrådet informerar oss om det senaste fallet i den här FN-kommissionen. Det ger, tycker jag då, anledning att också ställa sig litet frågande till hur det förhåller sig; då har vi åtminstone ett fall som uppenbarligen har hanterats på det här sättet på hög nivå. Jag sade i mitt inledningsanförande att det ägde rum ett seminarium för några månader sedan här Stockholm, ordnat av Frivilligorganisationernas Fond för Mänskliga Rättigheter, som avhandlade just detta tema. Detta borde inte vara okänt för vare sig statsrådet eller företrädaren för utlänningsmyndigheterna här i riksdagen. Detta ger oss naturligtvis anledning till oro. Som enskild riksdagsledamot har jag naturligtvis inte tillgång till alla akter rörande alla asylärenden där tortyrskador åberopas. Som har sagts vid tidigare debatter här i dag får vi som enskilda riksdagsledamöter dock information om ett stort antal ärenden som på olika sätt tycks strida mot de uppfattningar som statsrådet här för fram. Därför tycker jag att det var viktigt att ställa denna fråga till statsrådet, och som jag inledningsvis sade är jag glad över den tydlighet som fanns i statsrådets svar. Jag hoppas att den tydligheten når ända fram. Statsrådet sade i närmast föregående interpellationsdebatt att han hoppades snart kunna lägga fram en proposition gällande flyktingpolitiken. Som statsrådet väl vet ligger det bl.a. ett förslag från en enskild utredare - något som initierades av den föregående regeringen - om att regeringen skall få möjligheter att ta egna initiativ när det gäller praxisbildningen. Jag tror att det skulle vara ytterst värdefullt inom det här området att regeringen ser till att detta förslag finns med i den proposition som läggs fram, och att regeringen dessutom tar en av sina första möjligheter när riksdagen, vilket vi hoppas, har bifallit detta förslag, att verkligen titta på de här sakerna så att det blir klara och entydiga besked mellan riksdagen och regeringen å den ena sidan och utlänningsmyndigheterna å den andra. Sedan vill jag vända mig till Gustaf von Essen. Han är, det har vi konstaterat här i dag, snabb att uppträda som utlänningsmyndigheternas försvarsadvokat här i talarstolen när interpellanter ställer politiska frågor till de politiskt ansvariga i regeringskansliet. Jag kan bara konstatera att det naturligtvis alltid är svårt för den som är utomstående. Gustaf von Essen är ju inte utomstående, utan han kan lyssna till alla de resonemang som förs i både Invandrarverkets och Utlänningsnämndens sammanträdesrum. Men det måste ju ändå vara så att vi som får ta del av de beslutshandlingar som föreligger i enskilda ärenden måste utgå från att det som anförs som beslutsskäl i ärendena är det väsentliga. Sedan kan det givetvis finnas annat som man av utrymmesskäl inte får plats med i dessa beslutsformuleringar, men det kan ju rimligtvis inte ha varit de avgörande skälen, eftersom de då naturligtvis hade stått där. Jag återkommer därför till de uppgifter som jag har fört fram såväl i min interpellation som i mitt första inlägg i denna debatt. Jag konstaterar och citerar vad som faktiskt skrivs och som måste bedömas ha varit utlänningsmyndigheternas avgörande argument när de avvisar även av svenska läkare vidimerade tortyrskadade.
Herr talman! Herr Rohdin var ju själv en gång statssekreterare för dessa frågor och vet väl ungefär vilka möjligheter och roller enskilda riksdagsmän, statsråd och företrädare för departementen har. Jag är definitivt inte någon företrädare för utlänningsmyndigheterna, vad nu det är för något. Jag vet inte om det finns något som heter utlänningsmyndigheterna, men låt vara att det kan vara Utlänningsnämnden eller Den flyktinglagstiftning som finns och som praktiseras är i huvudsak baserad på rätt stor enighet i riksdagen. Vi skall ha en reglerad invandring, och vi skall ha olika bestämmelser i vilka det tas hänsyn till de konventioner som vi har och de åtaganden som vi har gjort. Det skall vara en human flyktinglagstiftning, och den skall helst vara tydlig. Allt detta försöker vi efter bästa förmåga få ihop. Det finns hela tiden förbättringar som måste göras. En sak som jag själv faktiskt anser - och där har kanske Lennart Rohdin och jag en gemensam ståndpunkt - är att beslutsmotiveringarna i de beslut som fattas både på Invandrarverkets nivå men också på Utlänningsnämndens nivå behöver utvecklas ytterligare. De behöver förbättras. Barnens position när det gäller beslut som rör barn måste tydliggöras i samband med dessa beslutsmotiveringar, så att alla är överens om att man kan läsa ut vad som menas. Det måste vara tydligt. Det tycker jag att vi skall hjälpas åt med, och där finns det väl goda utsikter bl.a. i barnkonventionen att komma fram en bit till. Men detta är i grunden politik, och jag för min politik på detta område.
Fru talman! Jag valde den här debatten för att informera om domen mot Sverige i fallet med kvinnan från Zaire därför att det passade in här och därför att det visar hur viktigt det är med försiktighet och noggrannhet i sådana här frågor. Därmed vill jag inte kritisera utlänningsmyndigheterna. Jag har också studerat det här fallet, och man ser hur andra länder agerar. Det är ingen ursäkt, men människor från Zaire förs tillbaka till sitt hemland med chartrade plan. Där förelåg också vissa motstridiga uppgifter. Men nu är det som det är. Detta fall visar hur svårt det är och hur noggrann man måste vara. Och den här kvinnan kan inte utvisas. Avslutningsvis, fru talman, vill jag säga att jag anser att det även på detta område inom flyktingpolitiken finns utrymme för förändringar och förbättringar.

Fru talman! Avslutningsvis vill jag tacka statsrådet för detta besked. Jag tror att det är ytterst välkommet. Den oro som jag har gett uttryck för i den här debatten är väl ett inslag i den utvecklingen. Som jag sade i mitt förra inlägg, även om statsrådet valde att inte kommentera det, hoppas jag att det blir möjligt för regeringen att på eget initiativ påverka praxisbildningen i asylhanteringen och att detta sker omgående när det gäller hanteringen av tortyrskadade. Jag är fullt medveten om att Gustaf von Essen inte har någon mer möjlighet att gå upp i denna debatt, men jag vill ändå säga att hans påstående att jag tidigare har varit statssekreterare på detta område ger mig kanske en viss möjlighet att bedöma formuleringar i ärenden som kommer under mina ögon även efter det att jag har slutfört den tjänstgöringen. Jag konstaterar bara att Gustaf von Essen i de debatter som vi har haft i dag uppenbarligen är mer bekymrad över den oro som riktas mot Invandrarverkets och Utlänningsnämndens om inte praxis så ändå alltför ofta synbarliga agerande än över den verklighet som den här oron faktiskt ger uttryck för. Men som Gustav von Essen sade, det är hans politik.

Fru talman! Lennart Rhodin har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att ge signaler om att anhöriga till bosniska flyktingar i Sverige smidigt skall kunna erhålla besöksvisering. Med visering avses ett tillstånd att resa in i och vistas i Sverige under viss tid. Visering beviljas såväl för rena turistbesök som för besök hos släktingar. Av 2 kap. 1 § utlänningslagen framgår att visering får ges för högst tre månaders vistelse vid varje tillfälle om inte regeringen föreskriver annat. Genom ändring i utlänningsförordningen , som trädde i kraft den 15 oktober 1995, har regeringen föreskrivit att visering får ges även för längre tid än tre månader, dock för högst ett år, om det föreligger särskilda skäl för det. Ändringen har gjorts för att göra det möjligt att ge en visering för släktbesök under en något längre tid och därmed undvika att utlänningen måste söka uppehållstillstånd för besök. Grundregeln enligt 1 kap. 3 § utlänningslagen är att en utlänning som inte har uppehållstillstånd eller är medborgare i ett annat nordiskt land skall ha visering för att resa in i Sverige. Enligt utlänningsförordningen gäller emellertid undantag för medborgare i en rad andra länder, i regel grundade på ömsesidiga avtal om viseringsfrihet. Det är i första hand Statens invandrarverk som beslutar i ärenden om visering. Invandrarverket får emellertid efter samråd med Utrikesdepartementet bemyndiga svenska utlandsmyndigheter att besluta i sådana ärenden. Alla svenska utlandsmyndigheter har på så sätt fått mer eller mindre långtgående bemyndiganden att besluta i viseringsärenden. Om utlandsmyndigheten är osäker om visering bör beviljas eller inte skall ansökan alltid lämnas över till Invandrarverket för beslut. Grundläggande förutsättningar för att visering skall beviljas är att sökanden kan bedömas ha för avsikt att lämna Sverige efter viseringstidens utgång och att han eller hon har tillräckligt med pengar för vistelsen här, såvida avsikten inte är att någon här i landet skall stå för försörjningen. Det är av största vikt att kontakter mellan människor i olika länder underlättas. Det gäller såväl i fråga om släktkontakter som kommersiella och kulturella förbindelser på olika plan. Det övergripande målet måste vara att skapa så stor frihet för rörelser över gränserna som möjligt. Mot önskemålet om fri rörlighet måste emellertid ställas nödvändigheten av att upprätthålla den reglerade invandring som vi har och som riksdagen vid ett flertal tillfällen ansett att vi måste ha. Det medför dels att vi ställer krav på visering i förhållande till ett antal länder, dels att visering kan nekas om det finns anledning att anta att avsikten är att bosätta sig här i landet. Som jag framhållit är det av särskild vikt att viseringskrav inte i onödan försvårar släktbesök. Vikten av att sådana förbindelser underlättas måste därför alltid vägas in när viseringsansökningar prövas. Det gäller i särskilt hög grad när det är fråga om den som kommit till Sverige som flykting och som upplever saknaden efter anhöriga som särskilt svår. Det kan i det enskilda fallet inte sällan bli fråga om svåra avvägningsproblem när det gäller att avgöra om visering skall beviljas eller inte. Det måste alltid bli fråga om en individuell bedömning i det enskilda fallet. Enligt instruktionen för Statens invandrarverk ankommer det på verkets styrelse att besluta om riktlinjer för Invandrarverkets beslut i ärenden om visering. I verkets styrelse ingår representanter för fem av riksdagspartierna, däribland Folkpartiet. Mot bakgrund av vad jag ovan anfört blir mitt svar till Lennart Rhodin att det inte finns någon anledning för regeringen att ge några särskilda anvisningar om att anhöriga till bosniska flyktingar skall kunna få besöksvisering.
Fru talman! Jag tackar statsrådet Schori för svaret. Till skillnad från vad som gäller föregående svar kan jag inte annat än konstatera att detta var tämligen byråkratiskt till sin utformning. Formerna för myndigheternas hantering av viseringsfrågor torde vara väl bekanta för riksdagen. Lika bekant börjar bli den utbredda misstänksamhet vilken många som ansöker om visum för att kunna besöka anhöriga i vårt land möter hos Invandrarverkets handläggare. Den sökande är helt utlämnad och saknar varje möjlighet att göra sin rätt gällande. För den sökande liksom för de anhöriga i Sverige som faktiskt fått tillstånd att vistas i Sverige utan inskränkning är möjligheten att åter få träffa sina anhöriga många gånger den viktigaste frågan i livet. Europas största skamfläck sedan andra världskriget. Det har statsrådet och jag tidigare här i kammaren haft tillfälle att utbyta åsikter om. Väl så skamlig är Europas oförmåga och ovilja att ta sitt ansvar och att visa den beslutsamhet och den solidaritet som allt vårt tal om att nazismens folkmordspolitik inte får upprepas kunde ha givit anledning att tro på. I Sverige fick 1993 kanske så mycket som 60 000 bosniska flyktingar rätt att stanna. Ibland framhålls det i dag som något storartat. I jämförelse med hur flertalet andra europeiska stater förhöll sig kan det kanske tyckas motiverat. Det finns väl ingen anledning att dölja att tveksamheten eller rent av kritiken mot den dåvarande regeringens ställningstagande var betydande också på politiskt håll. I en debattartikel i Dagens Nyheter kritiserades dessutom beslutet av högre chefer för Invandrarverket, som framhöll att de tvärtom, om de fått hållas, kunde ha sett till att de bosniska krigsflyktingarna inte fått stanna. Genom Daytonuppgörelsen har kriget i Bosnien upphört. Det är välkommet. Jag kunde själv vid ett besök för någon vecka sedan konstatera den oerhörda lättnad det här innebär för människorna, bl.a. i det under hela kriget belägrade Sarajevo. Vi vet alla, beroende på omvärldens förhållningssätt, att det inte är någon rättvis fred som nu börjar byggas i Bosnien. Fortfarande leker folkmordets arkitekter katt och råtta med världssamfundets utsända. Men när nu kriget upphört kan människorna i Bosnien ändå försöka bygga en ny framtid. Det blir svårt, mycket svårt. Många kära är borta för alltid, andra befinner sig långt bort. Att kunna återses är ofta en grundläggande förutsättning för att kunna börja om. Många av dem jag träffade i Sarajevo beklagade sig över hur omständlig och långsam hanteringen av ansökningar om besöksvisum till Sverige är. Detsamma får jag höra också av de anhöriga här i Sverige. Min kännedom om hur dessa frågor ofta hanteras gör mig tyvärr inte särskilt överraskad. Också för dem som gör ett stort nummer i den flyktingpolitiska debatten av att flyktingar skall hjälpas att återvända borde det vara värdefullt att kontakterna mellan anhöriga som skiljts åt av folkmordets härjningar kan återupprättas. Endast så kan alla de bosniska flyktingar som själva önskar återvända skaffa sig kunskap om och tilltro till förutsättningarna att återvända, om inte nödvändigtvis hem så åtminstone till någon del av det sargade Bosnien. Jag undrar om inte statsrådet Schori ändå finner det angeläget att instämma i min uppfattning att möjligheterna till detta bör underlättas och uppmuntras på alla sätt. Måste vi i Sverige så ofta ha som ingångsvärde att de som vill besöka vårt land är potentiella bedragare?
Fru talman! Vad först gäller byråkratiska formuleringar vill jag säga att det är många som ogillar byråkrati i sig men att de här s.k. byråkratiska formuleringarna ofta, Lennart Rohdin, är resultat av beslut som har fattats av Lennart Rohdin själv här i riksdagen. De formuleringarna tycker jag alltså inte att man skall angripa. Jag vill till Lennart Rohdin säga att han i den här frågan kan vända sig till sin partirepresentant i Invandrarverkets styrelse. Den är den som avgör reglerna för den här typen av visering. Min inställning har jag tydligt gett uttryck för i mitt svar. Man skall inte i onödan försvåra släktbesök, särskilt inte för flyktingar från Bosnien eller något annat håll.
Fru talman! Det är i Invandrarverkets styrelse liksom här i riksdagen så att Folkpartiet inte förfogar över den största representationen, framför allt inte över majoriteten. Det gör det angeläget att få ett uttalande även från de politiskt ansvariga när det gäller frågan om besöksviseringen av anhöriga till flyktingar från Bosnien. Jag konstaterade att byråkratiska formuleringar dominerade i statsrådets svar. De är givetvis korrekta och riktiga och säkerligen också uttryck för de politiska beslut som fattats här i riksdagen, även om jag tror att det ibland finns litet mer av känsla bakom de ställningstaganden som riksdagen gör än i den senare hanteringen av dem i praktiken. Trots detta tycker jag, som sagt, att det är angeläget med ett klart uttalande från statsrådets sida. Jag vill i sammanhanget ta upp ytterligare en fråga, som det verkligen brådskar med och som jag tror skulle intressera statsrådet. Om allt går som det är tänkt - och det är ju långt ifrån säkert - kommer den 14 september val att hållas i Bosnien i enlighet med bestämmelserna i Daytonuppgörelsen. På några håll i Europa finns ett stort antal bosniska flyktingar som enligt Daytonavtalet - det är en av förutsättningarna för att valet skall kunna genomföras - skall ha rätt att rösta och medverka i de här valen. Det rör sig om betydande valkretsar, sett från politiskt håll. Jag vet att det finns ett stort intresse från de politiska partier som nu börjar vakna upp efter krigets långa dvala för att kunna besöka sina väljare i Sverige och på andra håll. Jag kunde vid mitt besök i Sarajevo för två veckor sedan konstatera att många av det liberala partiets företrädare har anhöriga som flyktingar i Sverige, och det kommer naturligtvis att finnas åtskilliga företrädare för partierna i Bosnien, oavsett om det är på den bosniska eller på den bosnienserbiska sidan, med ett legitimt intresse av att kunna besöka sina potentiella väljare även i Sverige. Det är ju ett undantagsfall att ett val äger rum på det här sättet. Jag hoppas att statsrådet, utan att utfärda några anvisningar, kan instämma med mig i att dessa representanter, även om de inte kan hänvisa till att de har anhöriga i Sverige, snabbt och smidigt beviljas möjlighet att komma hit och träffa sina landsmän och kanske sina sympatisörer och informera dem om förutsättningarna för att ta ställning och delta i de kommande valen i Bosnien.
Fru talman! Detta är en viktig fråga. Om valet blir av skall det för det första ses till att flyktingar från Bosnien här i Sverige får möjlighet att rösta, och sådana förberedelser pågår. Det gäller t.ex. flyktingar från Mostar, som det finns 4 000 av i Sverige, och även de andra. Jag tycker också att det är viktigt att tillresande politiker som vill informera inför dessa val skall kunna komma hit. Jag tror dock att de nog kommer att få ägna all sin energi åt att försöka klara hemmafronten - det är svårt nog där - men jag tycker att det skulle vara i strid mot Daytonavtalets anda att förhindra en normal partipolitisk information på det ena eller andra sättet.
Fru talman! Jag tackar för det svaret och vill bara framhålla att det är tre månader till valdagen. Tre månader är oftast en väldigt kort tid för dem som söker visum för att kunna besöka Sverige att över huvud taget hinna få ett besked. Min oro är nog inte alldeles obefogad på den punkten. Valen utomlands skall, såvitt jag förstått, genomföras tidigare än valdagen den 14 september. Med min kännedom om hur det ser ut i Bosnien och södra Europa vid den tiden på året kommer nog valrörelsen där nere att huvudsakligen äga rum under de en och en halv månader som följer på det att människor som befinner sig som flyktingar i andra länder skall ha röstat. Jag vet att intresset är stort från de politiska partierna i Bosnien att få komma till bl.a. Sverige för att besöka sina landsmän. Det hoppas jag att de skall få göra snart och smidigt.

Fru talman! Ulla Hoffmann har frågat mig om regeringen i sin kommande proposition är beredd att förorda att den som hyser välgrundad fruktan för förföljelse på grund av kön eller homosexualitet skall anses tillhöra "viss samhällsgrupp" i enlighet med artikel 1 A i 1951 års flyktingkonvention. Den grundläggande frågan är om skydd nu ges och i framtiden bör ges till människor som söker asyl i Sverige och är förföljda på grund av kön eller homosexualitet. Ulla Hoffmann exemplifierar med sådana omständigheter som vägran att bära slöja, att leva i enlighet med traditionella sociala mönster eller att tillåta att en dotter könsstympas. Situationen kan här vara sådan att den asylsökande redan nu ges skydd i I förberedelserna för den migrationspolitiska proposition, som regeringen avser att lägga fram i september, är en viktig ledstjärna att Sverige skall föra en human och tydlig politik. Jag är ytterst angelägen om att vi i vår lagstiftning och dess genomförande skall leva upp till internationell standard för mänskliga rättigheter, som den kodifierats i bl.a. flyktingkonventionen, Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och FN:s tortyrkonvention. Det kommer att framgå av de olika förslag som regeringen avser att lägga fram. Avsikten är också att lägga fram förslag som tillgodoser rätten till skydd undan förföljelse på grund av kön eller homosexualitet. Vad Ulla Hoffmann specifikt frågar om gäller om detta skydd skall lämnas genom att den som förföljs på grund av tillhörighet till visst kön eller homosexualitet skall anses vara flykting enligt flyktingkonventionen. Skydd skulle han eller hon få i vilket fall som helst enligt Flyktingpolitiska kommitténs förslag. Kommittén stannade emellertid för att inte tolka in skyddsbehovet under konventionen utan lägga in skyddet i en särskild paragraf om övriga skyddsbehövande. Jag instämmer med Ulla Hoffmann i att det finns en möjlighet att tolka definitionen i flyktingkonventionen så att kvinnor, som möter hård eller omänsklig behandling på grund av att de överskridit de sociala sedvänjorna i det samhälle där de lever, kan betraktas som flyktingar, förföljda på grund av sin tillhörighet till "viss samhällsgrupp" i konventionens mening. Det är också riktigt att några stater - det är inte så många men i alla fall - nu i vissa fall tolkar konventionen på detta sätt. Flyktingkommissariens exekutivkommitté, som är sammansatt av ett antal av konventionsstaterna inklusive Sverige, gav utrymme för tolkningen redan för något decennium sedan genom att anta en s.k. konklusion. Det är alltså fråga om en möjlighet att tolka konventionen på detta sätt, inte om att staterna skall eller ens bör göra detta. När Flyktingpolitiska kommittén arbetade fram sitt förslag hade inte heller Flyktingkommissariatet några invändningar eller påpekanden till att skydd vid risk för förföljelse på grund av kön eller homosexualitet skulle ske utanför konventionstillämpningen. Först därefter har Flyktingkommissariatet kommit att förespråka att staterna väljer en annan tolkning. Min ambition, fru talman, inför propositionsarbetet är att få en tydlig och human utlänningslag. I den andan prövas olika sätt att lagtekniskt konstruera skyddet för dem som förföljs på grund av kön eller homosexualitet.
Fru talman! Jag tackar statsrådet Schori för svaret. Statsrådet hänvisar till sin ambition att Sverige i framtiden skall föra en human och tydlig flyktingpolitik som lever upp till internationell standard för mänskliga rättigheter och till att den kommande utlänningslagen kommer att spegla denna ambition. Det tycker jag är bra. Därför känns det angeläget att innan sista handen är lagd vid propositionen lyfta fram förföljelse på grund av kön eller homosexualitet. Statsrådet säger i sitt svar att den som förföljs på grund av kön eller homosexualitet kommer att få skydd i vilket fall som helst enligt Flyktingpolitiska kommitténs förslag. Och med detta kanske det tycks att jag borde vara nöjd. Kvinnor som har utsatts för systematisk våldtäkt som ett led i krigföring, kvinnor som piskats offentligt därför att de vägrat bära slöja, kvinnor som flyr med sina döttrar för att undvika könsstympning kommer att få stanna. Men jag nöjer mig inte med att dessa kvinnor eller homosexuella kommer att ges skydd under en särskild regel utanför flyktingkonventionens ram. Sedan en tid tillbaka pågår ett, såvitt jag förstår, intensivt jämställdhetsarbete i regeringskansliet och på alla departement. Förtroendevalda och tjänstemän utbildas i hur de skall analysera och anlägga ett jämställdhetsperspektiv på sina respektive områden. Hittills har jämställdheten och kvinnofrågorna behandlats i särskilda rum, i särskilda organisationer, i särskilda lagar. Kvinnors situation och problem har behandlats med särlösningar som inte har förändrat maktförhållandena mellan könen. Kvinnor särbehandlas i stället för att ses som hälften av mänskligheten. Vid kvinnokonferensen i Beijing beslutades - och den svenska delegationen ställde sig bakom - att jämställdheten skall finnas med i varje beslut, i varje proposition, i varje politikområde. Jämställdheten skall föras in i huvudfåran - det är det som kallas för mainstreaming. Statsrådet Schori säger att Sverige skall leva upp till internationell standard för mänskliga rättigheter som de anges i FN:s flyktingkonvention. Det låter banalt att säga att kvinnor också är människor, men det är faktiskt detta det handlar om. Därför skall inte kvinnor som flyr undan förföljelse därför att de är kvinnor ges skydd i en särskild bestämmelse utanför flyktingkonventionens ram. Det är en mänsklig rättighet att inte våldtas av militär och att få söka skydd i ett annat land när det egna landets myndigheter, som ofta är de som utövar våldtäkten, inte kan eller vill ge skydd. Om förföljelse på grund av kön eller homosexualitet särbehandlas genom att det inte ger flyktingstatus, kommer det att innebära fortsatt särbehandling för dessa grupper. Deras rättsliga ställning blir svagare. De får svårare att röra sig genom att de tilldelas främlingspass till skillnad från dem som fått flyktingstatus som får resedokument. De sociala rättigheterna, t.ex. pensionerna, skiljer sig åt. Det ger med andra ord större trygghet att få uppehållstillstånd med stöd av konventionen än nationella regler. I dag har länder som Irland, USA och Kanada beslutat att dessa grupper skall gå in under flyktingkonventionen, Irland alldeles nyligen, och enligt uppgift överväger Nya Zeeland att ge en sådan status. Det visar vikten av trycket från andra länder att ge dessa grupper skydd. Om det så småningom blir en allmänt accepterad tolkning av konventionen att förföljelse på grund av könstillhörighet eller sexuell läggning innefattas, blir det ett globalt genomslag för detta. Särskilda regler i svensk lagstiftning kommer inte alls att ge samma internationella genomslag. I Flyktingpolitiska kommittén är ett genomgående drag att större hänsyn skall tas till den svenska ekonomin vad gäller flyktingmottagandet. Det står under avsnittet Särskilda skäl att vägra asyl att bl.a. kan skydd vägras med hänsyn till Sveriges möjligheter att emot utlänningar vid sidan av den reglerade invandringen. Det innebär att Sverige med hänvisning till landets ekonomi kan vägra ta emot människor som flyr undan förföljelse på grund av kön eller homosexualitet. Därför måste de grupper vi talar om ges skydd med stöd av FN:s flyktingkonvention.
Fru talman! Den senaste delen av Ulla Hoffmanns inlägg vänder jag mig emot litet. Jag tycker inte att vi skall föra in ekonomiska hänsyn när vi talar om just den här frågan. Jag har som man kanske svårt att se att detta egentligen är en jämställdhetsfråga. Jag ser det mer som en frågan om en grundläggande mänsklig rättighet. Om man är homosexuell och förföljs eller om en kvinna förföljs just därför att kvinnan är på ett visst sätt när det gäller slöja eller könsstympning, är ett brott mot mänskliga rättigheter, ens individuella mänskliga rättigheter. Men det kan vi diskutera, och jag har diskuterat detta med en rad olika företrädare för kvinnoorganisationer, en del feminister. Det är en splittrad syn jag möter. Till sist vill jag säga att när vi nu lägger sista handen vid propositionen är det alltså inte fråga om om de som förföljs på grund av kön eller homosexualitet skall få skydd i Sverige, utan hur de skall kunna få skydd i Sverige.
Fru talman! Jag tänker inte använda min dyrbara tid till att gå i polemik med statsrådet, utan jag vill diskutera frågan om tolkningen av "en viss samhällsgrupp". Kan kvinnor anses utgöra en viss samhällsgrupp? Kanske inte, men kvinnor kan ingå i en viss samhällsgrupp, t.ex. samhällsgruppen ensamstående muslimska kvinnor utan skydd av en manlig släkting. Så gjorde man i Kanada när en turkisk änka sökte skydd i landet. Hon förföljdes av unga män, kränktes sexuellt och bortfördes. I Kanada ansågs att denna kvinna ingick i en viss samhällsgrupp, och hon gavs skydd med stöd av flyktingkonventionen. En kvinna från ett latinamerikanskt land sökte skydd här i Sverige. Hon var politiskt aktiv i sitt land och träffade i tonåren den man som hon sedan gifte sig med. Innan hon födde deras barn hade han förts bort och avrättats. Hon fortsatte att arbeta politiskt efter mannen död, och hela tiden utsattes hon för hot men lät sig inte skrämmas. I slutet av 1980-talet greps hon av militär efter ett politiskt möte. Under tre veckor förhördes hon och torterades. Hon utsattes också för sexuellt våld, psykologisk tortyr och utstuderad sadism. Efter de tre veckorna kastades hon på en soptipp. Torterarna hade troligen trott att hon var död. Försvunna människor i det land det är fråga om hittas ofta som lik på soptipparna, så hennes familj sökte henne där. Hon var då så illa tilltygad att hennes närmaste i början inte kände igen henne. När hon tillfrisknat började hon åter leva ett politiskt aktivt liv. Men hotelserna mot henne fortsatte. Hennes andre man försvann under 1994, och han har ännu inte återfunnits. När flera av hennes kamrater dödades vid en demonstration och hotelserna också riktades mot hennes barn beslöt hon sig för att fly och kom under våren 1994 till Sverige och sökte asyl. För mig är det självklart att denna kvinna borde ha fått asyl, men så är det förstås inte. Hennes ansökan avslogs av invandrarmyndigheterna. Det är inte så att de inte tror på att hon utsatts för systematisk våldtäkt och att den utförts av militären - det tror svenska myndigheter på. I stället säger man att det säkert var kriminella inom militären som våldtog henne. Låt mig då påminna om att det inte bara är kriminella som våldtar, men man blir kriminell när man våldtar. Invandringsmyndigheterna säger också att staten i detta latinamerikanska land inte beordrat den systematiska våldtäkten. Vilken stat i världen erkänner att man har systematisk våldtäkt som ett led i sin krigföring? Denna utomordentligt starka kvinna kommer till Sverige och blir här utsatt för en fortsatt kränkning genom att hennes asylskäl inte räcker utan hon skall skickas tillbaka. Kvinnan är nu gift och har genom anknytning fått uppehållstillstånd. Hon har beviljats sex månaders uppehållstillstånd som skall prövas under två år. Och spricker äktenskapet under dessa två år skickas hon tillbaka. För denna kvinna - och för mig som kvinna - är detta den absolut ultimata kränkningen. Hon har i sitt land utsatts för de grövsta kränkningar en kvinna kan utsättas för, kommer till Sverige och här behandlas hon som ett bihang till en man. Hon är beroende av att hålla ihop förhållandet för att få stanna. Blir mannen missnöjd med henne åker hon ut. Jag hoppas för denna kvinna och för alla andra kvinnor i samma situation - det finns många fler - att statsrådet Schori förstår vilken kränkning detta är. Sverige har, som statsrådet nämnde i ett tidigare svar, nyligen fällts av Committee against Torture, som övervakar att FN:s tortyrkonvention följs. Beslutet från kommittén kom den 8 maj, och invandrarmyndigheternas avvisningsbeslut kom innan Pierre Schori blev flyktingminister. Jag hoppas att statsrådet tar till sig domen när vi nu skall utforma en human och tydlig flyktingpolitik i överensstämmelse med de mänskliga rättigheterna.
Fru talman! Jag kan naturligtvis fullt ut dela Ulla Hoffmanns upprördhet över det som hon här relaterade. Jag har själv med egna ögon sett offer för den här typen av sexuell terror. En vecka efter det att Somozaregimen störtats i Managua såg jag rader av män, kastrerade med sina testiklar i munnen. Det förändrar egentligen ingenting i sak när det gäller lagstiftningen. Det som är allra viktigast är att på ett värdigt och fullgott sätt se till att människor som förföljs på grund av sitt kön eller på grund av homosexualitet får ett skydd i Sverige. Det kommer att inarbetas i propositionen.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för det svaret. Statsrådet säger i sitt svar till mig att han lyssnar på vad UNHCR säger liksom till de andra organisationerna och även på argument som förs fram från andra håll. Jag har tolkat det sista så, att statsrådet även lyssnar på de argument som jag har framfört och att de kommer att beaktas vid utformningen av utlänningslagen. Jag hoppas verkligen på en fortsatt dialog i det här ärendet.

Fru talman! Hans Andersson har frågat arbetsmarknadsminister Anders Sundström vad regeringen kommer att göra för att snabbt få i gång arbetet med sanering av gruvavfallet i Garpenberg och om regeringen kommer att utreda möjligheterna att förlägga ett forsknings och utvecklingscentrum i marksanering till Garpenberg. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. miljoner kronor för Dalälvsdelegationens räkning i syfte att sanera utsläpp till Dalälven. Av dessa medel utnyttjades ca 50 miljoner för avfallssaneringen i Falun. En särskild förhandlingsman, utsedd av regeringen, försökte nå en överenskommelse med Boliden, men något avtal kom aldrig till stånd. Den resterande delen av anslaget, ca 50 miljoner kronor, drogs in av riksdagen 1995, eftersom inget avtal kommit till stånd. I sammanhanget vill jag understryka att en central princip i svenskt miljövårdsarbete under lång tid har varit förorenarens betalningsansvar, polluter pays principle. Med hänsyn till principen om förorenarens betalningsansvar har det varit viktigt att klara ut vilka saneringsobjekt i Garpenberg som det nuvarande bolaget har ansvar för. Det är en förklaring till att förhandlingarna har tagit förhållandevis lång tid. Naturvårdsverket har myndighetsansvar för sanering av miljöskadade områden. År 1995 satsades 90 miljoner kronor i hela landet för miljösanering, varav Gröna jobb. Naturvårdsverket påbörjade i detta sammanhang planering av sanering av Herrgårdsområdet i Garpenberg på Hedemora kommuns initiativ. Kostnaden för saneringen beräknas till 7 miljoner, och förhandlingarna om saneringen är nu inne i ett slutskede. Som Hans Andersson tar upp i sin interpellation avslutar Sveriges lantbruksuniversitet sin verksamhet i Garpenberg för att möta kraven från neddragna anslag. Detta leder dessvärre till att jobb på orten försvinner. Som en följd av Lantbruksuniversitetets beslut att lägga ned verksamheten tillsatte regeringen i november 1995 en arbetsgrupp med uppdrag att finna alternativ till den verksamhet i Garpenberg som Lantbruksuniversitetet avvecklar. I januari i år förordnade Arbetsmarknadsdepartementet ledamöterna i arbetsgruppen, med representanter från både offentlig och privat verksamhet i regionen. De skall senaste den 30 september 1996 överlämna en rapport till regeringen, i vilken ansvaret för genomförande och finansiering av arbetsgruppens förslag skall redovisas. Såvitt jag har erfarit är en av arbetsgruppens prioriteringar att finna en ny huvudman för Lantbruksuniversitetets anläggning i Garpenberg, och diskussioner förs med högskolan i Dalarna i denna fråga. Redan nu finns dock planer på att högskolan skall förlägga viss utbildningsverksamhet till anläggningen, och det är möjligt att dessa planer kan utvecklas och utvidgas. Regeringen skall naturligtvis inte föregripa arbetsgruppens arbete utan avvaktar resultatet av det.

Fru talman! Jag vill börja med att konstatera att jag tycker att Dalälvsprojektet har varit bra. Det kan väl också finnas en poäng med att komplimentera fru talmannen för det. Dessutom skall jag erkänna att mitt hjärta kanske klappar litet extra för det här, eftersom jag är född i Ludvika. Däremot kan vi naturligtvis beklaga att man inte kunde få hela projektet till stånd på grund av att det inte gick att få något avtal med Boliden. Man måste dock komma ihåg att detta beror på att det juridiska läget är så pass komplicerat när det gäller den här formen av gammal marksanering. Det är inte så enkelt att myndigheten bara kan bestämma och avgöra vem det är som skall gå in och betala. Enligt mina uppgifter handlar det nu inte bara om sporadiska samtal, utan ett avtal mellan Naturvårdsverket och Boliden tycks ligga relativt nära ett avgörande och slutförande. Jag hoppas att de uppnår resultat, för Dalälvens och Östersjöns skull, men jag tror att det allra viktigaste om man vill undvika den här sortens situationer i framtiden är att vi inte bara förlitar oss på antingen frivilliga överenskommelser eller de årliga anslag för marksanering som vi har, vilka ju bl.a. på grund av samhällsekonomin är ganska begränsade. I stället måste vi hitta ett system för framtiden där ansvarsformerna blir mycket tydligare. Det är också ett av de viktiga uppdrag som Miljöbalksutredningen har haft: att försöka hitta ett ansvarssystem så att man vid framtida miljöskador tydligare och klarare skall kunna lägga fast vem som är ansvarig och därmed också vem som skall betala.

Fru talman! Jag har inte Hans Anderssons uppgifter om vad Boliden har sagt och inte sagt, och därför vill jag inte heller kommentera det. Jag förutsätter däremot att Boliden tar sitt ansvar. Jag förutsätter också att vi snart får ett avtal, och jag hoppas för både Garpenbergs och regeringens skull att den arbetsgrupp vi har tillsatt ger oss ett bra underlag när det gäller Garpenbergs framtid. Däremot tänker jag inte föregripa arbetsgruppens arbete genom att i dag lämna några besked.

Fru talman! Eva Eriksson har frågat mig vad regeringen avser att vidta för åtgärder för att säkerställa att kärnkraften inte ersätts av en ytterligare utbyggnad av vattenkraften. Hon hänvisar i interpellationen bl.a. Vattendragsutredningen tillsattes i juni 1993 för att lämna förslag om vilka ytterligare vattendrag som bör skyddas enligt 3 kap. naturresurslagen. I uppdraget ingick att utarbeta principer som kan ligga till grund för att bedöma vilka ytterligare vattendrag som är särskilt skyddsvärda. Utredaren skulle också väga bevarandeintresset mot energiintresset. Utredningen har i sitt första delbetänkande föreslagit att fyra vattendrag i södra Sverige bör skyddas enligt 3 kap. 6 § naturresurslagen, nämligen Vätterns tillflöden söder om Hjo-Vadstena, Kävlingeån och Rönne å i Skåne samt Rolfsån i Halland. Vattendragsutredningen fick därefter, den 7 mars i år, ett kompletterande uppdrag. Utredningen skall lämna sitt slutbetänkande senast den 15 oktober i år. Regeringen avvaktar utredningens förslag och remissynpunkter på dessa innan ytterligare åtgärder övervägs. Regeringen lägger stor vikt vid skyddet av våra orörda älvar. Våra outbyggda älvar är värdefulla ur många aspekter. De är t.ex. mycket viktiga för den biologiska mångfalden, för fisket, kulturmiljön, landskapsbilden och friluftslivet. De fyra helt orörda älvarna Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven är unika i sitt slag i Europa och har därför getts ett extra skydd som nationalälvar genom riksdagsbeslut. Förutom dessa fyra har även åtskilliga andra skyddsvärda vattenområden och älvsträckor av nationellt intresse getts ett starkt skydd genom 3 kap. 6 § naturresurslagen. De vattendrag som inte uppfyller kraven på att tas med i naturresurslagen men är av regionalt eller lokalt intresse kan skyddas enligt naturvårdslagen efter förslag från länsstyrelse och kommuner. Frågan om kärnkraftens avveckling och vad kärnkraften bör ersättas med är som Eva Eriksson väl vet föremål för överväganden i de nu pågående överläggningarna om den framtida energipolitiken, där samtliga riksdagspartier deltar. Jag är inte beredd att föregripa regeringens och de övriga partiernas prövning av den frågan.
Fru talman! Jag skall börja med att tacka miljöministern för svaret. Jag är litet oroad över att statsrådet inte verkar vilja diskutera frågan om skyddet för våra älvar nu och i framtiden. Jag har nämligen fått intrycket att skyddet för bl.a. våra nationalälvar inte var förhandlingsbart i energiöverläggningarna, men med anledning av miljöministerns svar är jag mer tveksam. Jag är också tveksam till om jag har gjort en rätt bedömning av tidigare uttalanden som miljöministern har gjort, eftersom miljöministern nu säger att man inte vill föregripa regeringens prövning av energiöverläggningarna. Jag trodde att skyddet för våra outbyggda älvar icke var förhandlingsbart. Det är inte heller längre någon hemlighet att Vattendragsutredningen, som arbetar, fullständigt verkar ha tappat kontakten med givna direktiv för utredningen och mer eller mindre blivit en torped på våra sista orörda vattendrag. Hela Naturvårdssverige är upprört, och vi i Folkpartiet också. Miljöministern har tidigare, i Fiskevård nr 1 i år, satt sitt huvud på att ingen av nationalälvarna skall byggas ut. Att "sätta sitt huvud" framstår för mig ändå som ett väldigt starkt uttryck för att man står på älvarnas sida. Har man sagt det har man ändå föregripit energiöverläggningarna, och därmed har man sagt att frågan inte är förhandlingsbar. Jag undrar nu om miljöministern står kvar vid detta löfte. Jag menar inte löftet om att lämna i väg sitt huvud - det vore tråkigt - utan löftet att stå på älvarnas sida. Jag har ändå förståelse för att man inte vill föregripa energiöverläggningarna mellan riksdagens partier. Det är helt riktigt. Men det är ju egentligen inte det som interpellationen handlar om. Det handlar om huruvida det befintliga skyddet mot en utbyggnad av våra i dag fredade vattendrag kommer att bevaras eller inte. Det är huvudfrågan. Som miljöministern vet har Vattendragsutredningen lämnat en ny rapport. Rapporten heter Så skall vattendragen skyddas. Efter att ha läst den, med min förmåga att tolka vad man egentligen skriver, skulle jag vilja döpa om den till Så skall skyddet för vattendragen upphävas. Det är ingen trevlig läsning, framför allt inte för oss som anser att det är viktigt att älvarna representerar viktiga naturvärden. Jag räknar fortfarande också miljöministern dit. Jag tror att vi är helt överens i den frågan och att vi tillhör samma kategori när det gäller denna del. När man tittar på förslagen ser man att de innebär att skydden av vissa vattendrag i lagen om hushållning med naturresurser 3:6, som också miljöministern pekar på i sitt svar, upphävs eller ersätts av helt nya regler och definitioner. Det föreslås rakt över bli svagare. Begreppet nationalälvar utraderas. Nu är det referensvattendrag, kulturvattendrag, typvattendrag och vattendrag med särskilda kulturvärden som skall definiera var man skall sätta begränsningen för utbyggnad. När man läser remissvaren på den sista rapporten ser man att alla remissinstanser - Fiskeriverket, Boverket och Länsstyrelsen - är kritiska. Förslaget kan med den tolkning som jag har gjort och som också remissinstanserna har gjort endast innebära att man håller på att försämra skyddet för orörda älvar. Det är med stor förvåning jag upplever detta. Vattendragsutredningen få fortsätta att lägga fram rapporter som man kan tolka som att skyddet för våra skyddade älvar nu mer eller mindre skall uppluckras?
Fru talman! Jag tackar också för svaret. Jag tycker att svaret är något oroväckande i bemärkelsen att jag hade förväntat mig att miljöministern skulle säga att hon inte accepterar den försvagning av skyddet för våra orörda älvar som finns med i utredningsförslaget. Det är en svidande kritik av förslaget som framförs från flera av remissinstanserna. Man uttrycker just det som jag vill uttrycka här i dag: en stor oro för att skyddet för våra älvar försvagas. Det kan vara rätt att säga att frågan inte skall tas med i diskussionen om energiuppgörelsen. Jag håller helt med om det, men jag kan inte hålla med om att det över huvud taget i detta sammanhang får finnas någon uppluckring av skyddet för våra älvar. Jag skulle snarare ha velat se att utredningen hade mynnat ut i ett grundlagsskydd av de fyra orörda älvarna och åtminstone ett minst sagt lika bra skydd av de andra vattendragen som finns i dag - inte en uppluckring. Det är precis det man kan läsa sig till. Åtminstone tolkar jag det så. Uppenbarligen har också flera av remissinstanserna tolkat utredningen så när de har läst den. I direktiven till utredningen sades det ganska tydligt att skyddet skulle stärkas. Det är därför som vi med stor förvåning nu upptäcker att man inte kan tolka utredningsresultatet så, utan snarare tvärtom. Man föreslår helt enkelt ett differentierat skydd, som innebär att en stor del av de redan skyddade vattendragen får sämre skydd mot exploatering inklusive vattenkraftsutbyggnad. Utredningen föreslår att vattendomstolarna, i stället för riksdag och regering, skall få avgöra om naturvärdena är tillräckliga för skydd jämfört med de ekonomiska intressena. Det är alltid oroväckande när de ekonomiska intressena skall vägas emot naturen, för tyvärr är naturen väldigt svag i förhållande till de ekonomiska intressena. Det har vi sett otaliga exempel på. Jag vill ställa ytterligare några frågor till miljöministern som berör detta. Anser miljöministern att skyddet för älvar och älvsträckor i naturresurslagen är för starkt? Är det därför man nu vill luckra upp skyddet? Om så inte är fallet: Anser miljöministern att
Fru talman! Miljöministern! Jag vill inte förlänga debatten så mycket ytterligare. Jag instämmer till stor del i det som Eva Eriksson och Marianne Samuelsson har sagt. Jag tycker att den här frågan är jätteviktig. Jag skulle gärna vilja ha en kommentar till det som remissinstanserna enhälligt har sagt, nämligen att detta inte handlar om något starkt skydd utan snarare om en försvagning. Detta har vi faktiskt inte råd med. Oavsett hur vi räknar när det gäller miljön kan vi ganska tidigt se att vi inte har råd med en sådan situation och utveckling. Jag vill också markera att vi i Vänsterpartiet inte ställer upp på någon utbyggnad av vattendrag för energiframställning. Jag blir, precis som föregående talare, väldigt orolig när man lämnar frågan öppen. Man tar hänsyn till energiöverläggningarna. Detta är över huvud taget inte någonting som skall diskuteras i de överläggningarna. Det tycker jag faktiskt att miljöministern här i dag skulle kunna ta strid för. När det gäller energiutvecklingen är det snarare besparingar och effektiviseringar av biobränslen, solceller osv. som skall komma i fråga, inte någonting annat. Jag ser det som att vi har ett enormt ansvar i Sverige, eftersom Sverige är ett av de få länder som har kvar naturliga vattendrag på det här sättet. Vi bör faktiskt gå i bräschen och försvara en biologisk mångfald. Det är också viktigt att poängtera att den vattenkraft som redan är utbyggd i Sverige inte i dag skulle komma i fråga för en utbyggnad. Det är alldeles för stora ingrepp i vår natur. Jag skulle vilja ha en kommentar av miljöministern. Hur skulle det se ut om man skulle bygga ut och göra sådana övergrepp? Jag ser inte att några ingrepp över huvud taget skulle vara möjliga. Det är också intressant att i princip alla kvarvarande vatten är av nationellt intresse. Det har varit en diskussion kring vilka intressen som skall gå före. Jag anser, precis som tidigare talare, att man faktiskt skall låta miljöintressena gå före. Miljöministern avvaktar ofta utredningar, kommissioner och sådant. I vissa frågor tycker jag att det är alldeles rätt att avvakta, men i det här fallet undrar jag om det inte är dags att faktiskt gripa in i stället för att avvakta. Som miljöminister har man en skyldighet och en möjlighet att faktiskt säga vad man tycker.

Fru talman! Jag tänker inte specifikt tacka miljöministern för svaret på interpellationen. Jag tänker snarare tacka Eva Eriksson för att hon har väckt interpellationen. Detta är en fråga som det, trots stundande partiöverläggningar och annat, finns all anledning att fästa uppmärksamheten på. Jag vill påminna om att det är exakt tre år sedan vi i riksdagen på den dåvarande borgerliga regeringens förslag behandlade frågan om ett utökat skydd för 13 nya älvsträckor och vattenområden. Samtidigt fattade vi beslut om att de fyra outbyggda huvudälvarna - Det är bara att konstatera att det då väcktes en socialdemokratisk motion. I motionen står det att det är "olyckligt att låsa ett stort antal älvsträckor från möjligheten att utnyttja vattenkraften i dessa vattendrag för energiändamål." Socialdemokraterna i bostadsutskottet och sedermera i kammaren accepterade regeringens proposition, men i bostadsutskottet markerade man i ett särskilt yttrande att man lämnade denna accept "något motvilligt". Beslutet att upphöja de fyra orörda huvudälvarna till nationalälvar rubricerade man i det särskilda yttrande från socialdemokraterna i bostadsutskottet som "en nullitet". Efter det har socialdemokraterna i Energikommissionen i ett särskilt yttrande sagt att de tycker att det är väldigt angeläget att man bygger ut all den vattenkraft som inte skyddas av särskild lagstiftning. Sedan framhåller man också att ytterligare utbyggnad av vattenkraften kan behöva övervägas om det visar sig att man inte heller på lång sikt klarar av att avveckla kärnkraften utan att komma i konflikt med målet att minska utsläppen av koldioxid. Summan av kardemumman, fru talman, är att det har sänts ganska många signaler som gör att vi här i kammaren har anledning att undra över vilka intentioner regeringen egentligen har när det gäller de outbyggda vattendragen, framför allt de fyra nationalälvarna. Vattendragsutredningens förslag i delbetänkandet innebär i praktiken att nationalälvsbegreppet utmönstras. Med tanke på den oro som detta har skapat är det klart att det vore värdefullt om miljöministern för kammaren kunde bekräfta att miljöministerns huvud sitter ordentligt fast och att det så att säga inte har börjat lossna. Det vore värdefullt om hon kunde bekräfta att regeringen är beredd att stå upp för beslutet om att de fyra orörda älvarna skall göras till nationalälvar, som vi under en ganska bred endräkt fattade beslut om här i riksdagen för tre år sedan.
Fru talman! Det verkar vara ett uppenbart missförstånd här. Om jag har varit oklar vill jag be om ursäkt. Om ni har misstolkat mig får ni nog lyssna bättre. Den sista passusen i mitt svar om att jag inte ville föregripa regeringens och de andra partiernas energiöverläggningar innebar helt enkelt att jag inte här ville ta hela energidebatten om kärnkraftsavvecklingen utan att jag ville koncentrera mig på vattenkraften. Jag skall gärna säga vad jag tycker när det gäller vattenkraften. Jag vill inte försvaga skyddet av älvarna. Jag vill inte försvaga skyddet av de outbyggda vattendragen. Jag tycker att det är fullständigt otänkbart att bygga ut någon av nationalälvarna. Jag känner att mitt huvud fortfarande sitter mycket fast förankrat på axlarna, Eva Eriksson. Vattendragsutredningen tillsattes av den tidigare regeringen. Jag har alltid trott att det skedde på initiativ av Eva Erikssons parti. Regeringen har ännu inte tagit del av det slutliga resultatet av Vattendragsutredningen. Remissvaren visar att det är en omstridd utredning. Jag har valt att inte närmare gå in på den eftersom vi inte ens har fått resultatet till regeringen än. Därför är det omöjligt att uttala sig om den utredningen. Jag vill dessutom framhålla att ni under mina snart två år som miljöminister inte har kunnat finna några exempel på att jag har föreslagit en utbyggnad av vattenkraften eller att jag, när det har varit tvister, sagt ja till en utbyggnad av vattenkraften som strider mot miljöintressena. Era farhågor är i högsta grad obefogade.
Fru talman! Jag tackar miljöministern för detta. Det är glädjande. Jag är efter detta uttalande övertygad om att huvudet kommer att sitta fast om miljöministern fortsätter att agera så här starkt i den här frågan. Jag förmodar att miljöministern ändå har ett visst ansvar för den utredning som är tillsatt. Den fick nya direktiv i mars månad, tror jag, där det tydligt står att man skall ha som utgångspunkt att skyddet skall förstärkas. Det som har gjort mig upprörd är att den sista rapporten tyder på att man faktiskt inte har den utgångspunkten. Man kanske inte kan uppmana miljöministern att ta utredningen i örat. Men jag undrar om inte miljöministern har ett intresse av att ha ett resonemang med Vattendragsutredningen. Det här skapar ju en väldig oro och en onyanserad debatt runt om i Sverige i dag bland de människor som är engagerade i dessa frågor och också hos de myndigheter som har varit remissinstanser. Det finns många tokigheter i förslaget. Man skall inte prissätta dem, men jag tycker att det finns ett som tar första pris när det gäller tokigheter. Man lägger fram ett förslag om att det skall finnas en undantagsregel för exploateringsföretagen om det finns särskilda skäl. Det skulle alltså innebära att älvar kan komma att byggas ut om det finns starkare motstående intressen som t.ex. handlar om energiförsörjning och extrem arbetslöshet. Detta är också oroväckande eftersom jag aldrig har uppfattat att miljöministern någon gång har tvekat att sätta miljöintressena främst. Miljöministern säger också att hon inte har gjort det. Jag är nu mer nöjd med den här interpellationsdebatten än jag var när jag tog initiativ till den. Jag förstår att den var nödvändig. Jag hoppas också att miljöministern efter detta kommer att ha en diskussion med Vattendragsutredningen och gå igenom vad man egentligen föreslår för någonting. Det skulle också vara intressant att veta om miljöministern över huvud taget tycker att det finns någon anledning att göra nya definitioner med tanke på att man skall bedöma dessa miljöintressen. Det kommer ju att leda till att man måste ompröva skyddet för de outbyggda älvarna.
Fru talman! Det var det jag hade hoppats att få höra av miljöministern, att detta var någon form av missuppfattning. Samtidigt tycker jag att det är väldigt underligt att missuppfattningen består av en utredning. Den måste ändå ha fått direktiv av miljöministern om vart man vill nå med utredningen. Det man finner när man läser i utredningen är en klar uppluckring. Nuvarande lagförslag innebär en klar uppluckring. Jag vill återigen få höra miljöministern säga att miljöministern aldrig kommer att acceptera detta. Det är otroligt viktigt. Den kamp vi har i dag mellan naturvärdena och de ekonomiska intressena kommer inte att bli svagare under den debatt som kommer att föras om ändringen av energisystemet. Då får vi absolut inte acceptera att man över huvud taget funderar på att luckra upp naturresurslagen 3:6 om älvskyddet. Den måste verkligen finnas kvar och stärkas. Därtill får läggas ett grundlagsskydd för de fyra orörda älvarna. Det skulle kunna ge en stärkning av naturskyddet. Den här utredningen behöver omedelbart få en bakläxa av miljöministern. Den behöver se till att naturskyddet stärks och inte försvagas. Det är det som är den stora oron. Jag hoppas att den här debatten kommer att göra miljöministern vaken för utredningen och därmed också ge den nya direktiv, så att vi inte får ett lagförslag som innebär en uppluckring av nuvarande skydd. Våra naturintressen klarar naturligtvis inte av att slåss mot de ekonomiska intressena. Det ligger alltså i förslaget att man skall ta ekonomiska hänsyn, och sedan skall man kunna bevisa att naturvårdsintressena i det här fallet är viktigare än de ekonomiska intressena. En sådan uppluckring kan inte naturvården klara, som jag ser det, utan det måste ges klara direktiv från miljöministern om att naturvården måste värnas.
Fru talman! Jag tycker att miljöministern i sitt inlägg var mycket klar och tydlig. Det tackar jag för. Jag utgår från att den syn som miljöministern gav uttryck för också delas av regeringen i dess helhet. Jag utgår vidare från att den debatt som har förts här i dag och de remissvar som har kommit in med anledning av Vattendragsutredningen kommer att påverka utredningens fortsatta arbete.
Fru talman! Jag valde att gå in i debatten efter det att Mikael Odenberg tog upp det särskilda yttrande som socialdemokraterna har avgett i energikommissionen. Det gav mig anledning att titta litet närmare på det här yttrandet. Miljöministern har varit mycket tydlig i de frågeställningar som interpellanten har tagit upp, att hon inte är beredd att nu försämra skyddet för älvarna. Men när jag läser innantill ur det socialdemokratiska särskilda yttrandet från energikommissionen den 16 december ser jag att man faktiskt mycket tydligt skriver att ytterligare utbyggnad av vattenkraften kan behöva övervägas. Dessutom skriver man: "Att bygga ut den vattenkraft som inte skyddas av särskild lagstiftning framstår som särskilt viktigt." Detta citerade När man nu läser detta direkt framstår det som om socialdemokraterna skulle sträva efter att till vartenda vattendrag, varenda bäck, varenda älv som över huvud taget inte har ett absolut lagskydd skicka fram grävmaskiner och entreprenörer och försöka bygga upp vattenkraftverk, alltså bygga ut med full kraft. Fru talman! Eftersom miljöministern var så oerhört tydlig i de andra delarna skulle jag vara väldigt tacksam om hon också kunde markera ett mycket tydligt avstånd från den inställning som uppenbarligen finns redovisad i det här särskilda yttrandet. Det skapar, precis som flera andra har varit inne på, farhågor om socialdemokratins inställning till utbyggnad av vattenkraft. Det var inte för inte som sex av sju partier i energikommissionen mycket tydligt markerade att vi inte vill ha en vattenkraftsutbyggnad, medan socialdemokraterna på det här sättet, i sitt särskilda yttrande, menar att det här är en resurs som skall tas till vara så att vi får just vattenkraft. Kan miljöministern markera ett avstånd också från detta tror jag att vi alla här och ute i Sverige kommer att känna oss mycket nöjda.
Fru talman! När det gäller Vattendragsutredningen får jag återigen påpeka att den tillsattes av den borgerliga regeringen, den tidigare regeringen. De tilläggsdirektiv som jag har gett utredningen har inte handlat om att luckra upp skyddet. Tvärtom, det har bara handlat om att få fler förslag till skyddade sträckor. När det sedan gäller hänvisningen till energikommissionen vill jag säga att man skall komma ihåg att det handlar om en utredning. Det är alltså inte ett slutligt ställningstagande, utan det är en utredning. När statsministern har fått frågor i samma ämne, nämligen om älvarna, har även han varit mycket tydlig beträffande skyddet för de orörda älvarna. Jag tycker också att man skall ha stor restriktivitet när det gäller de mindre vattendragen, även när det gäller de vattendrag som inte har lagskydd. Däremot tror jag att det är omöjligt att i förväg ge ett fullständigt löfte om att inget vattendrag någonsin kommer att byggas ut i Sverige. Men mycket stor restriktivitet skall tillämpas även för de vattendrag som inte har lagskydd. Det gläder mig om vi kan ha en stor samstämmighet om den här frågan. Jag önskar att övriga delar av energidebatten vore lika samstämmiga.
Fru talman! Efter denna debatt kan man undra vem det är som påverkar Vattendragsutredningen. Det kanske är gamla direktiv man jobbar efter, jag vet inte det. Med all respekt för miljöministern, men detta luktar litet beställningsjobb. Kanske är det kraftbolagen eller också är det andra socialdemokrater som vill sätta i gång cementblandaren för att ytterligare dämma upp våra älvar. Det har ju ändå funnits en sådan debatt i ministerns parti. Men efter den här debatten är jag nöjd. Jag önskar verkligen miljöministern lycka till. Det har ju blivit kutym i den här kammaren att erbjuda sig att hjälpa regeringen att få igenom saker och ting, så jag ber att få erbjuda miljöministern min hjälp, i den här frågan lovar jag att ställa upp fullt ut.

Fru talman! Dan Ericsson har frågat mig om regeringen är beredd att avskriva den halvering av kalkningsinsatserna som diskuteras. För drygt en vecka sedan hade vi en debatt här i kammaren föranledd av en interpellation av Rune Berglund om kalkningsanslaget. Sedan dess har inget nytt tillkommit. Jag kan därför nu bara upprepa vad jag svarade Rune Berglund. Den största andelen av nedfallet av försurande ämnen har sitt ursprung i andra europeiska länder. Försurningen kan därför inte lösas av Sverige isolerat från omvärlden. Ett antal internationella avtal har slutits som redan har inneburit en viss minskning av försurande nedsläpp i Sverige. När de får sin fulla tillämpning kommer resultatet att bli ytterligare minskningar. Dessa kommer dock inte att vara tillräckliga. Regeringen bedriver därför en aktiv politik både inom EU och inom ramen för konventionen för långväga gränsöverskridande luftföroreningar för att få till stånd nya avtal om ytterligare minskningar av de försurande utsläppen. Målet är att få till stånd avtal vars åtgärder leder till att den kritiska belastningsgränsen inte överskrids. Kalkningsverksamheten bör därefter på sikt kunna upphöra. Behovet av kalkning kan dock bedömas finnas kvar under en överskådlig tid. Kalkningsverksamheten befinner sig i en förändringsprocess. Det nationella intresset av att bevara den biologiska mångfalden och att bibehålla förutsättningarna för utnyttjandet av naturresurserna i sjöar och vattendrag är stort. Regeringen tillsatte hösten 1995 en särskild utredare för att se över kalkningsverksamheten. Med hänsyn till behovet av ytterligare besparingar i statsbudgeten har regeringen bedömt att kalkningsverksamheten inte kommer att kunna bedrivas på hittillsvarande ekonomiska nivå. Utredaren fick därför i uppdrag att i tillägg till sitt första uppdrag lägga fram ett förslag på hur kalkning bör bedrivas på en anslagsnivå om ca 80 miljoner kronor. I detta sammanhang vill jag påpeka att anslaget för verksamhetsåret Kalkningsutredningen presenterade sitt slutbetänkande den 20 maj 1996. I detta föreslås bl.a. att de statliga kalkningsinsatserna bör koncentreras till insatser som främjar den biologiska mångfalden på nationell nivå. Kalkningen bör planeras och organiseras utifrån hela avrinningsområden och inte utifrån enskilda sjöar och vattendrag. Hänsyn bör även tas till risker förknippade med försurning och återförsurning. Naturvårdsverket bör få i uppgift att ta fram en nationell plan för fortsatta statliga insatser. En anpassning av kalkningen till 80 miljoner kronor bör ske successivt till 1998. Jag har av förståeliga skäl inte ännu haft tid att i detalj studera de förslag som utredningen har lagt fram. Betänkandet kommer nu att sändas på remiss. Jag skall därefter i detalj studera de förslag till åtgärder som utredningen lagt fram och de synpunkter som kommer från remissinstanserna. Först därefter kommer jag att ta ställning till hur stort anslaget för kalkningsverksamheten skall vara i framtiden och i vilken takt det kan minskas. Jag vill inte föregripa remissbehandlingen och kan därmed inte i dag uttala mig för hur stort kalkningsanslaget kommer att vara i framtiden. Jag vill avslutningsvis, på samma sätt som jag gjorde med Rune Berglund, försäkra Dan Ericsson om att jag är medveten om den betydelse kalkningen har och behovet av att minska försurningen av land och vatten. Kalkningen löser dock inte våra problem. De kan endast lösas av att andra länder tar sitt ansvar och minskar sina utsläpp av försurande ämnen. Ett kraftfullt svenskt agerande i det internationella arbetet mot försurningen är den bästa åtgärd vi kan vidta för att förhindra en fortsatt utarmning av våra naturresurser.
Fru talman! Jag vill tacka miljöministern för svaret. Jag kan också konstatera att ministern uppenbarligen har litet problem med sina utredningar - jag tänker också på den föregående debatten. Jag beklagar att jag inte var tillräckligt uppmärksam för att se att en interpellation redan var skriven vid det tillfälle då jag skrev interpellationen, men den här frågan är ändå rätt väsentlig i miljödebatten. Om regeringens förslag om att sänka anslaget till kalkning ned till 80 miljoner skulle bli verklighet innebär det att många sjöar och vattendrag som i dag kalkas inte kommer att kunna omkalkas. Resultatet blir förödande ur ekologisk synvinkel. Allt arbete som har lagts ned på kalkning kommer att spolieras när man avbryter det, och pengarna är då bokstavligen kastade i sjön. Så skrev jag i min interpellation. I dag, fru talman, kan jag i Dagens Nyheters huvudledare finna ett starkt stöd för den här uppfattningen. Man skriver bl.a. så här: "De vatten som kunnat restaureras och fått tillbaka sitt djurliv riskerar nu att falla tillbaka till de låga pH-värden som rådde före kalkningen", och "... vore det att bokstavligt talat ha kastat pengar i sjön om man nu avbröt framgångsrika projekt och lät skadorna breda ut sig på nytt." Fru talman! Jag vill kommentera miljöministerns svar på några punkter. Det sägs att försurningen inte kan lösas av Sverige isolerat från omvärlden, utan att det är fråga om utsläpp och nedfall som kommer från andra länder. Ja, men problemet är att oavsett vad vi gör i kalkningsfrågan här fortsätter utsläppen. Detta nedfall fortsätter, och det kommer det att göra i många år oavsett vilka insatser vi gör för att få till stånd gemensamma miljöaktiviteter för att förhindra utsläppen också i vår omvärld. Miljöministern säger att målet är att få till stånd avtal vars åtgärder leder till att den kritiska belastningsgränsen inte överskrids. Kalkningsverksamheten bör därefter på sikt kunna upphöra. Problemet är dock, fru talman, att vi kan säga och tycka så, men oavsett vad vi säger och tycker fortgår detta. Vi är inte där än; utsläppen har inte stannat av. Vi kan jobba för det, och det är riktigt som miljöministern säger att vi skall arbeta förebyggande, men vi har de facto problemet här i dag. Det är i dag utslagningen kommer att ske i svenska sjöar och vattendrag om kalkningsverksamheten upphör. Miljöministern hänvisar också till rent ekonomiska skäl till att man genomför denna neddragning. Jag tycker inte att vi kan se på miljön på det sättet. Vi måste ha en helhetssyn. Det är en miljöförstöring av stora mått det handlar om, om man avbryter denna kalkningsverksamhet. Bara i Östergötland, som är ett väldigt litet län i det här sammanhanget, har vi i dag omkring 220 sjöar som vi kalkar. Uppskattningsvis, beräknat på nya siffror som utredningen har lagt fram, skulle förslaget innebära att vi kanske kan ha 100 sjöar kvar i kalkningsverksamheten. Över 100 sjöar försvinner alltså ur verksamheten, och kommer att på nytt ödeläggas. Frågan är vad jag skall säga till de tjänstemän som skall hantera det här: Vilka sjöar skall vi välja ut? Vilka skall vi låta förfalla igen? Vilka skall räddas? Har vi väl påbörjat detta projekt måste det fortgå. Annars är det precis som jag sade inledningsvis: Vi har kastat pengar i sjön, och det är definitivt en felaktig prioritering i miljöpolitiken.
Fru talman! Jag håller helt med miljöministern om att vi måste satsa hårt på den förebyggande verksamheten för att minska utsläppen. Men det räcker inte. Vi måste också använda oss av kalkningen, just för att garantera att biologiskt liv kan vara kvar i hårt försurade områden och att metaller inte lakas ur marken och sjöars sediment. I dag kalkas endast hälften av de sjöar som skulle behöva kalkas. Det är mycket oroväckande att höra miljöministerns plan för kalkningen. Det är inte frågan om den biologiska mångfalden och dess bevarande; det är frågan om att få ekonomin att gå ihop i bemärkelsen att vi måste spara. Det är ett mycket kortsiktigt sparande. I dag kalkar vi inte sjöar som inte har det som miljöministern förordar. Prioriterade sjöar kalkas. Bara i min landsända i västra Sverige är en tredjedel av sjöarna döda eftersom vi inte har haft råd att kalka dem trots att det har vidtagits betydligt fler kalkningsåtgärder än vad det ser ut att bli i kommande budget. Om man slutar kalka i områden där man har kalkat, vilket jag uppfattar kommer att bli följden av att man nu stramar åt budgeten eftersom resurserna förmodligen inte kommer att räcka, kan man få chockeffekter där andelen utsläpp ökar av bl.a. tungmetaller som helt enkelt lakas ut därför att naturen inte längre klarar att hålla kvar dem. Det är mycket oroväckande. Samtidigt har vi i de planer som vi har sett på miljösidan inte kunnat uppfylla de mål som har satts upp när det gäller utsläpp. Man hade t.ex. bara uppnått 13 procents minskning av kvävedioxider enligt regeringens rapport i förhållande till de 30 % som målet var att man skulle minska andelen utsläpp med. Det innebär att detta kommer att ta betydligt längre tid än vad som sägs i det uppsatta målet. Under tiden måste vi nog använda oss av kalkning för att hålla liv i sjöarna. För vad gör vi när sjöarna är utslagna? Då finns det inget liv, ingen fisk, ingen biologisk mångfald. Man kan inte bara säga att allt kommer tillbaka bara vi minskar utsläppen. Så enkelt är det ju inte. Det är genom att nu satsa på att bevara det liv som finns i dessa sjöar som vi möjligen kan ha det kvar efteråt, när vi har minskat utsläppen, men förmodligen kommer det att ta åtskilliga år innan försurningen minskar även om utsläppen och nedfallet av försurande ämnen minskar. Det här är en långsam process. Jag tycker att det är mycket oroväckande att det är budgeten som skall avgöra vad man skall satsa på och inte den biologiska mångfalden. Det här är värden som vi behöver bevara för framtiden. Jag tror att det är väl använda pengar att nu satsa och naturligtvis samtidigt vidta de internationella åtgärderna med minskningen av utsläppen. Genom att satsa nu kan vi möjligen ha kvar en biologisk mångfald i åtminstone en del av våra sjöar. Jag tror inte att vi kommer att ha det kvar ändå, därför att det ser så oroväckande ut och för att många redan har dött ut. De sjöar som vi nu under några år har satsat på att bevara livet i borde få en chans att leva vidare. Annars blir det som om man skulle säga till en patient som får livsuppehållande medicin: Vi drar in medicinen trots att vi vet att du inte kan leva vidare utan den. Det är precis det man gör med kalkningen.
Fru talman! Jag vill först konstatera att regeringen inte har lagt fram något förslag eller någon plan. Det enda regeringen gör är att den skaffar sig underlag inför budgetprocessen Hade Dan Ericssons parti tagit ekonomiskt ansvar under sin tid i regeringen hade vi sluppit diskutera dessa besparingar i dag. Då hade vi inte haft en ekonomi som gör att vi är tvungna att låna till en tredjedel av utgifterna. Det är lätt att säga att vi skall undanta miljön, men vem skall då betala? Skall vi säga att vi i stället för att genomföra besparingar på miljöområdet skall låta pensionärerna betala mera, eller skall barnfamiljerna betala mer? Eftersom bl.a. Dan Ericssons parti har försatt oss i den här ekonomiska situationen måste vi, tyvärr, även när det smärtar, göra besparingar överallt. Däremot har vi alltså inte ännu avgjort hur stora besparingar som kommer att göras på kalkningen. Sedan är det också viktigt att framhålla att vi inte löser problemen på lång sikt genom kalkningen. På lång sikt löser vi problemen genom att få ned utsläppen. Det är dessutom så att det fortfarande finns tveksamheter om hur bra kalkningen egentligen är för miljön på lång sikt. I de områden där vi kalkar finns det en oro för vad som händer med vitmossa och lavar. Det finns en osäkerhet om vad som händer med metallhalterna. Därför är det mycket viktigt att vi t.ex. inte kalkar alla försurade sjöar i Sverige, utan att vi har kvar ett antal sjöar som inte kalkas för att vi skall kunna studera de långsiktiga effekterna av kalkningen. Det är ju faktiskt också ett ingrepp i naturen när vi kalkar. På kort sikt behövs naturligtvis kalkningen i ett antal områden. Där kan vi konstatera att vi har fått en intressant idé av utredningen. Den föreslår att man skall gå över till att kalka avrinningsområden. På det viset utgår man ifrån vad naturen behöver i stället för att utgå ifrån de administrativa gränserna för kommuner och länsstyrelser, som vi har gjort tidigare. Jag är mycket medveten om att vi har sänt en chockvåg genom stora delar av Sverige genom utredningsdirektiven som innebär att man skall se vad som händer om vi skulle göra en så här oerhört drastisk neddragning av kalkningsanslaget. Jag kan också konstatera att vi kanske delvis på grund av den chockvågen också fick en del goda idéer om hur vi kan förbättra kalkningen, t.ex. genom att kalka avrinningsområden i stället för att utgå från gamla administrativa gränser. Jag är övertygad om att vi kommer att kunna lägga fram ett bra förslag där vi tyvärr kanske är tvungna att dra ned på kalkningen, men vi kan kanske göra det på ett sådant sätt att vi inte kommer att ställa till någon skada för naturen. Jag hoppas det.
Fru talman! Anfall är ju bästa försvar. Anna Lindh försöker verkligen leva upp till den devisen. Hon försöker att glida ifrån själva frågeställningen. Det handlar ju faktiskt om ett förslag till ren miljövandalism, skulle man kunna säga. Den sittande Kalkningsutredningen funderade ju på att öka anslaget till kalkningen, precis som kristdemokraterna har lagt fram förslag om här i riksdagen, och inte, som regeringen, dra ned anslagen. Just i det läget ger miljöministern nya direktiv om att nu handlar det inte om att titta över det, utan om att halvera kalkningsanslagen. Detta är direkt miljövandalism. Anna Lindh sade i sitt svar att kalkningen dock inte löser våra problem. Nej, vem har sagt det? Marianne Samuelsson tog upp liknelsen med att medicinen inte heller löser problemen alla gånger, men den lindrar. Den gör att man kan hantera en situation. Det är ju detta det handlar om i dag. Vi kan ju konstatera att kritiken är oerhört hård mot det här förslaget. Vi skall kanske inte fästa alltför stort avseende vid landshövdingar, men de har ju i stort sett från hela landet protesterat mot det halverade anslaget. De anser att det leder till en betydande kapitalförstöring. Det är ju litet grand poängen med det här anslaget. Man förstör mycket av det kapital som man redan har lagt ned. Samma slutsats drar Torbjörn Svensson som är ansvarig för Naturvårdsverkets kalkningsprogram. Han säger att neddragningen blir förödande och spolierar 20 års kalkningsinsatser. Det är detta som miljöministern håller på med nu. Fiskeriverket bedömer att förslaget leder till att 3 000 läkta eller delvis läkta sjöar och 5 000 rinnande vatten försuras på nytt. Det innebär i sin tur att mer än 6 000 fiskpopulationer slås ut. Enligt Naturvårdsverket inbegriper det även rödlistade utrotningshotade arter. Vad behövs mer av faktauppgifter för att stoppa den miljövandalism som miljöministern uppenbarligen planerar för? Det går inte att krypa bakom utredningen om man har gett direktivet att det handlar om en halvering av kalkningsanslagen. Sedan kan man tala om att det är administrativa rutiner och att man skall göra om det till regioner i stället för länsstyrelser, men faktum kvarstår. Det är pengar det handlar om. Jag tog exemplet med Östergötland, mitt hemlän, där det handlar om att över hälften av de sjöar som finns i kalkningsprogrammet kommer att tas bort. De kommer att försuras och förstöras på nytt. Vill miljöministern verkligen ha det som eftermäle till sin insats på det här området att hon har varit med om att förstöra tusentals sjöar och rinnande vattendrag? Fru talman! Sedan tycker jag att det är litet patetiskt med det här anfallsättet. Miljöministern säger: Det är Dan Ericsson som har förstört Sveriges ekonomi, och att det är det vi måste rensa upp i. Anna Lindh vet ju att sådan är inte verkligheten och sådan var inte verkligheten. Vi har lagt fram våra ekonomiska förslag, våra budgetar. Vi har prioriterat miljön mycket tydligt. Vi har lagt fram våra förslag för att få balans i Sveriges ekonomi. Det handlar ju om en tydlig prioritering. Vilka områden skall man satsa på? Då har vi ansett det vara fel att satsa mindre när det innebär en tydlig kapitalförstöring, som när det gäller kalkningen. Det har ju flera av kritikerna uttryckt. Jag förstår inte hur man i det här sammanhanget kan tillåta denna kapitalförstöring både av pengar och miljö.
Fru talman! Om detta vore till för att sanera Sveriges ekonomi har jag betydligt bättre projekt som jag tycker att vi skall ta de pengarna ifrån. Det rör sig om miljardprojekt som t.ex. Öresundsbron, Dennispaket, Adelsohnpaket osv. De kostar faktiskt mängder med miljarder. Här är det frågan om miljoner. Jag tror inte att ens de 60 miljoner som minskningen rör sig om skulle hjälpa våra pensionärer att få det så mycket bättre om vi delade ut dem på alla de pensionärer vi har. Tyvärr är ekonomin sådan att det inte hjälper att sanera den på den här nivån. Dessutom tror jag att det kommer att kosta hemskt mycket mer. Det finns ju ett otroligt värde i fisken i våra sjöar. Det är ett kapitalvärde som vi riskerar att förstöra. Det känner jag den största oron inför. Vad händer med dessa sjöar? Finns det i dag forskning på vad som kommer att hända om man slutar att kalka en sjö som man har kalkat i kanske tio år? Vad händer då? Finns den forskningen i dag? Miljöministern var oroad för den andra forskningen, den som berör att vi kalkar. Men det finns ganska mycket forskning på just effekterna av detta. Den har pågått under ganska många år. Det är av hänsyn till det som man har gjort ett ganska försiktigt kalkningsprogram när man började kalka. Man har kalkat i tillflödena, precis som miljöministern tog upp, för att inte skada miljön. Sedan vet jag att vi får ett annat biologiskt liv som det kan finnas ett visst intresse av i de sjöområden som är döda. Det har jag bevis för i min hemtrakt. Där har vi sparat en skog som är intressant just för att den har ett biologiskt liv som är annorlunda. En del av detta beror naturligtvis på att den inte är kalkad och att sjön intill är alldeles död. För några år sedan hade den ett rikt fiskliv. Men jag är inte villig att acceptera att det blir så i en massa sjöar. Därför är dessa insatser viktiga.
Fru talman! Låt mig återigen betona att det inte finns något förslag än. Vi har lagt fram ett exempel där man drastiskt drar ned kalkningen och frågat vad som händer. Det finns ju också gradskillnader mellan hur stora neddragningar som kan göras. Regeringen avser att återkomma. Det är egentligen tveksamt om man skall ta budgetdebatten innan det ens finns något budgetförslag. Sedan insåg jag att jag trampade på en öm tå hos Dan Ericsson när jag talade om kds ansvar för våra ekonomiska problem. Dan Ericssons reaktion visade bara hur öm den tån är. Men det är mycket självförvållat från Dan Ericssons och kds sida. Hade vi inte haft de här ekonomiska problemen och hade kds inte försatt oss i den här situationen hade vi inte heller varit tvungna att diskutera dessa besparingar i dag. Regeringen kommer att fortsätta arbetet när det gäller försurningen både för att få ned utsläppen i Sverige och internationellt. Vi kommer också att fortsätta arbetet på att ta reda på vad som händer när i kalkar. Vi har tyvärr inte så bra exempel på de långsiktiga effekterna av kalkningen. Det finns fortfarande en hel del frågetecken när det gäller de långsiktiga effekterna. Däremot vet vi nog tillräckligt för att inse att det är på de områden där vi har kalkat länge som vi inte vågar och vill avbryta kalkningen. Det skulle kunna få stora effekter där. I övrigt tror jag att om vi skall ha ett offensivt arbete med kalkning är det nog rätt tänkt att man skall gå på avrinningsområden för att värna den biologiska mångfalden i naturen i Sverige och för att värna den biologiska mångfalden i så många delar av landet som möjligt, i stället för att i första hand titta på fiskesjöarna som vi har gjort tidigare. Jag är alltså övertygad om att med ett gemensamt angreppssätt internationellt och nationellt och genom en fortsatt satsning på resurser till kalkningen men också ett visst nytänkande när det gäller kalkningen, kommer vi att klara de här frågorna för framtiden.
Fru talman! Miljöministern säger att det inte finns något förslag, att det här bara var "ett exempel". Men, fru talman, det är ju ett utredningsdirektiv. Skall jag då tolka det miljöministern säger som att vi inte skall ta henne på allvar, att hennes direktiv till utredningar inte skall tas på allvar, eftersom de bara är exempel? Det är i så fall ett nytt sätt för statliga utredningar att arbeta, och om det förhåller sig på det sättet kan detta kanske vara klargörande för andra utredningar som miljöministern har ansvar för. Fru talman! Miljöministern säger att hon har trampat på en öm tå och att jag inte borde tala om den dåliga ekonomin eftersom detta är självförvållat. Jag kanske ändå skall ta en minut av tiden i anspråk för att påminna miljöministern om hurdan situationen faktiskt var. Vi hade att hantera en internationell konjunkturnedgång av ett slag som vi inte haft sedan krigsåren. I dag hänvisar exempelvis statsministern till att vi nu har en konjunkturnedgång som gör att han har väldigt svårt att hantera situationen, men den nuvarande konjunkturnedgången är inte ens i närheten av den under förra perioden. Vi hade att hantera detta - och vad gjorde då Socialdemokraterna i opposition? Jo, de lade fram förslag till betydligt ökade kostnader på område efter område. Hade riksdagen följt de förslagen hade vår ekonomi varit betydligt sämre än vad den är i dag. Jag hörde exempelvis tidigare i dag en interpellationsdebatt på Ines Uusmanns område, där Socialdemokraterna i opposition ville lägga ytterligare 50 miljarder på satsningar på infrastruktur. Det var faktiskt 100 miljarder. Det sades att det var 50 miljarder, men jag minns att det var 100 miljarder extra. Så Socialdemokraterna har inget att berömma sig för vad gäller hanteringen av de ekonomiska frågorna, vare sig nu - det ser vi mycket tydligt - eller under den förra mandatperioden. Den här interpellationen handlar nu inte om detta utan om miljöministerns ansvar. Jag bara konstaterar faktum, att miljöministern faktiskt är beredd att halvera kalkningsanslagen, och detta bekymrar inte bara mig, utan det bekymrar hela Miljösverige.
Fru talman! Om vi skall påminna oss historien så kan vi påminna oss att den förra regeringen fördubblade arbetslösheten, tredubblade budgetunderskottet och hade räntor som kraftigt steg - som mest hade vi räntor som var uppe i 500 % - och efter detta ligger räntorna i Sverige väldigt högt. Den förra regeringen såg till att vi hamnade i en väldigt allvarlig ekonomisk situation, att vi i dag har fått låna till 30 % av våra utgifter. Då måste alla vara med och ta sitt ansvar. Genom att skaffa oss ett bra underlag för en budgetprocess kan vi förhoppningsvis se vilka de riktigt nödvändiga åtgärderna är, var vi kan genomföra reformer och var vi eventuellt även kan spara. Jag minns en av mina första debatter med Dan Ericsson här i riksdagen. Då var hans främsta argument mot mig följande fråga: Skall Anna Lindh gå till historien som en miljöminister som tvingas göra besparingar? Jag konstaterar att det var just genom att man i de olika partier som ingick i den borgerliga koalitionen resonerade på det viset som man såg till att vi fick så dålig ekonomi - alla skulle visa att de kunde ha de största utgifterna och de största utgiftsökningarna på sina områden. Så får man ingen bra ekonomi. Jag är, som jag har sagt tidigare, övertygad om att vi ändå kommer att kunna klara av besparingarna och även i fortsättningen ta ordentlig hänsyn till miljön och se till att vi får en långsiktigt hållbar utveckling i Sverige. Jag är övertygad om att det kommer att krävas insatser av väldigt många för att vi skall kunna ha en långsiktigt hållbar utveckling av miljön samtidigt som vi också genomför besparingarna i statsfinanserna. Men det är bara genom att ta den sortens ansvar som vi på sikt faktiskt kommer att kunna klara både ekonomi och ekologi.

Fru talman! Eva Goës har frågat mig om Miljödepartementet i Sverige har gjort någon jämförande miljökonsekvensbeskrivning mellan de olika energislagen, där alla faktorer som kan påverka människan och hennes livsmiljö på kort och lång sikt tagits med i beräkningarna, och hur priset på de olika energislagen förändras om dessa externa kostnader inkluderas i priset. På den första frågan blir svaret nej. Det finns ännu ingen studie som har lyckats med en sådan uppgift, trots att man har arbetat med frågan ända sedan 1970 talet. Det är en stor och svår forskningsuppgift, och jag är tveksam till om man någonsin kommer att lyckas hitta en modell eller utarbeta en metodik som på ett objektivt sätt lyckas göra en fullständig jämförelse mellan de olika energislagen med utgångspunkt från samtliga externa effekter. Det finns flera skäl till att det är så stora svårigheter att värdera miljöeffekter och göra jämförelser mellan olika bränslen. Miljöeffekter spänner över en stor variation i tid och rum. Exempelvis kan vissa typer av miljöeffekter, som buller eller effekter på hälsan, huvudsakligen uppstå lokalt kring anläggningen. I sådana fall är det svårt att utarbeta allmängiltiga värden, utan man blir tvungen att göra bedömningar från fall till fall. Andra effekter, som försurningen eller växthuseffekten, har en regional respektive global påverkan. Det är också svårt att göra avvägningar mellan effekter som uppkommer omedelbart, effekter som uppstår i kommande generationer, effekter som inte kan återställas eller som påverkar människors välbefinnande eller ger upphov till oro och stora haverier eller olyckor. Eftersom vetenskapliga fakta inte till alla delar är fullständigt kända har man varit tvingad att göra förenklingar eller utelämna en värdering av vissa miljöeffekter. Det är därför viktigt att man redogör för vilka effekter som har beaktats i olika undersökningar. En principiell utgångspunkt när man skall försöka värdera olika energislags miljöeffekter är att alla energislag skall bära de kostnader som uppkommer genom deras påverkan på miljön och människans välbefinnande. I den ekonomiska teorin kallas detta internalisering av externa kostnader. I traditionella ekonomiska kalkyler över priset beaktas inte de kostnader som uppkommer för samhället eller den enskilde genom påverkan på miljön, fysiska skador eller möjligheten till rekreation eller naturupplevelser. Av den redogörelse jag nyss gjort framgår att denna möjlighet endast existerar i teorin - de analytiska uppgifterna är alltför svåra. Sverige är ett av de länder som i stor utsträckning tillämpar ekonomiska styrmedel för att nå miljömålen. Inom energiområdet har vi bl.a. infört skatt eller miljöavgifter på utsläpp av koldioxid, svavel och kväveoxider. Nivåerna har inte i något fall baserats på en värdering av skadan i miljön av luftföroreningarna. I stället har skatterna bestämts med utgångspunkt från kostnaden för att minska utsläppen eller möjligheten att uppnå miljömålen. Jag tror för min del att denna utgångspunkt är rimlig för att åstadkomma den omställning av energisystemet som behövs för att åstadkomma ett ekologiskt hållbart samhälle. I takt med en ökad kunskap kommer vi att bygga vidare på denna väg. För att kunna ge miljöaspekter den större vikt vid ekonomisk-politiskt beslutsfattande som regeringen aviserat, är det av väsentlig betydelse att arbetet med att belysa kopplingarna mellan miljö och ekonomi fortsätter och intensifieras. Naturvårdsverket har exempelvis regeringens uppdrag att redovisa de samhällsekonomiska kostnaderna som orsakas av luftföroreningar och försurande ämnen. Arbetet med att utarbeta komplement till traditionell ekonomisk statistik i form av fysiska miljöräkenskaper vid SCB och Konjunkturinstitutet bör även fortsättningsvis prioriteras. Skatteväxlingskommittén undersöker nu möjligheten att växla skatt på arbete mot skatt på ändliga naturresurser. Det är min förhoppning att dessa arbeten ger ett bättre underlag för en mer ändamålsenlig förändring i prisrelationer mellan olika bränslen och energiformer som miljön långsiktigt kräver. Prisnivåerna speglar således strävan att uppnå vissa miljömål. Någon strikt värdering av miljökostnaderna mellan olika energislag uppnås däremot inte. Jag har därmed svarat på Eva Goës andra fråga.
Fru talman! Tack för svaret! Det var mycket upplysande och fylligt. Alltsedan kärnkraftsdebatten tog fart i början av 1970-talet har energipolitiken präglats av motsättningar mellan kärnkraftsetablissemanget och kärnkraftsmotståndarna. Jag har också mot bakgrund av det ställt den här interpellationen om att göra miljökonsekvensbeskrivningar på olika energislag. Jag har deltagit på Vattenfalls och Industriförbundets träffar med kvinnor runt om i landet, och där har man presenterat uppgifter som jag aldrig har skådat tidigare. Man har där räknat in olika externa kostnader, exempelvis miljö och hälsa. Dessa uppgifter lanseras friskt i vårt land - det påbörjades redan i slutet av förra året - och jag ifrågasätter dem väldigt skarpt. Vid en närmare titt på siffrorna förstår man att det finns mycket övrigt att önska för att få en saklig bild av verkligheten. Jag skall ge några exempel. De beräknar att biomassa skulle stå för 2,1 öre/kWh och kärnkraften för 0,1-0,5 öre i externa kostnader. Det betyder att biomassan enligt dessa källor är mellan 4 och 20 gånger miljö och hälsofarligare än kärnkraften. Källorna uppges vara EU-externe, US DOE, dvs. Märkligt är också att växthuseffekten ej ingår i beräkningarna på naturgas, olja och kol, om jag har förstått teckenförklaringen rätt. Naturgas ligger därför på 0,2-0,8 öre/kWh, med andra ord strax efter kärnkraften på rankinglistan över de miljö och hälsomässigt bästa alternativen. Vind har 0,01-2 öre. T.o.m. vind kan vara upp till 20 gånger mer belastande är kärnkraften enligt dessa tabeller. Vad anser miljöministern om dessa beräkningar? Är det att undra på att jag reagerar, och att förhoppningsvis fler i Sverige gör det? Förra året vid den här tiden hade jag en fråga om Vattenfalls falska marknadsföring, som jag också omnämner i interpellationen. Statliga kraftbolaget Vattenfall har i en rapport som det beställt från USA sagt bl.a. följande: Det skall "skifta miljöfokus från strålningsrisk till försurning och växthuseffekt": Nog har det taget detta budskap ad notam, eller vad anser ministern? Fru talman! För några år sedan fick jag ett utdrag ur en rapport från Baden Württembergs jordbruksdepartement som hette Waldschäden durch kerntechnische anlagen. Där hade man tagit upp en redovisning om försurande utsläpp som svaveldioxid och kväveoxider till atmosfären.

Den enda skillnaden är att utsläppet inte kommer från kärnkraftverkens skorsten utan frigörs vid andra steg i kärnkraftskedjan. Vem presenterar sådana uppgifter i den debatt som nu pågår i samhället? Det är som att släppa en bomb. Visst skall man ifrågasätta även dessa siffror. Var kommer de ifrån? Det försöker jag sätta människor att göra. Hur har de ändrats under tidens gång? De är från år 1988. Som miljöministern sagt i sitt svar är det svårt att ta ett samlat grepp om MKB för de olika engergislagen. Men Sverige har ändå försökt att beräkna sin miljöskuld, och några data måste väl ligga till grund för detta. Jag återkommer med fler frågor.
Fru talman! Det är många debatter i dag som man skulle vilja lägga sig i. Det är bra att Anna Lindh är här och svarar på frågor. Jag tänkte ställa några frågor i denna debatt med anledning av att jag var på Vattenfalls bolagsstämma förra veckan, som var en ganska intressant tillställning. Jag blev mycket oroad efter det, bl.a. av den anledning som Eva Goës här tar upp, dvs. de siffror det presenterar. Jag ställde en hel del frågor, och bl.a. en fråga som handlade om dess marknadsföring. Där sade man tydligt till mig att Vattenfall inte lägger sig i den politiska debatten över huvud taget, vilket jag anser att man gör med hjälp av de siffror som man presenterar och på det sätt som de presenteras. Det som kanske är mest intressant är att Vattenfalls styrelse inte verkar ha förstått regeringens och Sveriges strategi, som Anna Lindh nämner i sitt interpellationssvar, nämligen att man skall beskatta miljöförstörande verksamhet högre och föra diskussioner om skatteväxling, osv. Styrelsen förstår inte det, trots att vi har haft en folkomröstning och därefter ett riksdagsbeslut om att kärnkraften skall avvecklas. Det är inte så tydligt att man på olika sätt försöker att få kärnkraften avvecklad. Jag ställde en fråga och efterlyste en avvecklingsplan. Jag ställde också frågan om möjligheterna att stänga av ett eller två kärnkraftverk. Någon avvecklingsplan fanns inte att tillgå. Det fanns inte heller någon diskussion i årsberättelsen som tog upp detta. Det har lagts fram en strategi. Energikommissionens beredning har skett, och det har redan fattats beslut om miljöskatter. Trots detta har Vattenfall inte fattat vinken om hur man tänker sig att energin skall vara i framtiden. I presentationen av årsberättelsen kommenterade man också osäkerheten i miljöskatter och vad politikerna egentligen vill, som ett opolitiskt initiativ i diskussionen från styrelsens sida. Jag tycker personligen att det är ganska klart vad vi vill. Sedan är frågan hur vi skall åstadkomma det vi vill göra. I en miljödel av årsberättelsen, som jag i och för sig tycker är bra att man har med, diskuterar man miljöanalyser och de olika energislagens konsekvenser för miljön, vilket är bra. Men det saknas väldigt stora delar. Man tar inte alls upp miljökostnader kring avveckling eller förvaring av kärnbränsle. Några av de siffror som Eva Goës talade om tidigare finns också med i den delen. Det som är intressant är att det fanns en statlig representant, som var den enda vid tillfället som hade rösträtt. Från hans sida hörde jag inga som helst kommentarer kring dessa frågor. Han ställde inga frågor över huvud taget och lade sig inte i debatten. Hur skall vi gå till väga om jag som representant och riksdagsledamot tycker att de politiska besluten är ganska klara, medan Vattenfall fortfarande anser att miljöskatter är väldigt osäkert och inte riktigt vet hur man skall bete sig, och enda alternativet till att avveckla kärnkraften är att ersätta den fossila bränslen? Vad tänker miljöministern som miljöminister göra i det här fallet för att påverka? Det är bara staten som har aktier i bolaget och som därför är den enda som kan rösta. Jag antar att miljöministern som miljöminister har ett visst inflytande på hur man kan ta upp diskussionen på t.ex. en bolagsstämma.
Fru talman! Jag skall börja med de frågor som Eva Goës ställer. Jag känner inte till den undersökning som Eva Goës här refererar till. Jag känner till den del som EU har gjort. I den utredning som EU har genomfört har man värderat olika fossila bränslen. Men man har t.ex. inte jämfört det med vattenkraft eller kärnkraft. Man har jämfört med energislag som är någorlunda enklare att jämföra med. Trots att man bara värderat fossila bränslen har även den undersökningen stora osäkerhetsfaktorer. Jag tycker, precis som jag har sagt i svaret, att den här sortens försök till redovisningar blir väldigt teoretiska. Antingen kan man misstolka eller feltolka olika resultat eller så försöker man att göra beräkningar av sådant som egentligen inte går att exakt kostnadsberäkna. Därmed kan det bli väldigt subjektivt. Det är egentligen inte mödan värt att lägga resurser på att försöka få fram några sådana system och hävda att de håller teoretiskt. Det är bättre med den metod som vi redan har använt i Sverige, nämligen att arbeta med ekonomiska styrmedel. Sedan får vi bli bättre på att följa upp de ekonomiska styrmedlen och se hur de fungerar. Fru talman! När det gäller den andra frågan om Vattenfall är jag inte riktigt beredd att svara rakt upp och ner. Jag har inte sett dess handlingar vid årsmötet, och jag vet inte vad som hände vid bolagsstämman. Jag förutsätter att Vattenfall gör det som det som bolag skall göra. Men jag är inte beredd att här gå in i en diskussion om Vattenfalls agerande.
Fru talman! Vi vet att Tjernobyl har kostat människoliv. Det har kostat kanske 1 000 miljarder kronor eller 2 000 miljarder kronor. Skrotningen av reaktorer och kärnavfallet kommer att kosta mer än vad vi har räknat med. Det har varit protester från lagutskottet och andra, bl.a. SKI. Man anser att man borde höja tre gånger från 1,9 öre/kWh, dvs. upp till 6 öre. Vi har också sett utomlands att det kostar mer att riva än vad man har trott. I Energikommissionens rapport på s. 303 säger man i varje fall att det finns möjligheter att internalisera externa effekter och att de är väl kända och analyserade av forskare och experter. På s. 305 står det att utredningen konstaterar när det gäller Kärnbränslefondsutredningen att man dessvärre inte hade tid och att uppgiften rymmer åtskilliga frågeställningar av delvis komplicerad natur att den tid som stod till förfogande inte medgav en tillfredsställande behandling av frågans alla delar. År 1992 ställde jag frågan: Vad skulle det kosta om vi lade på kärnkraften alla dess miljöbelastningar från uranbrytning, riskerna för en kärnkraftsolycka, avfallshanteringen, osv? Vilket skulle det egentliga priset vara? Jag fick från Kraftsams ordförande svaret att det var en politisk fråga, och att han inte svarade på den. Då måste jag gå till politikerna och ställa samma fråga. Jag tycker att det är bra att vi gör som vi gör - vi jobbar med skatteväxling, och tittar på vad vi kan göra för att parera detta och minska miljöbelastningen och hälsoeffekterna. Vi vet också att människor offrar sin hälsa och sin miljö runt urangruvorna, och att de kommer att göra det i hundratals, ja tusentals år framåt. Det finns t.ex. en långlivad isotop, Torum 230, som har en halveringstid på 80 000 år. Jag vill överräcka en bok till miljöministern. Jag önskar att hon vill låna ut den till fler på departementet. Jag menar inte att skriva någon på näsan att de inte kan detta, men jag tycker att boken är bra. Den heter Vi har regn men inte vatten, och den innehåller tio vittnesmål om följderna av uranbrytning och nukleär verksamhet. Folkkampanjen mot kärnkraftkärnvapen har gett ut den tillsammans med Föreningen för fjärde världen. Den handlar om urbefolkningar, som ofta offras på kärnkraftens altare. Vi i Miljöpartiet har hela tiden sagt att vi gärna vill försöka få en total bild av hur mycket kärnkraften kostar, för att kunna fasa ut den. I stället vill vi sätta in biobränsle och naturligtvis även effektivisera energianvändningen och hushålla med energin - det är det bästa. De som kommer fram i dagens debatt är de som kan manipulera och skriva, som har pengar och som kan få ut sina budskap. Det är därför intressant att läsa en bok som heter De heta åren från 1985. Det är inside information från informationschefen på Sydkraft. Där kan man läsa hur man manipulerar människor. Eva Moberg skrev i Dagens Nyheter den 1 mars 1987 angående boken att efter Tjernobyl är det lätt att gripas av en total vanmaktskänsla vid anblicken av de fullständigt oberörda kärnkraftsfolket. Känslan förstärks vid läsning av boken De heta åren av Sydkrafts informationschef Sven Bergquist. Ändå är boken viktig. Med sin glättade framställning är den en omedvetet avslöjande studie av hur en stat i staten uppfattar sin roll och agerar för att omintetgöra alla försök till demokratiskt inflytande. Det är detta som jag tycker är allvarligt - att vi har svårt att följa upp våra politiska beslut. Det är ju riksdagen som är demokratins högborg. När politikerna har dragits in i manipulationerna har det utan tvivel lett till politikerförakt. Allmänheten är nämligen inte dummare än att den insett vad den utsatts för. Därför hoppas jag att vi kommer till rätta med energipriserna. Biobränslet skall inte betraktas som 20 gånger miljöfarligare än kärnkraft.
Herr talman! Jag förstår att miljöminister Anna Lindh inte kan kommentera det som jag tog upp angående Vattenfall och bolagsstämman. Jag vet ju att hon inte var där. Som ett tips kan jag säga att årsredovisningen är mycket intressant läsning. Men till stora delar är det inte någon speciellt rolig läsning. Det saknas nämligen stora bitar om miljön, framför allt i den miljöredovisning som finns. Samtidigt slår sig Vattenfall för bröstet och menar att man har kommit väldigt långt i det arbetet. Eftersom det är staten som äger aktierna är det viktigt att ta upp frågan. Det var synd att miljöministern inte var med på bolagsstämman. Det kan vara nyttigt att vara med på sådana saker, även om tiden är knapp. Man lär sig mycket. Jag tycker avslutningsvis att det å ena sidan är fruktansvärt anmärkningsvärt att Vattenfall ännu inte har uppfattat vinken om vad det är vi vill göra med energin i Sverige. Det är för mig totalt ofattbart. Å andra sidan gör det mig också förvånad att staten som representant på bolagsstämman inte kommenterade detta över huvud taget. Inte heller kommenterades officiellt de frågor som jag ställde på bolagsstämman. Jag tror egentligen att vi behöver ändra strukturerna och göra staten litet mer aktiv i sin roll som enda aktieägare.
Herr talman! Jag var också med på Vattenfalls bolagsstämma. Jag kan konstatera att Hanna Zetterberg fick svar på sina frågor. I samband med bolagsstämman uttalade hon inte heller annat än hon hade fått svar på dem. Miljöministern var ju inte där, men hon kan ändå informera Hanna Zetterberg om att Vattenfall är ett bolag som enligt riksdagsbeslut skall bedriva en affärsmässig verksamhet på affärsmässiga grunder. Miljöministern kan också informera Hanna Zetterberg om att riksdagen inte styr med vinkar, utan med lag. De siffror Eva Goës tog upp tidigare var sammanställningar ur tre olika forskningsförsök att värdera externa effekter. Hon nämnde själv vilka det är; Energy och en studie beställd av New York State. Sammanfallande för alla dessa undersökningar av olika energislags externa effekter är att kärnkraft, vind och vattenkraft, men även naturgas, har påfallande låga externa kostnader. Det beror på att man har tittat på radioaktiva utsläpp, kväveoxider, svavel, stoft och kolväten medan man har exkluderat växthuseffekten. Skälet är naturligtvis att växthuseffekten är det som är det metodologiskt svåraste att värdera. Om man skulle inkludera även den effekten, vilket man givetvis bör göra, kommer naturligtvis biomassa att bli mycket mer konkurrenskraftigt i sammanställningarna. Naturgas kommer att bli mycket sämre. Kärnkraft, vind och vattenkraft kommer fortfarande att ha de bästa värdena. Miljöministern har i sitt interpellationssvar ganska utförligt beskrivit alla de svårigheter som är förknippade med att göra denna typ av studier. Jag har inga invändningar mot de beskrivningar som görs i svaret. Däremot reagerar jag när jag tycker att det andas en viss negativism emot att ansträngningar görs att försöka värdera de externa kostnaderna. Där har jag en annan uppfattning, och menar att detta är synnerligen lovvärda studier. Vi har från svensk sida all anledning att medverka till de ansträngningar som görs i Externprojektet inom EU-kommissionens ram. Alla sådana här studier och forskningsansträngningar bidrar, trots de svagheter som finns, trots de värderingsproblem som finns och trots de jämförelsesvårigheter som uppstår till vår kunskap om vilka effekter användningen av olika bränslen i energisystemet har. Vill vi i en framtid se till att i högre grad styra med miljöavgifter? Jag vänder mig även där emot miljöministerns svar. Våra energiskatter är i dag i huvudsak fiskala och inte i huvudsak styrande miljöskatter. Men ambitionen är att de skall bli det. Om vi på ett rättvisande sätt skall kunna beskatta påverkan på vår miljö behöver vi skaffa oss ökade kunskaper och instrument för att på ett någorlunda rättvisande sätt värdera de externa effekterna.

Herr talman! Jag riktar mig inte till miljöministern, utan snarare till Mikael Odenberg. Ja, jag fick svar på de flesta av mina frågor. Däremot var svaren egentligen inte godtagbara. Jag tycker nämligen att Vattenfall skall ha en plan för avveckling. Det är det beslut som ligger fast. Jag tycker att det vore alldeles utmärkt om man hade en sådan plan. Vad jag vet är det precis detta som vi har att arbeta utifrån. Det är väl mycket bra om man utarbetar ett förslag till en plan. Man kan naturligtvis gå in och förändra det sedan. Det är intressant att avvecklingen inte alls berördes, men det är självfallet ett svar på frågan. Jag fick också svar på de flesta andra frågor, bl.a. den om man har kapacitet att stänga av ett eller två kärnkraftverk. Naturligtvis har man det, men det enda svar jag fick var att man i så fall skall använda fossila bränslen. Det är inte heller godtagbart. Det var denna diskussion jag ville meddela miljöminister Anna Lindh. Det var alldeles utmärkt bra att även Mikael Odenberg fanns med på bolagsstämman. Det tycker jag var bra, och jag tycker att fler riksdagsledamöter borde besöka bolagsstämmor och ställa frågor som är av vikt och som berör oss alla - framför allt eftersom staten inte går in, tar sitt ansvar och ställer de frågor som kanske behöver ställas.
Herr talman! Mikael Odenberg lyckades även locka upp mig i talarstolen. Det var när han sade att kärnkraften har låga externa kostnader. Det är nu inte hela sanningen. Energikommissionen, som också Mikael Odenberg satt med i, har beskrivit detta rätt tydligt. Det handlar om riskerna och katastroferna, och om svårigheterna med att göra jämförelser mellan olika energislag. Detta berördes också av miljöministern. Jag har ett försök till en liten tabell här, som miljöministern kan titta på. Här har hänvisats till sidor förut, och på s. 290 i Energikommissionens slutbetänkande finns en sådan tabell med jämförelse mellan olika energislag med avseende på katastrofer. Inledningsvis skriver man så här: "Framför allt är riskerna med kärnkraft och de fossila bränslenas klimatpåverkan av så speciell karaktär att de svårligen låter sig jämföras på ett vetenskapligt sätt." Sedan följer tabellen, men man har utelämnat kärnkraften, eftersom man inte kan sätta upp detta i tabellform. Om vi går vidare i beskrivningen av kärnkraftens katastrofrisker kan man läsa: "Den PSA-beräknade sannolikheten för ett reaktorhaveri med svåra konsekvenser beror på flera faktorer, t.ex. om haveriet är en härdsmälta, hur haveriförloppet ser ut, hur skyddsanordningarna fungerar och vilket väder som råder. Reaktorns geografiska placering kan ha stor betydelse för konsekvenserna." Detta visar att riskerna finns. De externa kostnaderna vid en katastrof kan alltså vara mycket små i ett läge, men de kan vara hur stora som helst i ett annat läge. Det kan handla om hundratals miljarder kronor, och hur skall man lägga in det i en sådan här tabell där man jämför olika energislag? Det går inte. Kärnkraften har sina stora externa kostnader. Därför håller jag med miljöministern i den här debatten och tycker att hennes inriktning är riktig när det gäller hur vi skall värdera dessa kostnader och med ekonomiska styrmedel ändå försöka hantera det någorlunda rätt. Det är också positivt att regeringen nu har tagit fasta på reaktorinnehavarnas ansvar vid olyckor. Regeringen har tagit till sig det som vi i andra partier har sagt under många år. Men Energikommissionen har också sagt att det måste bli ordning på detta så att reaktorinnehavarna faktiskt får bära ett betydligt större ekonomisk ansvar om det sker en olycka eller ett haveri. Detta är en del som vi skall försöka komma överens om i de fortsatta energiöverläggningarna, så att vi åtminstone på det området får en mer rättvisande bild av kostnaderna för kärnkraft.
Herr talman! Jag tyckte att det var trevligt att Dan Ericsson och jag hamnade på samma sida i den här debatten. Jag kan instämma i mycket av det som han sade, så jag finner ingen anledning att förlänga debatten särskilt mycket. Jag vill bara skicka ytterligare en hälsning till Mikael Odenberg. Det går inte att dra de slutsatser som Mikael drog av EU-undersökningen vad gäller kärnkraft, vind och vattenkraft. De finns ju inte med i EU-undersökningen, utan där har man jämfört olika fossila bränslen med alla reservationer man bör ha även där. Avslutningsvis får jag tacka alla debattörerna. Nu har såväl Eva Goës, Hanna Zetterberg och Dan Ericsson gett mig lektyr eller lästips. Jag kommer att ha en hel del att göra också när den här debatten är över.
Herr talman! Så lätt kommer inte Anna undan! Det är inte färdigt än! Här sitter tre personer som skall vara med i energiöverläggningarna, så det är inte värt att man säger för mycket nu. Jag instämmer i vad Hanna Zetterberg sade om avvecklingsplanen. Det är absolut nödvändigt att Vattenfall har en sådan. Hela detta frågekomplex började med att jag blev så fruktansvärt irriterad på Kraftsams ordförande, som sade att de inte tagit ett enda konkret steg för att påbörja en avveckling, eftersom det inte fanns någon lagstiftning om det. Efter detta började lagstiftningsdebatten. Nästa gång sade han: Vi kan inte ha styrmedel, det får inte vara för dyrt och vi måste vara affärsmässiga och konkurrera på lika villkor. REL, energileverantörerna, protesterade och undrade varför man gör skillnad på skattereduktion mellan energislag när det gäller fjärrvärme i kraftvärmeproduktionen? El som produceras av olja och går till industrin är skattereducerad. Biobränslen är också det, men de kan inte konkurrera med oljan när det gäller kraftvärme. Då kör man en tredjedel olja och två tredjedelar biobränsle och säger att det ena är värme och det andra är el till industrin. Man håller på och tricksar. Detta med pengar är verkligen besvärligt, men jag tycker att man skall ta bort sådana saker. Jag tycker inte att det är konkurrensneutralt. Man skall inte gynna olja och kol i sådana lägen. Däremot kan det vara problem för elintensiva industrier. Det får man försöka parera som i Danmark. Om de förbättrar sig får de tillbaka pengar och får kanske t.o.m. bidrag från skatteintäkten staten har fått. Man ställer alltså motkrav. Det är jättesympatiskt! Jag hoppas att vi av den här debatten får en bra diskussion i energiöverläggningarna. Jag håller med Dan Ericsson i ansvarsfrågan. Man kan aldrig beräkna hur dyrt det egentligen kommer att bli. Om det händer en olycka blir det enormt dyrt.
Herr talman! Jag har för en gångs skulle inte givit uttryck för någon värdering. Jag svarade bara på Eva Goës fråga när miljöministern inte kunde göra det. Vad var det för siffror hon hade i sitt inlägg? Hon förstod inte vad det var och var de kom ifrån. Jag försökte berätta var de kom ifrån. Det var extremvärdena ur tre olika undersökningar, varav Externprojektet var en. Siffermaterial för kärnkraft fanns med ifrån de övriga två. I slutändan blir naturligtvis inställningen till exempelvis ett kontroversiellt elproduktionssätt som fusionsenergi, alltså kärnkraft, fråga om en värdering av de fakta som finns tillgängliga. Det kommer aldrig vara möjligt att etablera forskningsprojekt som avkastar tabeller med det definitiva svaret på alla frågor. Givetvis blir det en politisk värdering. Men det hindrar inte att projekt som drivs på olika håll i världen där man försöker att uppskatta, värdera och ange de externa kostnaderna är värdefulla, eftersom det hjälper till att berika vårt vetande. Kärnkraft tycks så här långt enligt dessa undersökningar ha jämförelsevis låga externa kostnader. Detta kan säkert diskuteras, och Dan Ericsson gör gärna det. Men omständigheten att kärnkraftens externa kostnader i undersökningarna förefaller vara ganska låga bör inte leda varje kärnkraftsmotståndare till den automatiska slutsatsen att försök att uppskatta de externa kostnaderna är av ondo och ointressanta. Även om man vill snabbavveckla den svenska kärnkraften bör man vara intresserad av att vidga sitt vetande.
Herr talman! Det är viktigt att vidga sitt vetande i alla sammanhang. Däremot tror jag att man måste vara inställd på vad som är viktigast för oss att få fram, när man diskuterar kärnkraftens externa kostnader eller den här formen av jämförande kostnader. När det då i realiteten är omöjligt att jämföra externa kostnader, bl.a. på grund av det som Dan Ericsson tog upp, är det frågan värt om den sortens diskussioner skall vara prioriterade. Man har i 20 år försökt att få fram jämförande system, men man har inte kommit särskilt långt. Med tanke på de exempel vi har på hur praktiskt omöjligt det är och hur många subjektiva värderingar som ligger i de systemen, bör man gå in för jämförande studier med litet större relevans.

Herr talman! Marianne Samuelsson har frågat mig dels om kontrollsystemen för miljökraven kommer att påverkas av att arbetena med Öresundsbron är försenade, dels om jag kommer att vidta åtgärder för att muddringsentreprenörerna skall följa vattendomstolens krav på mätnoggrannhet. Länsstyrelsen i Malmöhus län och Naturvårdsverket att bilda och leda en kontroll och styrgrupp för Öresundsförbindelsen samt att hålla regeringen informerad om hur uppdraget fullgörs. Gruppen har bl.a. till uppgift att samordna de svenska myndigheternas kontroll och tillsyn i samband med utförandet den svenska delen av Öresundsförbindelsen samt verka för samordning av de svenska och danska myndigheternas kontroll och tillsynsarbete. I gruppen ingår, förutom länsstyrelsen och Naturvårdsverket, Malmö stads miljönämnd samt Statens geotekniska institut, som dessutom är förordnad som särskild tillsynsmyndighet vad gäller sedimentsspill. Regeringen har den 28 februari i år mottagit gruppens senaste halvårsrapport, som tagits fram gemensamt med de danska myndigheterna. Rapporten omfattar perioden från våren 1995 fram t.o.m. den 31 december 1995. Av rapporten framgår bl.a. att samarbetet mellan de svenska och danska myndigheterna fungerar bra, liksom myndigheternas kontakter med Av rapporten framgår också att entreprenören ansvarar för en intensiv rapportering från muddringsarbetena, så att både myndigheterna och konsortiet kan följa upp arbetena med täta mellanum. Rapporter från och iakttagelser vid tillsynsbesök har inledningsvis lett till att myndigheterna påtalat att proceduren för mätning av sedimentsspill har avvikit från tillståndsvillkoren. Vid efterföljande tillsyn har konstaterats att mätningsproceduren åtgärdats så att den nu är i enlighet med gällande villkor. I anledning av den debatt som under våren uppstått om muddringsarbetena i Öresund har regeringen begärt och den 12 april 1996 mottagit ett kompletterande yttrande angående Öresundskonsortiets handhavande av miljöarbetet. Av yttrandet framgår bl.a. hur tillsynsarbetet bedrivs och den kritik som under detta arbete framförts av myndigheterna. I yttrandet anges också att tillsynsgruppen och tillsynsmyndigheterna bedömer att muddringsverksamheten hittills bedrivits på ett sådant sätt att begränsningkravet för det samlade sedimentspillet kommer att uppfyllas och vidare att de av regeringen och Vattendomstolen fastställda kraven på begränsningar av spillmängderna vid muddrings och utfyllnadsarbetena motiverar ett fortsatt aktivt tillsynsarbete från myndigheternas sida och en dialog mellan dem och konsortiet. Enligt vattenlagen har regeringen inte någon direkt tillsynsroll när det gäller utförandet av ett vattenföretag. Regeringen följer dock tillsynsarbetet dels genom gruppens regelbundna rapportering, dels genom att vid behov inhämta kompletterande information från tillsynsmyndigheterna. De uppgifter som framkommit visar att tillsynsmyndigheterna sköter sitt arbete väl. Regeringen har därför inte haft något skäl att ingripa. Efter denna genomgång av tillsynsorganisationen skall jag återkomma till Marianne Samuelssons två frågor. Frågan om kontrollsystemen för miljökraven kommer att påverkas av att arbetena med Öresundsbron är försenade kan bara besvaras av en tillsynsmyndighet. Detsamma gäller frågan om åtgärder kommer att vidtas för att muddringsentreprenören skall följa Vattendomstolens krav på mätnoggrannhet. Regeringen kan, efter överklagande, i vissa fall överpröva en myndighets tillsynsbeslut enligt vattenlagen. Regeringen saknar således formella möjligheter att direkt ingripa i tillsynsarbetet. Som jag nämnt följer dock regeringen noga myndigheternas arbete.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag tycker dock att det var ganska tunt i den bemärkelsen att det faktiskt har framkommit ganska mycket kritik mot byggnationen. Bl.a. lämnade de två miljökontrollanter som konsortiet hade, Gillberg och Carstens, sina uppdrag just med påpekande att man inte klarade att genomföra miljökontrollen på ett tillfredsställande sätt. Jag är litet förvånad bl.a. över att regeringen kryper undan och säger att den inte har några formella möjligheter att direkt ingripa i tillsynsarbetet. Det är dock så att förbindelsen till 50 % ägs av staten, och man måste via styrelsen kunna få fram uppgifter om hur det är med de påståenden som har gjorts om att man inte klarar kontrollen vare sig av spillet eller av sillens vandring. När det gäller sillens vandring har man inte ens haft mätinstrument. Miljöministern svarar inte på om det i dag finns mätinstrument som klarar de hårda krav som den svenska vattendomstolen ställer. Bl.a. påpekade Gillberg när han lämnade sitt uppdrag i våras att det just hade påbörjats en upphandling av mätinstrument samtidigt som sillen hade börjat vandra. Om det skulle inträffa någonting som leder till att man skulle behöva anmäla det här därför att Vattendomstolens krav inte har följts, har man inte tillgång till mätinstrument som på tillfredsställande sätt kan bevisa om man har klarat kraven eller inte. Jag tycker att detta är mycket oroväckande. Jag tycker också att de påpekanden som Björn Gillberg har gjort när det gäller möjligheterna att kontrollera spillet är oroväckande. Han har konsortiets ord på att man inte klarade detta på grund av att man inte kunde mäta den mängd som man tog upp. Därmed kunde man inte heller mäta spillet enligt de variabler som man hade satt upp som krav. Nu svarar miljöministern att det här tydligen har åtgärdats, och det är väl i så fall bra, men jag känner ändå en väldigt stor oro. Just när det gäller Öresundsbron har miljöaspekterna varit en av de viktiga diskussionsfrågorna när det gällt om det är lämpligt att bygga den här bron eller inte. Genom ett idogt krånglande med mycket av miljöprövningar osv. lyckades man bevisa att man skulle klara detta. 0 procentsregeln, spillnivån för muddringarna, ålgräset och en hel del andra aspekter var viktiga för Östersjöns framtid. Jag tycker inte att det av svaret framgår tillräckligt tydligt om regeringen verkligen har den miljökostnadskontroll som man borde ha när det gäller ett så här stort och dyrt projekt. Skulle sillen slås ut, får man en oerhört stor kostnad, eftersom sillen inbringar mycket pengar till det svenska samhället. Jag skulle gärna vilja veta hur man har följt upp kontrollen av sillens vandring och om det i dag finns ordentliga mätinstrument som garanterar att man kan mäta det här. Det är en förutsättning för att man skall kunna se om kraven har följts.
Herr talman! Såvitt jag har förstått har man tagit den första kritiken till sig och sedan också ändrat mätmetoder och bytt mätinstrument så att man uppfyller de krav som har ställts. Det är åtminstone vad jag har förstått. Men det är, som sagt, inte regeringen som utövar den direkta tillsynen, utan regeringen får förlita sig på tillsynsmyndigheten, i det här fallet länsstyrelsen. De rapporter som vi har fått har inte gett någon anledning till oro. När det framfördes kritik anpassade sig ju konsortiet och förändrade sina arbetsmetoder. Det bådar faktiskt gott. Jag förutsätter, även om det inte är regeringen som är den tillsynsmyndighet som dagligen följer arbetet, att de ansvariga tillsynsmyndigheterna både på svensk och på dansk sida självklart lever upp till de stränga miljökrav som har ställts, så att dessa uppfylls.
Herr talman! Det är bra att miljöministern förutsätter detta. Det skall man naturligtvis göra, men samtidigt är det oerhört viktigt att miljöministern som den, som jag ser det, högsta ansvariga för miljöfrågorna i landet också har en ordentlig kontroll över att de mycket hårda miljökrav som ställdes upp för att bygget över huvud taget skulle få bli av verkligen uppfylls. Den första rapporten säger att man inte kan mäta detta, eftersom man inte kan mäta hur mycket man muddrar upp och då inte heller vet hur stor andel av detta som blir spill. En fråga är då: Vad har man lyckats ändra så att man nu klarar att mäta detta? En annan fråga är: Vad har man ändrat när det gäller bl.a. mätningen av sillens vandring? Har man i dag tillfredsställande mätinstrument för detta? Det har internationellt framförts kritik mot att man inte har några bra mätinstrument för att följa detta. Har man lyckats få tag på sådana, och vad är det i så fall för mätinstrument som klarar att mäta sillens vandring, så att man verkligen på ett tillfredsställande sätt lever upp till de miljömål som vi har satt upp? Vi klarar inte en katastrof i Östersjön på grund av ett bygge som inte är ordentligt kontrollerat. Jag vill därför uppmärksamma miljöministern på de här frågorna, utifrån de aspekter som jag ändå tror att Björn Gillberg och Carstens verkligen har tittat på. De har sagt att det finns för dålig miljökontroll och att det finns för dålig miljöexpertis i kontrollgruppen. Man har tillsatt en ekonomisk kontrollant som har ekonomiutbildning, men man har inte på miljösidan haft någon som har specifik miljökunskap. Men det är möjligt att också detta åtgärdas i dag i kontrollgruppen.
Herr talman! Jag kan inte svara på vilka mätinstrument man använder. Det skulle vara förmätet av mig att försöka ge mig in i den tekniska debatten. Regeringen följer det här väldigt noga, och jag har begärt in och också fått en extra rapport under våren med anledning av den diskussion som har förts. De berörda har varit nöjda med de förändringar av arbetet som har gjorts av konsortiet. När det gäller sillstimmen är det Fiskeriverket som är tillsynsmyndighet. Det är med om att utveckla kontrollmetoderna, och det har inte på något sätt markerat till regeringen att man inte är nöjd med det samarbete som bedrivs. Jag förutsätter att man därmed också utvecklar både mätinstrument och kontrollmetoder, så att man är säker på att uppfylla miljömålen.
Herr talman! Det hoppas jag också att man klarar av. Men jag tycker att det vi hittills har sett har varit ganska oroväckande. Man fick faktiskt fortsätta att muddra trots att man i sina egna papper hade sagt att man inte klarade miljömålen. Vad jag kan förstå fortsatte man fram till dess att isen stoppade arbetet. Det här är otroligt viktigt när det gäller kontrollen. Vem ger ordentligt besked om att arbetet pang bom måste stoppas därför att miljökraven inte uppfylls? Finns det sådant kurage hos kontrollmyndigheten i det här fallet? Det för ju förmodligen också med sig ekonomiska kostnader och redan i dag är det ju litet kris kring frågan om vad bron kommer att kosta i slutändan.
Herr talman! Jag litar på att tillsynsmyndigheterna gör ett bra arbete för att se till att man uppfyller de stränga miljökrav som har ställts. Om miljökraven inte skulle uppfyllas är det tillsynsmyndigheterna som tidigt skall slå larm. När de slår larm förutsätter jag att konsortiet lever upp till de nya krav som tillsynsmyndigheterna ställer. Så har det varit hittills. Om så inte skulle ske är det klart att tillsynsmyndigheterna måste slå larm och visa att man inte accepterar att någon bryter mot miljökraven. Men än så länge har vi tack och lov inte sett något exempel på att så har varit fallet.

Herr talman! Hanna Zetterberg har frågat mig dels hur jag som miljöminister kommer att agera för att en miljöprövning av Dennispaketet sker, dels hur jag avser att säkerställa att nationalstadsparkens värden finns beskrivna på ett adekvat sätt innan regeringen fattar beslut om de överklagade detaljplanerna för De ärenden som Hanna Zetterberg nämner bereds för närvarande i regeringskansliet. Jag vill därför inte nu uttala mig om dem. Jag vill dock erinra om att bestämmelserna om nationalstadsparker finns i naturresurslagen. Enligt dessa bestämmelser får inom en nationalstadspark ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur och kulturvärden i övrigt skadas. I förarbetena till lagen bedömde regeringen att genomförandet av vissa nämnda projekt borde kunna förenas med bestämmelserna om nationalstadsparken. Detta förutsätter emellertid att de utförs på ett sätt som inte skadar nationalstadsparkens natur och kulturvärden. Ett grundläggande villkor vid prövningen av dessa projekt är således att de har utformats i enlighet med gällande lagbestämmelser och utifrån en noggrann analys av deras inverkan på nationalstadsparkens kvaliteter. Frågan om miljöprövning av Dennispaketet tolkar jag så att Hanna Zetterberg avser planerna för Norra länken. Naturligtvis skall myndigheterna vid sin prövning noggrant bedöma miljökonsekvenserna av ett genomförande av dessa planer. Regeringen kommer att fatta sina beslut i överensstämmelse med gällande lagstiftning. Detta förutsätter att regeringen har ett tillräckligt och adekvat beslutsunderlag för den prövning regeringen har att göra. I den mån regeringen anser att beslutsunderlaget är otillräckligt kommer det att kompletteras på sedvanligt sätt under ärendenas beredning.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Jag förstår att det är svårt att yttra sig i en fråga som för närvarande bereds. Det kan då vara läge för att vänta. En direkt fråga är om regeringen på något sätt tänker återkomma till riksdagen. Jag kommer ihåg att det fanns som en del i propositionen och i den tidigare diskussionen. Jag tror att det kan vara lämpligt att göra det. Den första frågan är: Finns det några sådana planer? Det finns väldigt mycket att fråga om. Något som jag funderar på är översiktsplaner, som också var ett krav från regering och riksdag på ett tidigt stadium. Jag har fått tecken på att sådana inte finns. Hur går man vidare med det? Är det något som regeringen över huvud taget lägger sig i? Miljöministern säger också i slutet av sitt svar att man om underlaget för beslutet är otillräckligt skall gå vidare. En översiktsplan är ju av yttersta intresse i det här fallet. Jag skall försöka fatta mig kort och gå vidare till lagstiftningen på det här området. Nationalstadsparken har kan man säga det starkaste skyddet som finns i dag. Det finns en tvist om det. Jag läste Dagens Nyheter förra veckan. På debattsidan skriver Bengt Hamdahl om problematiken kring lagstiftningen. Jag vet inte om miljöministern har läst det. Där uttrycker han det så att lagtexten gör klart att någon intresseavvägning inte kommer i fråga när det gäller kommersiella intressen. Men miljöministern sade själv att man får bygga om det inte får några miljkonsekvenser som är av problematiskt slag. Frågan är då hur man behandlar lagstiftningen. I propositionen står det ju att vissa angivna projekt borde vara förenliga med lagtexten. Frågan är: Vilka av de här projekten menar man då? Vad är det som kan tillåtas och vad är det som inte kan tillåtas? Lyktstolpar kanske är okej med hänsyn till säkerheten för dem som är i området. Men de projekt som är föreslagna handlar t.ex. om hotell och kontorsprojekt vid Järva krog och om kontorskomplex och avgastorn vid Norrtull. Det får stora konsekvenser. Vidare gäller det Norra länken, där jag delvis har fått svar. Vad är det då som är godtagbart ur den här synpunkten? Jag kan inte se att någon av de här sakerna skulle kunna falla under lagstiftningen. Jag tycker att det är ytterst viktigt att man faktiskt följer lagstiftningen som är väldigt hård. Den är ju det för att man skall kunna försvara det här området. Då blir det ju svårt när regeringen säger flera olika saker. Därför skulle jag vilja få kommentarer på det här, även om ärendet bereds. Det är också så att de ärenden som regeringen nu hanterar är mycket kontroversiella. De beslut som kommer att fattas blir prejudicerande, vilket innebär att de får stora konsekvenser även för andra beslut. Därför är en helhetssyn på området väldigt viktig. Jag återkommer till det här med översiktsplaner. Jag tycker att det är en stor brist i arbetet att det inte finns några. Om inte annat så bör det finnas sådana. Men jag tackar för svaret och hoppas att det kommer ytterligare svar från miljöministern på det här området.
Herr talman! Det har dykt upp nya orosmoment när det gäller nationalstadsparken. Vi var väldigt glada när den blev av. Det kändes mycket positivt att man ville bevara området. Vi trodde naturligtvis att det var självklart att det inte skulle dyka upp en mängd olika byggprojekt i området som skulle förändra det. Vad jag kan förstå finns det ett fytiotal byggprojekt av större eller mindre omfattning när det gäller nationalstadsparksområdet. Det är naturligtvis mycket oroväckande. I det förslag till översiktsplan som också har varit ute på remiss finns det delar som uppenbarligen strider mot lagstiftningen. Jag hoppas verkligen att det stämmer som miljöministern säger att det i sådana fall naturligtvis inte kan bli någon byggnation. Samtidigt vet vi att det ur andra aspekter är intressant att komma in och bygga i det här området och att befinna sig i centrala Stockholm. Det kan naturligtvis också återigen påverka det här med ekonomi, natur och miljö och hur de förhåller sig till varandra. Min fråga är hur miljöministern ser på det förslag till översiktsplan som tydligen har varit ute på remiss, på de olika projekten och på vad som ryms inom ramen för detta. Vad är möjligt och icke möjligt?

Herr talman! Kära miljöminister! Dennispark eller ekopark? Kontrasten mellan människans behov och teknosystemens krav blir nästan som ett mysterium eftersom det är vi människor som är upphovet till hela det ansvar för ekonomi, teknik och vetenskap som vi har framför oss. Hur vi behandlar världens små detaljer avgör framtiden. Ekoparken är just en sådan liten detalj i den stora helheten. Vad skall våra skattepengar egentligen användas till - till att vårda livet i alla dess former eller till att övergöda och föröda? Jag tänker inte ställa den frågan konkret till miljöministern - jag tror att hon delar min uppfattning och mina farhågor på den punkten. När man tittar på de hot som i dagarna har aktualiserats med Norra länken måste man säga att de flesta av dem var kända redan när vi instiftade nationalstadsparken. Det var därför vi blev så glada att den här parken blev instiftad. Svea hovrätt ville då att riksdagen tydligt skulle definiera vad en nationalstadspark var. I våra motioner från olika håll med anledning av propositionen pressade vi på för att riksdagen skulle göra det. Man talade där om samordning med friluftsliv och kulturminnesvård, men det sades ingenting om någon samordning med hotellkomplex eller avgastorn, tunnelmynningar eller liknande. Nu undrar jag om miljöministern kan tala om vilka konkreta projekt som samspelar respektive inte samspelar med nationalstadsparkens intentioner. Varken miljöministern eller någon annan i Stockholms stad vill ha ett scenario där södra Brunnsviken 1998 är en enda stor byggarbetsplats med nedhuggna träd och avgastorn litet här och där - vi känner till två i dag - och där hela landskapsrummet vid Bellevue, Roslagstull och Frescati är söndersprängt. Det scenariot vill vi inte se. Därför är min andra fråga: Vad kommer miljöministern att göra för att det scenariot aldrig skall bli verklighet?
Herr talman! Som här har sagts tidigare är det ett unikt skydd som nationalstadsparken har i lagstiftningen numera. I den nya och väldigt centrala paragrafen står det: Inom en nationalstadspark får bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur och kulturvärden i övrigt skadas. Detta är väldigt tydligt. Enligt vad jag begriper kan detta knappast missförstås. Men nu har regeringen i ett tidigare sammanhang sagt att man bedömer att det är möjligt att förena Norra länken och det planerade Fysikcentrum med nationalstadsparken, om anläggningarna utformas med vederbörlig hänsyn. Då blir man som lekman litet förundrad. Än mer förundrad blir man över det obestämda i miljöministerns svar till Hanna Zetterberg. Den fråga man ställer sig är: Hur skall det kunna tas vederbörlig hänsyn om det man är ute efter innebär att man gräver upp halva Bellevueparken, hugger ned ett åttiotal träd, riskerar parkens centrala del med månghundraåriga träd genom en, åtminstone i Sverige oprövad underbyggnadsteknik? Vidare riskerar man det ömtåliga Carl Eldhs Ateljémuseum, man spränger bort klippartier i parken, man spränger tunnelmynningar i Roslagstullsklippan och i Laduviksstråket söder om universitetet, och man placerar ut ett, sannolikt två, avgastorn - ett på Roslagstullsklippan och ett i Laduviksstråket. Hur kan summan av dessa åtgärder över huvud taget komma i närheten av att vara ett intrång där man visar vederbörlig hänsyn i relation till den nya paragrafen i naturresurslagen? Det är enligt vad jag förstår omöjligt att åstadkomma detta. Projektet är i sig omöjligt att förena med det stränga skydd som nationalstadsparken kräver. Nu har miljöministern vid en frågestund tidigare hänvisat till bl.a. planarbete - det var för någon vecka sedan, om jag kommer ihåg rätt. Samtidigt växer oron för det här projektet, inte minst hos de miljö och kulturorganisationer som tidigare engagerat sig i nationalstadsparken. Jag kan berätta för miljöministern att vi i jordbruksutskottet för någon vecka sedan hade en uppvaktning av många företrädare för just de här miljö och kulturengagerade organisationerna som redovisade den oro som sedan också kom till uttryck i Jag vill göra två påpekanden för miljöministern. Det ena gäller en möjlighet, och det andra gäller en rimlig informationstidpunkt. Jag tänker då först på möjligheten för regeringen att vänta med att fastställa de planer som har överklagats till Regeringsrätten, att avvakta det beslutet. Regeringen har ju inte gjort så tidigare. Man har ju fastställt planen för Norra länken genom Bellevue, någonting som är väldigt illavarslande. Här har man alltså möjligheten att hålla tillbaka ett fastställande av planerna för att därmed inte ta udden av den här mycket stränga lagen. Jag tänker också på den möjlighet som regeringen har att nu komma till riksdagen och redogöra för den utredning som har gjorts av Länsstyrelsen i Stockholms län och som enligt vad jag begriper har lämnats till regeringen för ganska länge sedan. Då tror jag att vi skulle få ytterligare en välbehövlig debatt här i kammaren.
Herr talman! Jag kan bara beklaga Hanna Zetterberg, som har framställt den här interpellationen. Tidigare i dag har jag försökt att ge Hanna Zetterberg så tydliga svar jag kan på alla frågor som hon har ställt, men i den här frågan får jag inte ge några tydliga svar. I den del där regeringen redan har fattat beslut - när det gäller Norra länken - var jag jävig och fick inte delta i beslutet och får inte uttala mig. I de delar där regeringen skall fatta beslut får jag inte heller uttala mig tydligt, därför att då blir jag jävig och får inte vara med och behandla den frågan i regeringen, och det vill jag väldigt gärna vara. Alltså: För att inte vara en lame duck i regeringen i den här frågan är jag tvungen att vara en lame duck i den här debatten. Det är väldigt beklagligt. Jag kan då bara stryka under att allt jag och regeringen kommer att göra när det gäller den här frågan sker utifrån övertygelsen och principen att nationalstadsparken har tillkommit för att skydda de här områdena. Därför är det oacceptabelt att fortsätta byggnationerna så att parkens värden skulle skadas. Det innebär mycket stor restriktivitet när det gäller fortsatt byggande i nationalstadsparken. Det kan finnas vissa undantag, men det skall alltså handla om undantag. Det antal projekt som här har tagits upp kan inte sägas vara några undantag. Det är alltså alldeles för många projekt som planeras i parken - det kan man utan vidare slå fast. Regeringen har inte heller sagt olika saker, utan regeringen har faktiskt sagt att det är natur och kulturvärdena som skall vara avgörande. Jag avser att återkomma när jag får uttala mig i de här frågorna. Jag vill bara understryka att jag tycker att det är viktigt att även de berörda kommunerna och länsstyrelsen inser vikten av att man har mycket stor restriktivitet och att man följer lagstiftningens intentioner.
Herr talman! Det är svårt att föra debatt med någon som inte får föra debatt. Det är uppenbarligen den grundläggande principen när det gäller den här interpellationen. Då återstår väl bara att säga att vi hoppas att miljöministern har lyssnat till de åsikter som har framförts här, och jag hoppas att miljöministern också har kontakter med de grupper som arbetar med frågan mer på heltid. Jag hoppas också att miljöministern har lyssnat på diskussionen om vilka lagar man skall använda sig av och inte. Som jag ser det är det inte någon slump att man när det gäller nationalstadsparken har använt sig av en enormt stark lagskrivning för att kunna åstadkomma det man vill åstadkomma. Jag har en kort fråga: Hur tänker miljöministern återkomma? Blir det i form av en skrivelse eller blir det mer informellt? Det kan vara intressant att veta. I övrigt får jag väl då säga att jag återkommer - jag tänker följa upp den här diskussionen. Jag tycker att den är enormt viktig, och det visar hela dagens debatt; det är fler än jag som tycker att diskussionen är viktig.
Herr talman! Hanna Zetterberg har rätt i att det är svårt att föra debatt om en av debattörerna inte får debattera. Men några saker får väl miljöministern ändå säga. Om vi skall precisera det litet grand är alltså frågorna dessa: För det första: När tänker regeringen ta ställning till de planärenden som ligger hos regeringen? Jag vill inte veta innehållet i beslutet, men när tänker regeringen ta ställning? För det andra: Är miljöministern beredd att verka för att regeringen avvaktar med att ta ställning till dessa planärenden tills regeringsrätten har hanterat de aktuella överklagandeärendena? För det tredje: Vad jag begriper har regeringen fått en redovisning av Länsstyrelsen i Stockholms län för det utredningsarbete som man där har genomfört. När kommer regeringen att återkomma till riksdagen med en redogörelse för detta arbete? Om det var så att regeringen fick denna redovisning t.ex. vid årsskiftet, vilket jag tror var fallet, har vi haft gott om tid att få möjlighet att debattera frågan. För att sammanfatta, herr talman: Vill miljöministern vara med om att uppskjuta besluten i regeringen kring de aktuella planärendena? När avser regeringen att behandla dessa planärenden? När kommer redovisningen i riksdagen av det material som Länsstyrelsen i Stockholms län har utarbetat?
Herr talman! Miljöministern! Vi pratar om ett unikt skydd. Men frågan är då: Är det så unikt som vi hoppas? De förtydliganden som vi tidigare har frågat efter, med en mera stringent och tydlig definition så att Svea hovrätt lättare kan tolka vid överklagande, kanske inte räcker. Miljöministern talar om att det är för många projekt, och då undrar jag: Vad är då rätt antal projekt? Eller är det kanske karaktären på projekten vi skall tala om. Är det så att vissa projekt är mer angelägna än andra? Kan det vara så att bilprojekt är mer accepterade? Jag tycker ändå att miljöministern skulle kunna komma med litet svar när det gäller översiktsplanfrågorna. I den proposition som skrevs den 23 juni 1994 står det: "Regeringen redovisar därutöver vissa överväganden om inriktningen av det fortsatta planeringsarbete -." Den inriktningen borde man väl ändå ha kommit fram en bit på två år senare. Vad har regeringen alltså kommit fram till? Vi tycker att Dennispaketet länge har varit föråldrat och fördärvligt såväl för ekologi och ekonomi som för skönheten och kulturen. Ekoparken symboliserar ju nytänkandet. Jag vill ha litet mer kraftfulla svar kring hur det nytänkandet skall kunna skyddas.
Herr talman! Det är som sagt naturligtvis litet svårt att debattera sakfrågorna när man inte får svara. Men jag tycker ändå att miljöministern har givit några, om än något svävande, svar. Precis som jag tycker hon att det är oacceptabelt att det byggs en massa nya projekt inne i det här området. Det är jag tacksam för, eftersom det ändå tyder på att det finns en linje som förhoppningsvis kan leda till ett resultat. Flera av de planerade byggnationerna i översiktsplanen har tydligen inte varit med från början då man fattade parkbeslutet utan är nya projekt som har kommit till, vilket ju borde leda till att man ser på dem med stor skepsis. Man kan också fundera över om det över huvud taget går att göra så att ny bebyggelse blir så stilfull och smälter in så väl som det krävs i ett sådant här område, dvs. i bemärkelsen att man inte stör naturen. Det är klart att det är ett ingrepp. Även om det ser vackert ut på kartan blir det ändå ett ingrepp i naturmiljön när man skall bygga något nytt. Därmed får vi väl nöja oss för den här debatten. Jag hoppas att den här frågan kommer tillbaka och att ministern då har nått åtminstone det resultat som jag uppfattade att hon ville nå, nämligen att det inte blir en massa projekt som får lov att byggas.
Herr talman! Jag tänker inte i dag uttala mig om när regeringen tar ställning till projekten. När det gäller frågan om riksdagsbehandling av länsstyrelserapporten har regeringen aldrig haft för avsikt att det skall bli någon sådan. Så brukar vi inte heller göra i andra fall. Avslutningsvis, herr talman, beklagar jag att jag inte kunde säga mer i dagens debatt, men jag hoppas att vi kan återkomma. Jag hoppas också att frågeställarna då skall bli relativt nöjda med resultaten.

Herr talman! Ragnhild Pohanka har frågat försvarsministern om några undersökningar om bl.a. miljöpåverkan har skett i Sverige med anledning av Norges planering av ett skjutfält utmed Sveriges gräns. Ragnhild Pohanka har även frågat om försvarsministern avser att ta kontakt med Norge i dessa frågor. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Redan i början av år 1995 diskuterade landshövdingen i Värmlands län det planerade övningsfältet med företrädare för det berörda fylket. Därefter har information om projektet lämnats till Torsby kommun, länsstyrelsen och berörd allmänhet. Torsby kommun deltar nu i den konsekvensutredning som pågår och kan på det sättet påverka vilka frågor som bör belysas och utredas närmare. Jag vet att kommunen bl.a. tagit upp frågan om hur ett övningsfält i I konsekvensutredningen ingår bl.a. utredning av påverkan på växt och djurliv, kulturmiljö och friluftsliv. Konsekvenserna av de aktuella alternativen för lokalisering kommer att jämföras med varandra och även med alternativet att projektet inte genomförs alls, det s.k. nollalternativet. Det här innebär alltså i praktiken att man från norsk sida genomför de utredningar som Ragnhild När konsekvensutredningen är färdig kommer alla berörda att ges tillfälle att lämna synpunkter. Arbetet med projektet befinner sig alltså fortfarande i ett ganska tidigt utredningsskede. Jag utgår från att Norge kommer att informera och samråda i enlighet med kraven enligt internationella överenskommelser, främst den nordiska miljöskyddskonventionen. Jag ser därför ingen anledning för regeringen att i nuvarande läge vidta några åtgärder.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Jag har i stort sett fått de positiva svar som jag ville ha, så jag har inte så mycket att tillägga. Jag har reagerat i den här frågan eftersom jag har ganska god kunskap om Älvdalens skjutfält och vet vilken miljöpåverkan det har, bl.a. därför att man också störtar ammunition där. Man spränger alltså 20 ton gammal ammunition, "uppbullad" i luften, och det har en väldig miljöpåverkan på de kringliggande områdena. Det är t.o.m. så att Trängsletdammen skulle kunna hotas, och det skallrar i fönsterrutorna flera mil därifrån. Jag menar att om man tar upp en sådan verksamhet i Norge skulle det få en helt annan miljöpåverkan än det man planerar för i dag. Det var likadant när man planerade Älvdalens skjutfält; det fanns inga planer på att störta ammunition där. Nu gör man det med både svensk och utländsk ammunition, och detta har en mycket stark miljöpåverkan. Man räknar med att allt blyhagel som skjuts i skogarna - det vill man ju att jägarna skall sluta använda - är ungefär 600 ton om året. Bara i Älvdalen handlar det om ungefär 400 ton bly, alltså nästan som det samlade blyhaglet i hela Sverige, som förorenar naturen - bortsett från alla andra ämnen som kommer från de här gamla vapenslagen. Skjutfältet som sådant har naturligtvis också en miljöpåverkan, men det finns faktiskt t.o.m. björniden inom Älvdalens skjutfält. Det kan alltså ändå finnas natur kvar - det pågår älgjakt osv. inom området också. Det norska övningsfältet planeras bli 250 km2. Om man väljer det fjärde alternativet, nollalternativet, kan inte Norge planera sina övningar med flera olika vapenslag utan då blir det som i dag. Det är väl därför man vill ha det här. Jag är dock tveksam till det här skjutfältet över huvud taget, och jag hoppas att man noga kommer att titta på de här konsekvensutredningarna. Förhoppningsvis kommer de att göras väldigt ordentligt. I framtiden kanske man kan tänka sig t.ex. att förbjuda en sådan sak som störtning av ammunition. Man måste alltså gardera sig för att de utredningar som görs stämmer överens med hur det kommer att bli. Befolkningen i Älvdalen har så småningom accepterat skjutfältet, men störtningen av ammunition är den mycket starkt emot.
Herr talman! Jag får ta med mig de synpunkterna, eftersom det är en lång process kvar.

Herr talman! Christel Anderberg har frågat finansminister Erik Åsbrink om han är beredd att överväga en region bestående av Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län i syfte att dels åstadkomma en rationell och väl fungerande myndighet, dels stoppa den pågående utarmningen av Svealands inland. Arbetet i Finansdepartementet är fördelat så att det är jag som skall svara på interpellationen.

De främsta skälen till att en ordning med samverkansområden och samordningsmyndigheter infördes var att många av kronofogdemyndigheterna är för små för att ge underlag för effektivt arbetande internadministrativa funktioner och för att kunna bygga upp och vidmakthålla tillräcklig kompetens för vad som brukar kallas de smala operativa verksamhetsgrenarna. Sårbarhetsproblemen vid ledigheter och vakanser var tydliga. Det förslag som Riksskatteverket lämnat innebär att regionmyndigheter bildas med samma verksamhetsområden som samverkansområdena och med sätesorterna för de nuvarande samordningsmyndigheterna som centralorter. Som Christel Anderberg påpekar framgår det emellertid också av Riksskatteverkets anslagsframställning att frågan om Värmlands regiontillhörighet diskuterats särskilt. Verket anför att goda skäl kan anföras även för en tillhörighet till regionen Gävle/Kopparberg. Innan regeringen lägger fram ett förslag om framtida regionindelning återstår överväganden i ett flertal frågor. Det gäller till att börja med om den föreslagna indelningen är den som bäst tillgodoser de verksamhetsanknutna syften som jag nyss har pekat på, dvs. effektiva internadministrativa funktioner och hög kompetens även för smala verksamhetsgrenar. Men jag vill inte på detta stadium utesluta att även andra frågor kan behöva utredas och övervägas. Det är något som i så fall kommer att ske i den fortsatta beredningen i regeringskansliet av regionfrågan. Jag är mot den bakgrunden inte beredd att nu uttala någon uppfattning om eller i vilken utsträckning det kan bli aktuellt att frångå Riksskatteverkets förslag.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Östros för svaret. Jag hade i och för sig inte räknat med att jag skulle få något konkret besked redan i dag, men som jag säger i interpellationen vill jag inför det beredningsarbete som nu pågår ändå fästa statsrådets uppmärksamhet på vissa delar av Riksskatteverkets förslag, som det kan finnas skäl att ifrågasätta eller rent av rikta invändningar emot. Jag vet inte om förslaget kommer att tas upp i budgetpropositionen eller om det kommer en särproposition, men jag vill ändå hoppas att statsrådet förklarar sig beredd att ta med de synpunkter som kommer fram i interpellationen och i debatten i dag under det fortsatta beredningsarbetet. Det framgår av Riksskatteverkets anslagsframställning att frågan om Värmlands läns regiontillhörighet har diskuterats särskilt. Det sägs att goda skäl kan anföras för en tillhörighet såväl till den västsvenska regionen som till regionen Gävle/Kopparberg. I förslaget förordas dock att Värmlands nuvarande tillhörighet till Västsverige behålls. Det finns också, som Riksskatteverket mycket riktigt framhåller, goda skäl som talar för att Värmlands län förs över till Gävle/Dala-regionen. Ett sådant skäl kan vara att Värmland har en näringslivsstruktur och geografiska förhållanden som påminner om dem som finns i mitt eget län Dalarna. Problemen är likartade. Till detta kommer att den västsvenska regionen enligt Riksskatteverkets förslag kommer att bli oformligt stor. Syftet med omorganisationen skall ju vara att man skapar myndigheter som ger underlag för effektivt arbetande internadministrativa funktioner, och för att kunna bygga upp och vidmakthålla tillräcklig kompetens för vad som brukar kallas de smala operativa verksamhetsgrenarna. Om man nu tänker sig att man skall försöka åstadkomma en organisation som skall ligga på plats i 15 20 år, i bästa fall, vore det bra om man redan nu försökte att dela in landet så att de olika regionerna får så jämnt befolkningsunderlag och så jämn struktur i övrigt som är möjligt. Jag har talat med åtminstone en person som sitter i Riksskatteverkets styrelse. Jag har fått uppfattningen att det inte är med någon särskilt djup övertygelse som man lägger fram detta förslag, även om man har diskuterat Värmland särskilt. Jag vill inte gå så långt som att säga att det mer var en sinkadus att det blev så här, men jag tror att det till stor del beror på att man inte brydde sig om att röra i den organisation som finns redan nu. Hade detta förslag varit resultatet av en parlamentarisk utredning skulle de regionalpolitiska effekterna av förslaget också ha belysts. Det har Riksskatteverket inte gjort. Det skall man kanske inte heller göra, men det är en aspekt som regeringen måste väga in i sitt beslut så småningom. Enligt den uppfattning jag har skulle Värmland, Dalarna och Gävleborg bilda en bra, väl fungerande organisation. I en sådan organisation skulle Falun bli den naturliga geografiska centralorten.
Herr talman! Jag vill inte börja något slags regionalpolitiskt gräl, men faktum är att vi har varit rätt nöjda med det förslag som Riksskatteverket har lagt fram när vi har diskuterat dessa frågor i Värmland. Jag vill gärna att det också skall tas med i beredningen.

Herr talman! Isa Halvarsson har frågat mig vad regeringen tänker vidta för ytterligare åtgärder för att leva upp till EU-rekommendationen av den 12 maj dagar efter redovisningsperiodens utgång. Större företag redovisar inom 20 dagar efter periodens utgång. Betalning sker samtidigt med redovisningen. Företag som lämnar självdeklaration och som har ett årligt beskattningsunderlag understigande 1 miljon kronor behöver redovisa momsen endast en gång per år. De betalar då en månatlig preliminär skatt som är beräknad med hänsyn tagen till momsen. Regeringen har den 15 april i år lämnat en proposition (prop.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Östros för svaret. Jag delar dock inte uppfattningen att de svenska reglerna skulle vara väl förenliga med EU rekommendationerna, vilka vill underlätta för småföretagen genom att de kan skjuta upp betalning av moms till dess betalning erhållits från kunden. Kommissionen kommer att se över hur medlemsländerna har följt upp dessa rekommendationer. Senast den 31 december 1997 skall en rapport skickas in med alla aspekter på rekommendationerna. Jag är nyfiken på hur regeringen tänker följa upp effekten av de svenska momsinbetalningsreglerna inför denna redovisning. Det är naturligtvis glädjande att regeringen tog intryck av den massiva kritiken mot den tidigarelagda momsinbetalningen och att man höjer gränsen för vilka som skall redovisa momsen den femte i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång från tio miljoner i årligt beskattningsunderlag till 40 miljoner kronor fr.o.m. den 1 juli i år. Ur principiell synpunkt kvarstår dock kritiken mot att man tar ut skatt innan företagen har fått betalt av sina kunder. Jag anser att hela regeln om förtida momsinbetalning borde avskaffas. En orättfärdig princip blir inte mindre orättfärdig för att den drabbar färre företag. Anser verkligen statsrådet att det är rimligt att ett företag skall behöva leverera in moms i förskott, dvs. innan företaget har fått betalt av sina kunder? Med de nya reglerna drabbas fortfarande 9 000 företag. Många hemmamarknadsföretag drabbas, och de är redan nu hårt pressade av den låga inhemska efterfrågan. Den genomsnittliga likviditetsindragningen är 950 000 kr. För att klara av det försöker företagen få nya krediter så att de kan förskottera moms till staten. Det är inte lätt alla gånger. Om de väl får krediter innebär det också minskade investeringar och högre priser. När man sätter upp en gräns - som i det här fallet på 40 miljoner - blir själva gränsen ett tillväxthinder. Skrämmer inte det statsrådet? Fler företagare som ligger runt 38-39 miljoner säger också att de inte kommer att öka omsättningen, eftersom det finns risk att de, som de säger, drar på sig extra straffkostnader för momsen vid en expansion. Det är faktiskt inte riktigt klokt att det är så i ett land som behöver 3 000 nya jobb i veckan om arbetslösheten skall kunna halveras till sekelskiftet. Om det skall bli möjligt får vi inte ha några tillväxthinder. Dessutom uppstår konkurrensnackdelar för dem som hamnar ovanför 40-miljonersstrecket visavi dem som kommer under detta. Den här uppsnabbningen av momsinbetalningarna från två till en månad, som infördes vid årsskiftet har som sagt ökat påfrestningarna på likviditeten hos flera detaljhandelsföretag i landet. För vissa företag uppstår s.k. negativ moms. Det gäller inte minst företag som gör säsongsmässiga inköp. För de företagen är det viktigt att den negativa momsen återbetalas på det sätt som lagstiftaren har avsett, dvs. skyndsamt. Men under senare tid har det rapporterats att seriösa företag har haft stora svårigheter att inom rimlig tid återfå berättigad moms. Skattemyndigheterna har hänvisat till kravet på utredning, vilken har dröjt. Det har inneburit stora problem för många företag i detaljhandeln. Är statsrådet beredd att vidta de åtgärder som krävs för att s.k. negativ moms inte skall åsamka företagarna problem? Avsikten kan ju inte vara att seriösa små och medelstora företags fortlevnad skall riskeras på grund av skattemyndigheternas bristande hastighet i kontrollen.
Herr talman! Isa Halvarsson tar upp en fråga som är väl bekant i kammaren, nämligen den om företagens momsregler. Jag tycker att jag och den regering som jag tillhör har visat en lyhördhet för argumentationen kring momsbetalningarna när vi höjde beloppsgränsen från 10 till 40 miljoner. Den grundläggande argumentationen för att staten behövde strama upp kreditvillkoren när det gäller den här typen av skatteuppbörd kvarstår ju. Vi är på väg att ta landet ur ett statsfinansiellt moras. Då är naturligtvis regeringen och riksdagen tvungna att gå igenom alla typer av utgifter och inkomster. Man skall göra en avvägning om det går att spara här och om det går att öka en inkomst där. Varför gör man detta? Jo, det gör man naturligtvis för att man på sikt skall få ihop en budget så att räntorna faller och företagen får bättre villkor. Företagen skulle inte vara hjälpta av att regeringen för en slapp budgetpolitik med höga räntor och en låg efterfrågan som följd. Men det är klart att den kritik som kom mot förslaget hade en viss relevans. Därför har vi också tagit till oss kritik och ändrat. Därmed är det inget tvivel om att vi väl uppfyller den typen av rekommendation som EU-kommissionen ger. I en kommentar till den här rekommendationen, räknar kommissionen upp ett antal länder och visar ungefär vad de har för lättnader. I Tyskland får företag med en omsättning upp till motsvarande 1,1 miljon kronor tillämpa kontantmetoden. I Sverige handlar det om 20 basbelopp, 724 000 kr. Jag vet inte om gränsen går någonstans här emellan för vad Isa Halvarsson tycker är förenligt med EU Det är viktigt att staten inte har för lång kredittid när det gäller skatteuppbörden. Det är också viktigt att vi har regler som gör att företagsamheten mår väl och kan expandera. Dessa två saker har vi försökt förena genom de förslag till förändringar som vi lade fram i vårpropositionen. När det gäller Isa Halvarssons fråga om negativ moms är också min uppfattning att den skall betalas tillbaka skyndsamt. Men den skall naturligtvis också betalas tillbaka korrekt. Det är klart att skattemyndigheterna har anledning att se över momsutbetalningar i vissa fall. Vi har ju också en diskussion om att negativ moms har betalats ut på inkorrekta grunder. Den här typen av avvägningar måste naturligtvis myndigheten göra. Det tror jag att både Isa Halvarsson och jag är överens om. Men det är viktigt att det skall vara en skyndsam återbetalning.
Herr talman! Det är riktigt att regeringen har visat lyhördhet. Det tycker jag är bra, men jag tycker att man hade kunnat gå ännu längre. Inte heller vi vill ha någon slapp budgetpolitik. Men det är skillnad mellan att spara här och där och att spara så att man får en dålig tillväxtpolitik. Statsrådet nämnde att de svenska reglerna tillåter att företag med beskattningsunderlag understigande 1 miljon kronor kan lämna momsredovisning en gång om året. Det gäller inte för handelsbolag. De lämnar inte någon särskild självdeklaration och tillåts inte göra någon helårsredovisning av mervärdesskatt. Det har Karin Pilsäter och jag uppmärksammat i en motion. Skatteutskottet har med anledning av den motionen uttalat att skatteregler så långt som möjligt bör vara neutrala i förhållande till olika rörelseformer och att regeringen bör uppmärksammas på detta problem och återkomma till riksdagen med ett förslag. När tror statsrådet att ett sådant förslag kan framläggas för riksdagen? Många företagare har uppmärksammat att staten tar betalt - 4 % av beloppet - när staten driver in skattepengar åt svenska kyrkan. Detta är något som företagen inte får göra vid indrivning av skatt till staten. Företagen tar in, räknar ut och betalar momsen till staten utan ersättning. Fram till 1969 fick företagen en bra ersättning för uppbördsarbetet innan skatten betalades in. Men när oms blev moms slopades denna ersättning. I gengäld förlängdes redovisningsperioden från en till två månader. Den månadens ränteintäkt blev en kompensation för den betungande administrationen kring inbetalningen. Men med de nya momsreglerna försvann den kompensationen. Anser statsrådet att det är rätt och riktigt att olika principer gäller i det fall staten utför arbetet eller i det fall företagen utför arbetet? I båda fallen gäller ju skatter eller avgifter.
Herr talman! Jag är av den övertygelsen att företagen har allt att vinna på att staten får sin ekonomi att gå ihop. Även i det här fallet kan jag naturligtvis inse att företagare inte är glada över att drabbas av den här typen av förändrade regler, fast de som ligger mellan 10 och 40 miljoner i omsättning säkert känner sig glada i dag. Men effekterna sammanlagt - det är de som är intressanta för dem - kan mycket väl bli positiva när det handlar om att staten får grepp om ekonomin och räntorna faller. Isa Halvarsson tar upp ett viktigt spörsmål till. Det handlar om handelsbolagen. Där kan jag lämna beskedet att regeringen ser över de här reglerna och avser att komma med förslag om eventuella förändringar. Jag kan i dag inte säga exakt när de förändringarna kommer. Det sker nu ett beredningsarbete i regeringskansliet. Men det är en viktig poäng som Isa Halvarsson har, att handelsbolagen i det här sammanhanget blir litet klämda. Det ser vi över.
Herr talman! Jag får tacka för det beskedet och bara konstatera att vi inte ser på samma sätt på företagsamheten och dess möjligheter att leda Sverige ur krisen.

Herr talman! Bengt Silfverstrand har frågat mig om regeringen nu är beredd att justera skattereformen för att återinföra principen skatt efter bärkraft, ompröva sin inställning till egenavgifter och i allt väsentligt finansiera framtidens trygghetssystem med progressiva skatter och arbetsgivaravgifter. Han har också frågat mig när regeringen tänker genomföra ett tidigare aviserat slopande av taket för uttag av egenavgifter. Regeringen har i vårpropositionen gjort en preliminär bedömning av 1990-1991 års skattereform, baserad på utvärderingen från KUSK. Regeringen konstaterar där att reformen med några undantag givit de åsyftade resultaten. Undantagen gäller dels finansieringen, åtminstone i ett kort tidsperspektiv, dels det fördelningspolitiska utfallet. För den tiondel av hushållen som har de högsta inkomsterna har utfallet blivit något bättre än vad som avsågs. Till bilden hör att KUSK inte kunnat beakta hur en återstående finansiering skulle påverka den fördelningspolitiska bilden. I sin bedömning konstaterade regeringen också att villkoret i skattereformen, att höginkomsttagarna skulle betala sina egna skattesänkningar, av allt att döma inte är uppfyllt. Från 1995 har den tillfälliga värnskatten bidragit till en bättre fördelningsprofil. Värnskatten kommer enligt gällande lagstiftning att upphöra inkomståret 1999. Regeringen har dock deklarerat att man kommer att föreslå riksdagen hur det samlade skatte och avgiftsuttaget för höginkomsttagare skall justeras för att en bättre fördelningsprofil skall uppnås. En del av Bengt Silfverstrands första fråga gäller om regeringen nu är beredd att genomföra justeringar i skattereformen. Jag vill erinra om att det har gått knappt sex veckor sedan vårpropositionen överlämnades till riksdagen, att värnskatten upphör först inkomståret 1999 och, framför allt, att det krävs fortsatta analyser för att det skall vara möjligt att avgöra vilka åtgärder som lämpligen bör vidtas. Innan de nödvändiga analyserna har gjorts är det inte meningsfullt att spekulera kring olika alternativ, ej heller kring det Bengt Silfverstrand tar upp i sin tredje fråga, nämligen ett slopande av taket för allmänna egenavgifter. Detta är ett alternativ, även om regeringen inte har aviserat något sådant beslut. Fortsatta analyser och bedömningar får visa om detta är den mest lämpliga åtgärden. Jag anser att principen om skatt efter bärkraft är en central skattepolitisk princip. I 1990-1991 års skattereform värnades den principen. Olika basbreddningar riktade mot kapitalägare och höginkomsttagare syftade till att fullt ut balansera minskningen av den formella progressiviteten genom sänkta skattesatser. Som tidigare konstaterats har av allt att döma denna ambition inte helt och hållet förverkligats. Jag vill dock erinra om att regeringen sedan sitt tillträde 1994, utöver att återställa de centrala avvikelser från skattereformen som gjordes under den förra mandatperioden, också presenterat förslag som bygger på principen om skatt efter bärkraft. Den höjda avkastningsskatten på pensionssparande är ett exempel och begränsningen av avdragsrätten för pensionsförsäkringspremier ett annat på att fördelningsmässiga hänsyn varit viktiga inslag vid den nödvändiga saneringen av de offentliga finanserna. I sin andra fråga tar Bengt Silfverstrand upp huruvida regeringen är beredd att ompröva sin inställning till egenavgifter till förmån för en återgång till arbetsgivaravgifter. Som Bengt Silfverstrand själv är medveten om aktualiseras här en avvägning mellan fördelningshänsyn och önskemål att åstadkomma en klarare koppling mellan avgifter och förmåner i socialförsäkringssystemet. Jag kan hålla med Bengt Silfverstrand om att införandet av allmänna egenavgifter är ett problem i det att de höjt skatteuttaget på arbete i förhållande till vad som avsågs i skattereformen. Samtidigt har de varit nödvändiga inslag i förstärkningen av de offentliga finanserna. Allmänna egenavgifter började införas som ett resultat av 1992 års krisuppgörelser och ingick som en del i försvaret av den fasta kronkursen. Ett alternativ till egenavgifter hade varit starkare krav på återhållsamma löneuppgörelser och ökade vinster för företagen. Egenavgifterna innebar i stället att en viss del av löneökningarna absorberades av ett höjt avgiftsuttag. Detta bidrog till finansieringen av offentliga åtaganden. Bengt Silfverstrand tar upp avdragsgillheten hos egenavgifterna som ett problem, särskilt i kombination med taket för avgiftsuttaget. Vad gäller avdragsgillheten bör två förhållanden noteras. Det första är att avgifterna åtminstone till en del ger förmåner som är skattepliktiga. Det är en viktig princip i skatteoch avgiftssystemet att skatteplikt balanseras av avdragsgillhet. Det andra förhållandet gäller vid en jämförelse med arbetsgivaravgifterna, som ju Bengt Silfverstrand vill se en full återgång till. Även om det inte följer av någon lagstiftning kommer även arbetsgivaravgifter att reducera inkomstskatten genom att höjda arbetsgivaravgifter åtminstone på längre sikt tenderar att reducera tillväxten i löner och därmed underlaget för inkomstskatt. Även om denna effekt inte är lika mekanisk och tydlig som för egenavgifterna finns effekten där. Man skall alltså inte överdriva skillnaden mellan egenavgifter och arbetsgivaravgifter i detta hänseende. En väsentlig skillnad är dock att det av administrativa skäl är utomordentligt svårt att tillämpa ett tak för uttag av arbetsgivaravgifter, vilket var ett avgörande motiv för att ett sådant system övergavs i början av 80-talet. Bengt Silfverstrands fråga om ett slopat tak för egenavgifter har givetvis en koppling till finansieringen av det framtida pensionssystemet. Till denna fråga avser regeringen att återkomma i ett annat sammanhang.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Det man å ena sidan kan beklaga är att när centrala skattepolitiska frågor diskuteras finns inte de stora kritikerna och belackarna av skattepolitiken på plats. Jag tänker då på Moderata samlingspartiet. Å andra sidan kan förhoppningsvis en debatt som sker mellan socialdemokrater, med grundsynen att skatt skall utgå efter bärkraft, bli mer konstruktiv och de värsta övertonerna kan hållas borta. Jag har ställt mina frågor mot bakgrund av allt tydligare signaler om att inkomst och välfärdsklyftorna ökar kraftigt. Det gäller i Sverige såväl som i Europa i övrigt och i USA. För att få ett internationellt perspektiv på mina slutsatser vill jag bl.a. hänvisa till en intressant artikel i Foreign Affairs av Ethan Kapstein konstaterar bl.a. att växande inkomstskillnader har givit upphov till ett kraftigt ökande antal fattiga förvärvsarbetande i hela den industrialiserade världen. Han slår också fast att samma tendens är uppenbar i Europa, t.ex. i Storbritannien, och pekar särskilt även på det mest jämställda landet, Sverige. Samma slutsatser om stigande inkomstklyftor kan utläsas av siffror från Statistiska centralbyrån. Den relativa fattigdomen i Sverige har fördubblats sedan Samtidigt som dessa fakta läggs på bordet domineras diskussionen i vårt land av debattörer som tror att stora inkomstskillnader och avreglerad arbetsmarknad är nödvändiga för att stimulera drivkrafterna till arbete och tillväxt. Såväl internationella som svenska forskningsrapporter visar tvärtemot att länder med jämn inkomstfördelning har en snabbare tillväxt än länder med stora inkomstskillnader. Herr talman! Jag är allvarligt oroad över de växande välfärdsklyftorna i Sverige och jag hoppas att min oro delas av Thomas Östros. Interpellationssvaret talar inte entydigt i denna riktning, varför jag är tacksam för mer preciserade kommentarer. När statsrådet hävdar att skattereformen "med några undantag givit de åsyftade resultaten" vill jag konstatera att ett undantag, den kraftiga underfinansieringen, inte är helt obetydligt eftersom denna underfinansiering ju förklarar en stor del av underskottet i statsfinanserna, som i sin tur till inte oväsentlig del fått bäras av grupper med svag betalningsförmåga. Thomas Östros hänvisar till att vårpropositionen avlämnats för bara sex veckor sedan, till att värnskatten upphör först 1999 och till behovet av fortsatta analyser innan en justering av skattepolitiken kan genomföras. Jag deltog själv i Företagsskatteutredningen och hade därvid också, eftersom vi samkörde med Inkomstskatteutredningen, en mycket god inblick i arbetet, vilket var mycket intressant och lärorikt. Jag har också haft ett intresse av att följa upp vad som egentligen sedan hände. Jag vill erinra om att skattereformen varit i kraft i fem och ett halvt år och att egenavgifter i socialförsäkringssystemet tillämpats i flera år. Skall jag tolka statsrådets kommentar på denna punkt så att vi skall behöva vänta ända till 1999 innan det kan bli aktuellt med en nödvändig fördelningspolitisk justering av skattepolitiken, eller kan statsrådet säga något mera preciserat om när uppenbarligen nödvändiga fördelningspolitiska åtgärder kommer att vidtas?
Herr talman! Jag delar verkligen Bengt Silfverstrands oro för att inkomstklyftorna ökar, något som sker i stort sett över hela västvärlden. Det finns många orsaker till det. Även i Sverige ser vi ökade inkomstklyftor, och de absolut mest grundläggande orsakerna är naturligtvis arbetslösheten och den depression som vi gick in i. Arbetslöshet slår alltid hårdast mot dem som har minst utbildning och som är fattigast i samhället. Det har vi fått ett mycket brutalt bevis på även i Sverige under senare år. Samtidigt skall vi komma ihåg att Sverige fortfarande har en mycket liten spridning av disponibel inkomst jämfört med alla andra länder hur man än jämför. Orsaken till denna låga spridning är naturligtvis en solidarisk lönepolitik och den effekt den har haft under 20-30 år i Sverige, en hög förvärvsfrekvens bland kvinnor, ett progressivt skattesystem naturligtvis och pensionssystem och omfattande transfereringar. Att titta på fördelningspolitiken är mer komplicerat än att bara titta på skatteskalan. Jag skulle vilja framhålla en faktor som har betytt mycket för Sverige men som också skulle kunna vara en oerhört viktig fördelningspolitisk insats i Sverige: utbildningspolitiken. Det finns knappast någon faktor, skulle jag tro, som på lång sikt skulle kunna ha en så revolutionerande inverkan på människors livsvillkor som utbildningspolitik. Skattepolitik är viktigt också. Skatter har varit viktiga i ett saneringsarbete. Vi har tillsammans arbetat för att få en rättvis profil i saneringsarbetet, och då är det oundvikligt att använda sig av skatter. När det handlar om att reducera offentliga utgifter är det svårt att undvika att det drabbar dem som har det sämst ställt. Det vet vi. Våra välfärdssystem är uppbyggda så att de som har det sämst ställt är mest beroende av dem. Jag delar oron över inkomstklyftorna, men jag tycker kanske inte att det är självklart att man bara ser på skattesystemet när man skall bekämpa oroande klyftor mellan människor. Jag skulle vilja föra över fokus på utbildningspolitiken. Där gör vi stora insatser nu med 100 000 nya utbildningsplatser, framför allt i komvux. När det gäller skattereformen skulle jag gärna inledningsvis vilja säga att skattereformen för mig är en mycket viktig reform för Sverige. Där har vi en grund som kommer att vara mycket bra i en framtida god ekonomisk utveckling. Den har i ett slag tagit bort - det är viktigt när man tittar på utvärderingen - många av de skatteplaneringsmöjligheter som fanns och som naturligtvis var lättast att använda för dem som hade stora inkomster och som kunde dribbla mellan kapitalinkomster och arbetsinkomster. Det var också en fördelningspolitiskt viktig insats. En av de negativa sidorna av skattereformen var naturligtvis underfinansieringen. Nu skall man inte se helt okomplicerat på den. Det är klart att underfinansieringen måste rättas till, och det har ju regeringen gjort till stora delar genom en del av de skattehöjningar som vi har genomfört förutom att vi har återställt skattereformen. Men den kom i ett läge då det antagligen också var en viss stimulans av efterfrågan, precis i inledningen av 1991 då vi gick in i lågkonjunkturen. Att som den borgerliga regeringen sedan inte ansvarsfullt se till att höja skatter när man kom in i tider då man skulle sanera budgeten var däremot naturligtvis ett ödesdigert misstag. Vi har ju också höjt skatter sedan dess, så den delen av skattereformen håller vi på att åtgärda, det kan vi säga. På frågan om när den justering som regeringen aviserar kommer, vill jag säga att jag menar att den värnskatt som nu verkar, verkar fullt ut som en justering av den brist som finns i fördelningspolitiken i skattereformen. Krafterna skall inriktas på hur vi fortsättningsvis skall få ett rättvist skattesystem, även efter värnskattens avskaffande.

Herr talman! Jag kunde inte låta bli att begära ordet när jag satt här och lyssnade. Thomas Östros presenterar här någon sorts gyllene nyckel som skall öppna alla dörrar. Det är att satsa mer på utbildning. Jag tycker att det Bengt Silfverstrand tar upp är oerhört viktigt: Vi måste minska orättvisorna och löneklyftorna om vi vill ha ett solidariskt samhälle. Jag tror inte att det att fokusera på utbildningspolitiken är det rätta. Alla kan vi inte, och alla vill vi förmodligen inte heller, bli jurister eller läkare. Vi vill jobba med olika saker. Det viktiga är att vi faktiskt kan göra detta också. Det är också en typ av frihet. Thomas Östros hänvisade till att vi har ett av världens mest progressiva skattesystem. Jag har undersökt det system man har i Tyskland. Där har man ett mycket mer progressivt skattesystem än det vi har i Sverige, och den modellen kanske kan vara intressant att titta på för Thomas Östros. Det man tittar på där är dels skatten, dels de avgifter man betalar: Höginkomsttagare betalar mer än i Sverige och låginkomsttagare betalar mindre än i Sverige. Miljöpartiet har lagt fram ett förslag. Vi håller på att titta på om man kan ha en differentierad kommunalskatt, just för att minska löneklyftorna. Det vore intressant att höra vad Thomas Östros tycker om det.
Herr talman! Jag kan först konstatera att vi uppenbarligen har samma verklighetssyn när det gäller vad som grundar orättvisor och inkomstskillnader. Det är helt riktigt att det är arbetslösheten, de växande utbildningsklyftorna och skattepolitiken. Det är en bra grund att stå på inför en fortsatt konstruktiv debatt. Till Yvonne Ruwaida vill jag säga att det inte bara är läkare och jurister som är föremål för omfattande utbildningssatsningar. Som ledamot i utbildningsutskottet kan jag konstatera att de viktigaste insatserna görs för dem som tidigare har fått minst. De kommer nu att få de större delarna av de nya satsningarna genom kompetenshöjning. Det är en stor grupp vuxna som tidigare inte har fått någon möjlighet till utbildning som nu skall få det. Det är gott och väl, men vi kan inte lämna skattepolitiken. Rättvis fördelning av nödvändiga uppoffringar är av avgörande betydelse för att man skall kunna vinna förståelse för en kärv ekonomisk politik hos de grupper i samhället som på grund av minskade ersättningar vid sjukdom och arbetslöshet tvingas dra ned på en redan hårt anfrätt levnadsstandard. Utan att ifrågasätta den socialdemokratiska regeringens fördelningspolitiska ambitioner - de finns - måste man ändå ställa frågan om skattepolitiken verkligen utnyttjats optimalt för att åstadkomma en sådan eftersträvad fördelning av bördorna. KUSK utredningen visar med all önskvärd tydlighet att skattereformen var kraftigt underfinansierad. Minskade skatteintäkter har med andra ord utgjort en inte oväsentlig del av underskotten i statsfinanserna. Den bland nyliberala ekonomer och politiker omhuldade teorin att skattesänkningar är dynamiska och självfinansierande tycks alltså ordentligt ha kommit på skam, och det är viktigt att vi understryker detta: Det höll alltså inte måttet när man påstod att skatteintäkterna skulle öka. Det finns heller inget vetenskapligt stöd för att skattekvotens storlek negativt skulle påverka tillväxten i ekonomin. Ett lysande exempel på detta är Danmark som i flera år har kunnat uppvisa tillväxtsiffror på drygt 3 % med högre direkta skatter än Sverige. Jag drar ingen motsatt slutsats av detta. Jag konstaterar bara att de nyliberala teorierna har fått sig en allvarlig knäck. Jag vill också erinra om hur ledande ekonomer i USA konstaterat att en övergång från inkomstskatter till sociala avgifter - där har man ju prövat det i större omfattning - alltid tycks leda till en höjning av skatterna för låg och medelinkomstfamiljer och en sänkning för de välbeställda. Vad finns det för anledning att befrämja en sådan utveckling i vårt land, Thomas Östros? Jag tycker faktiskt att Thomas Östros något lättvindigt gled förbi de uppenbara orättvisorna i egenavgiftssystemet genom att dels säga att regeringen inte har aviserat något beslut om att slopa taket i systemet, dels koppla hela frågan till pensionssystemet. Jag vill därför hänvisa till det svar på en skriftlig fråga som jag fick av statsrådet Anna Hedborg i augusti 1995 angående egenavgifterna. Hon åberopar fördelningspolitiska skäl, och hon säger: Det finns därför som jag ser det skäl för att avgiftsuttaget bör omfatta hela inkomsten. I annat fall blir fördelningseffekterna, precis som Bengt Silfverstrand påpekar, olika om en avgift tar formen av en arbetsgivaravgift eller egenavgift. Sedan kritiserar hon taket. Då frågar jag avslutningsvis: Står den nuvarande regeringen och dess för skattefrågor närmast ansvariga statsråd bakom uppfattningen att egenavgifter är fördelningspolitiskt orättvisa? Kan ett socialdemokratiskt statsråd försvara en regressiv skatt som lägger en relativt sett större börda på låginkomsttagaren än på höginkomsttagaren? Står regeringen kvar vid uppfattningen att egenavgifterna i sjukförsäkringen av fördelningspolitiska skäl skall ses över, och när kommer detta i så fall att ske?
Herr talman! Det är trevligt att fler partier ansluter sig till den här skattepolitiska debatten. Jag tar Bengt Silfverstrands frågor först. Låt mig påminna om - och det är han säkert väl medveten om, men det kan finnas fler som behöver påminnas - att i den oerhört kraftfulla budgetsaneringen bidrar de 20 % rikaste hushållen med närmare 40 % av budgetsaneringen. Vad beror det på? Jo, på att vi har använt skatteinstrumentet, och det har varit riktigt att använda det. Skall vi kunna sanera budgeten måste alla vara med och dela på bördorna. Men det är klart att det också finns begränsningar för skatteinstrumentet. Jag tror att Bengt Silfverstrand och jag delar den uppfattningen. Jag delar Bengt Silfverstrands uppfattning att det inte finns några möjligheter att empiriskt bevisa att länder med höga skatter och ambitiösa välfärdsstater får en lägre tillväxt än länder med låg skatt och låga ambitioner på välfärdsområdet. Det håller jag helt med om. Men ett land som Sverige som har en relativt hög skattekvot kan inte gå vidare och höja skattekvoten kraftfullt. Då gäller det att se över det sätt vi tar ut skatter på i dag och om det går att förändra. En internationalisering av ekonomin sätter gränser för hur mycket man kan höja skatter. En annan gräns är naturligtvis också att människor i Sverige har genomlidit ett antal år med en ganska dålig reallöneutveckling. Det gäller inte minst en vanlig industriarbetare, som har haft ett antal ganska tuffa år. Det finns en avvägning att göra mellan reallöneutveckling och skatteuttag. Är egenavgifterna orättvisa? Då hänvisar man ofta till avdragsgillheten för egenavgifter i beskattningen. Arbetsgivaravgifter ingår inte i underlaget för inkomstbeskattningen. Skillnaden är inte så stor som man kanske tror mellan egenavgift och arbetsgivaravgift. Den stora skillnaden är naturligtvis taket. Man använder sig inte av ett tak i arbetsgivaravgiften på grund av att det är administrativt komplicerat medan det går att göra i inkomstbeskattningen. Yvonne Ruwaida talar om att det inte är rätt att fokusera på utbildning och att alla inte vill bli jurister och läkare. Men det är precis som Bengt Silfverstrand säger att den här utbildningssatsningen handlar om så mycket mer. Den handlar om att höja den grundläggande utbildningsnivån i Sverige. Vårt land har gått igenom en ekonomisk kris som slagit ut så oerhört stora delar av hela arbetsmarknaden - ett par hundra tusen industrijobb, ett par hundra tusen i tjänstesektorn och hundra tusen i den offentliga sektorn. Ett land som har gått igenom en sådan process har ett stort utbildningsbehov. De nya jobben kommer nödvändigtvis inte på samma ställen och med samma arbetsuppgifter som tidigare. Då handlar grundläggande utbildning om att ge människor möjlighet att faktiskt ta de nya möjligheter som kommer när tillväxten kommer. Ett sätt som jag tror är underskattat är att tillföra flexibilitet för den enskilda människan och göra det möjligt att vara flexibel, inte genom piska utan genom att man via utbildning får en plattform att stå på. Då orkar och vågar man söka sig till nya branscher och nya arbetsområden. Jag tror att det är en oerhört viktig del av utbildningspolitiken och den grundläggande utbildningen. Jag sade inte att vi har världens mest progressiva skatter. Jag sade att när vi tittar på disponibel inkomst har vi en av de absolut jämnaste inkomstfördelningarna i världen, trots att vi har haft en ogynnsam utveckling de senaste åren. Det beror, som jag sade, inte bara på skatter utan på välfärdsstatens uppbyggnaden och på många olika komponenter, även på en bra grundläggande utbildning för alla människor. Det är en central del. Jag tycker inte att Yvonne Ruwaidas förslag om progressiva kommunalskatter är eftersträvansvärt. Staten skall sköta den delen av fördelningspolitiken via skattepolitiken.
Herr talman! Jag är naturligtvis inte emot utbildning, absolut inte. Men jag delar inte bedömningen att vi har växande utbildningsklyftor. Det är faktiskt snarare tvärtom. Det är ett resultat av svensk utbildningspolitik som har många fördelar. Däremot ser man en alltmer elitiserad arbetsmarknad. Det är en arbetsmarknad där man ställer högre och högre krav på vilken kunskap man skall ha om man skall få ett arbete. Detta är ett resultat av den förda statliga politiken i Sverige. Pigförslaget kommer t.ex. att bli ett sådant förslag om det kommer att antas av regeringen och Centern i någon sorts arbetsmarknadspolitik. Det kommer att leda till att man skapar en arbetsmarknad utanför den reguljära arbetsmarknaden där folk skuffas undan och ofta fastnar. Vi har hjälpt till att elitisera arbetsmarknaden genom att vi t.ex. har satsat så mycket på ALU och på praktikplatser. Vi hjälper till på många olika sätt. Då börjar man tala om en tredje arbetsmarknad. Alla människor platsar inte på den vanliga arbetsmarknaden. Man kanske skall få socialbidrag, men man kanske skall gå och klottersanera, röja vass eller hjälpa Agda att gå och handla för att få det. Vi får alltså ett synsätt på människan som innebär att alla inte passar inte. Jag tycker att det är mycket mer effektivt att avelitisera arbetsmarknaden och se till att vi har både en skattepolitik och en arbetsmarknadspolitik som leder till en arbetsmarknad där man inte måste ha en viss kunskapsnivå. Det är kanske inte det rätta om vi vill ha ett bra samhälle. Förslaget om differentierad kommunalskatt kommer vi i Miljöpartiet att återkomma till. Då kan kanske Thomas Östros titta på det.
Herr talman! När Yvonne Ruwaida hävdar att vi inte har växande utbildningsklyftor i Sverige talar hon mot bättre vetande. Sanningen är den att vi har ungefär en miljon svenskar som saknar fullständig grundskoleutbildning respektive ett tredje gymnasieår. Sådana uppgifter gör att vi måste ta den här fördelningspolitiska frågan på största allvar. Det är därför vi nu satsar på dem som har det sämst ställt. I likhet med Thomas Östros hävdar jag alltid på möten att de bäst ställda har fått betala en väsentlig del av saneringsprogrammet. Men jag kan inte underlåta att understryka de problem som finns. Jag hävdar också, som framgår av interpellationen, att vi skall värna grunddragen i skattepolitiken. Det finns inga stora utrymmen för generella skattehöjningar. Vi måste förbättra den fördelningspolitiska träffsäkerheten och rättvisan i systemet. Också där är vi uppenbarligen överens om grunderna. Som jag ser det finns det starka skäl att desarmera den fördelningspolitiska bomb som regressiva egenavgifter utgör innan den exploderar med de förödande verkningar detta kan innebära för trovärdigheten till socialdemokratins förmåga att sanera den svenska ekonomin utan att vidga de ekonomiska klyftorna och orättvisorna i samhället. Jag tycker fortfarande att Thomas Östros inte svarar klart på den punkten. Därför frågar jag igen: Kan ett socialdemokratiskt statsråd försvara en regressiv skatt som lägger en relativt sett större börda på låginkomsttagaren än på höginkomsttagaren? Om han inte kan detta, när kommer de förändringar som statsrådet Hedborg på regeringens vägnar aviserade redan förra sommaren?
Herr talman! Riksdagen beslutade hösten 1994 om införandet av en värnskatt på de högsta inkomsterna just på grund av att det behövdes av fördelningspolitiska skäl i budgetsaneringen. Min mening är att den värnskatten, som ju kommer att vara kvar till 1998 i enlighet med det beslut som fattades i riksdagen, är just den del som justerar de problem som fanns i samband med skattereformen när det gäller fördelningspolitiken. Silfverstrand diskuterar egenavgifternas särskilda roll. Detta är något som ingår i den översyn av skatter och avgifter som görs för att se vad som kommer att ersätta värnskatten fr.o.m. 1999. Jag kan i dag inte säga vad regeringen kommer att föreslå, och det finns i dag heller ingen anledning att komma med ett precist uttalande om vad som skall förändras. Det jag kan säga är att regeringen kommer att presentera ett förslag på hur vi även efter värnskattens avvecklande skall kunna ha ett skattesystem som är rättvist och som uppfyller de grundläggande principer som skattereformen byggde på. Yvonne Ruwaida talar om de effekter som uppstår som en följd av massarbetslösheten, att arbetsmarknader skapas vid sidan av de reguljära. Jag delar bedömningen att en sådan utveckling inte alls är att föredra. Tvärtom har ju den svenska modellen varit att använda bl.a. skattepolitik för att se till att människor kan komma ut på arbetsmarknaden på ett riktigt sätt. Ta t.ex. sambeskattningens avskaffande i början på 70-talet. Det gjorde att den kvinnliga förvärvsfrekvensen steg dramatiskt i början på 70-talet. Det blev då rimligt för en kvinna som tidigare hade varit hemma i hushållet att gå ut på arbetsmarknaden, i och med att hon inte mötte en sådan hög progressiv skatt. Jag har svårt att genomskåda hur Miljöpartiets förslag om kommunalskatt skulle kunna vara en del av kampen mot arbetslösheten, men jag är säker på att jag kommer att få höra mer om det förslaget. Själv delar jag inte åsikten att vi bör införa progressiva kommunalskatter.

Herr talman! Yvonne Ruwaida har frågat mig om jag avser att verka för en översyn av gällande bestämmelser i alkohollagen och i marknadsföringslagen i syfte att förhindra pågående utveckling av en alltmer förekommande och aggressivare marknadsföring av alkoholprodukter i Sverige. Yvonne Ruwaida pekar på att antalet aktörer på alkoholmarknaden har ökat markant och att marknadsföringen av t.ex. olika vinsorter förekommer i en mängd olika tidningar. Hon åberopar bl.a. två annonser i SJ:s tidning Tur & Retur, där företag gjort reklam för vinprodukter. Regeringen bemyndigade nyligen chefen för Socialdepartementet att tillkalla en särskild utredare för att göra en översyn av bestämmelserna om marknadsföring av alkoholdrycker. Utredaren skall se över nuvarande marknadsföringsregler bl.a. utifrån de förändringar som skett på alkoholpolitikens område i och med Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Utredaren skall utforma förslag till de författningsregleringar som bedöms nödvändiga. Uppdraget skall slutföras före utgången av mars 1997. Därmed bör Yvonne Ruwaidas önskemål i den delen vara tillgodosedda. När det gäller annonseringen i SJ:s tidning Tur & Retur är det, som Yvonne Ruwaida säkert vet, Konsumentverket som övervakar efterlevnaden av lagstiftningen om alkoholreklam. Sådan reklam är normalt inte tillåten, med undantag för marknadsföring på säljstället, vilket för SJ:s del innebär där alkoholdrycker finns till servering och försäljning. Konsumentverket har reagerat mot den aktuella alkoholannonsen och tillskrivit SJ i frågan. I sin skrivelse anför verket bl.a. att det inte är förenligt med lagstiftningen på området att distribuera alkoholreklam till resande på tåg på andra ställen än säljställen för alkoholdrycker. Tidningens ansvariga utgivare har därefter stoppat fortsatt annonsering för alkoholdrycker i tidningen Tur & Retur. Jag kan alltså konstatera att tillräckliga åtgärder har vidtagits för att få stopp på annonsen.
Herr talman! Bakgrunden till att jag ställde den här interpellationen är att vi i dag ser en alltmer aggressiv marknadsföring av alkohol, en marknadsföring där man mer och oftare och oftare t.o.m. skrider över gränserna för det som är lagligt. Det är inträdet i EU och avmonopoliseringen av spritmarknaden som har lett till detta. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att dessutom ett statligt bolag som SJ har haft en annonsering som inte ens är tillåten enligt svensk lag. Jag anser att det är viktigt att både Konsumentverket och ministern ser detta med alkoholreklam som en prioriterad fråga, just för att motverka den typ av reklam som vi har fått se i SJ:s Tur & Retur. Men det är inte bara där det har förekommit, utan även i Nöjesguiden har man haft den typen av reklam. Man påstår att Nöjesguiden sprids ut på restauranger och att det därför skall vara tillåtet. Om ministern åker tunnelbana här i Stockholm kan han mötas av reklam för Flash Martini, en lättspritsvariant. Reklambilden finns i en stor annons, och man använder där samma knep som används i reklam för lättöl. TV-programmet Småstjärnorna på TV 4, som ses av många barnfamiljer och många unga människor, bryts av reklam. Denna reklam har i dag ett innehåll som är helt oacceptabelt för ungdomar. Man visar där reklam för Norrlands lättöl. Tidningen Resumé gjorde en mätning med hjälp av Sverigebarometern. Det visade sig där att de intervjuade nästan lika ofta tänkte på folk och starköl som på lättöl när de såg lättölsreklam och att betydligt fler blev sugna på folk och starköl än på lättöl. Av ungdomarna mellan 15 och 19 var det bara 5 % som blev sugna på lättöl, medan 18 % blev sugna på folköl och 41 % blev sugna på starköl. Det är alltså mer än tio gånger så många som blir sugna på de produkter som man inte får göra reklam för jämfört med den produkt som man får göra reklam för. Jag drar här en parallell till lättöl, därför att jag anser att vi i dag måste förbjuda lättöl. Ministern säger nu att jag kan vara nöjd, eftersom det pågår en översyn av bestämmelserna om marknadsföring av alkoholdrycker. Den här översynen skall slutföras till mars nästa år. Jag tycker inte att det är tillräckligt. Jag tycker att det drar ut på tiden alltför länge. Vi kommer att få se mycket av den här typen av reklam av den anledningen att företag kommer att försöka att göra det accepterat i det svenska samhället med vinreklam och spritreklam. Därför anser jag att man redan tidigare kan fatta beslut. Bl.a. kan man införa en marknadsföringsavgift för de annonsörer som annonserar och de medier som tar in de här annonserna. Det skulle man kunna göra redan i år. Det här är en viktig fråga, för det handlar om försök att förändra den svenska attityden till alkoholreklam.
Herr talman! Det är självklart att alkoholfrågorna är viktiga i det svenska samhället. Särskilt viktigt är det att inte unga människor får tillgång till alkoholhaltiga drycker. Det är väldigt viktigt, eftersom det ofta är det som är inkörsporten till det vi i dag kanske oftare diskuterar, nämligen narkotika av olika slag. Det börjar oftast med alkohol och alkoholmissbruk. Därför är de här frågorna oerhört viktiga - ur folkhälsosynpunkt men framför allt för de unga människorna. Så går jag över till att svara på de två frågor som ställdes. Konsumentverket anser att det här är en viktig och prioriterad fråga, och Konsumentverket har i det här fallet skött den verksamhet som man har att sköta och som Yvonne Ruwaida har pekat på. Yvonne Ruwaida vet precis som jag att om man skall ändra lagstiftning krävs ett ganska noggrant och grannlaga arbete som syftar till att uttömma de olika möjligheter som finns för att få en så bra lag som möjligt. Mot den bakgrunden bör man ha litet tid på sig. Jag tycker inte att det här är fråga om särskilt lång tid, eftersom detta skall vara klart i början på nästa år. Jag tror heller inte att det finns förutsättningar att snabba på det här, utan man måste se lagen som en helhet och det alkoholpolitiska perspektivet i den. Av den anledningen kommer det att ta en del tid. Det finns också andra aspekter som man bör lägga på den här frågan. Man kanske skall omdefiniera vad som menas med alkoholdrycker - vad vet jag? En annan sak är den marknadsföringsavgift som Yvonne Ruwaida själv pekade på, och det finns också andra frågor som man bör titta särskilt på. Jag tror att det är viktigt man ser det här som en helhet. Jag tycker ändå att regeringen genom att förordna en särskild utredare tar dessa frågor på stort allvar. Vi ser att det sker förändringar, i och med EU-inträdet och den ökade friheten för olika aktörer på marknaden. Det är viktigt att vi beskär marknadskrafternas möjligheter att öka trycket på människor att konsumera mer, när vi vill att de skall konsumera mindre av det som inte är nyttigt för människan.
Herr talman! Det är positivt att höra att Leif Blomberg anser att detta är en prioriterad fråga för Konsumentverket. Det Konsumentverket gör i dag är att ta emot anmälningar om alkoholreklam. Sedan tar Konsumentverket kontakt med dem som står för reklamen. Jag anser att Konsumentverket även bör jobba förebyggande, så att vi slipper se olika bolag inom den offentliga sektorn, såsom SJ och SL här i Stockholm, tillåta denna typ av reklam. Detta är reklam som är otillåten enligt svensk lag. Där skulle Konsumentverket kunna jobba förebyggande. Vad tycker Leif Blomberg om det? Just nu pågår en nationell kampanj mot alkoholkonsumtion, där bl.a. Folkhälsoinstitutet är med. Vad jag vet är inte Konsumentverket med i denna kampanj, vilket jag tycker är fel. Jag tror inte att det är så komplicerat att ändra lagstiftningen som Leif Blomberg vill göra gällande. Man har nu lagt fram ett förslag om att förbjuda varumärke och varunamn i tobaksreklam. När Blend inte fick göra reklam för cigaretterna av märket Blend använde man sig av Blend sunglasses. Det är precis samma typ av reklam man gör för Martini, med Martinis varumärke och varunamn, som sägs vara reklam för lättmartini. Sådant skulle man snabbt kunna åtgärda. Man kan också studera den utredning som har gjorts om alkoholreklam. Det går att se det som en helhet och ha en liknande lagstiftning för alkohol och tobak. Det tror jag inte är dåligt, snarare tvärtom. Jag håller inte med Leif Blomberg om att vi måste vänta på en utredning som dröjer till mars. Sedan skall den ut på remiss, och om vi har tur händer det någonting om två år. Jag tror tyvärr att vi kommer att få se mycket alkoholreklam under tiden. Den kan, om vi har otur, ändra människors inställning till alkoholreklam. Man börjar vänja sig och tycker inte att det är någonting särskilt. Man säger: Det påverkar inte mig. Men vi som sysslar med detta vet att reklamen påverkar, även om människor själva kan tycka att den inte gör det. Jag anser att vi snabbt kan och måste göra någonting. Vi ser i dag en oroande ökning av alkoholkonsumtionen just bland unga människor. Det kan få ödesdigra konsekvenser för framtiden.
Herr talman! Jag behöver inte fortsätta dividera med Yvonne Ruwaida om tiden för utredningsuppdraget. Det förändrar inte historien nämnvärt. Däremot vill jag gärna återigen understryka att vi från regeringens sida anser att denna fråga är mycket väsentlig. Vi vill begränsa marknadskrafternas inflytande över alkoholkonsumtionen i Sverige. Det är just därför vi sätter fart på denna utredning. Vi vill också se över sanktionsbestämmelserna och, i den mån det krävs, göra dem skarpare, så att man med större eftertryck kan åstadkomma en efterlevnad av lagstiftningen. Jag tror att man på SJ är på det klara med vad som är tillåtet. Alla de bolag som jobbar inom branschen känner säkert till spelreglerna. Jag vet inte på vilket sätt Konsumentverket skulle kunna arbeta mer än genom att bekantgöra lagstiftningen för dem som skall marknadsföra olika produkter. Sedan får de efterleva det. Konsumentverkets roll är i första hand att kontrollera efterlevnaden. Var och en av oss medborgare i Sverige som ser reklam som inte är förenlig med svensk lagstiftning har att signalera det till Konsumentverket genom en enkel anmälan. Sedan är det Konsumentverkets sak att följa upp, kontrollera och vidta åtgärder i syfte att få stopp på en felaktig marknadsföring. Utredaren har anledning att se på helheten och den komplexitet som Yvonne Ruwaida själv målar upp. Det är inte alldeles enkelt att förändra lagstiftningen med några meningar. Det tar litet tid. Demokrati tar tid. Det är viktigt att vi följer de grundläggande spelreglerna i svensk demokratisk process. Vi får se över hela lagen och inte bara titta på någon enstaka mening. Vi måste få en lag som håller ett antal år in i framtiden, också i det nya perspektivet i Europa. Den måste vara bra från alkoholpolitiska utgångspunkter och inte minst sett utifrån ungdomars möjlighet att undvika alkoholförtäring och på det sättet grundlägga mera sunda vanor i unga år. Då gör det ingenting att det tar litet tid. Det är bättre att det tar tid och vi får en god kvalitet på produkten, än att vi hafsar fram ett hastverk. Det är ingen som tjänar på det, varken
Herr talman! Jag håller inte med om att det är så komplicerat som Leif Blomberg vill göra gällande. Det finns enkla sätt att komma åt både tobaks och alkoholreklam. Att förbjuda varumärke och varunamn är ett sätt. Att införa en marknadsföringsavgift för dem som annonserar och de medier som tar in annonserna är ett annat. Det är inga svåra saker. Dessutom vore det bra om man införde förbud mot varumärke och varunamn samtidigt för både tobak och alkohol. Jag tror att det är en fördel när man skall informera om detta och nå ut i samhället. Då skulle man också spara pengar från vår ansträngda budget. Jag vet att Konsumentverket är en kontrollmyndighet. Konsumentverket tar emot anmälningar och kontaktar sedan berörda parter. Men det är anmärkningsvärt att det i dag finns myndigheter och bolag inom den offentliga sektorn som använder sig av annonser med alkoholreklam och tjänar pengar på det. Jag tycker att det är någonting som inte skall kunna förekomma inom den offentliga sektorn. Åtminstone där bör Konsumentverket informera, just därför att vi har gått med i EU och fått en större frihet för de olika aktörerna på marknaden. Det finns fler alkoholföretag som agerar på marknaden. Just därför skulle Konsumentverket behöva göra en insats i dagens läge.

Herr talman! I propositionen föreslår regeringen ett flertal lagändringar med avsikt att få till stånd en mer enhetlig och sammanhållen skattebrottslagstiftning. Från moderat håll ser vi positivt på flera av de i propositionen föreslagna lagändringarna. På en avgörande punkt har vi dock en annan uppfattning än regeringen, och det gäller förslaget om att konstruera om nuvarande skattebedrägeribrott i 2 § skattebrottslagen från effektbrott till farebrott. I motion Ju26 yrkas att propositionen avslås och att riksdagen uppdrar åt regeringen att återkomma med ett nytt förslag när farebrottets konsekvenser har analyserats. Motionärerna pekar på att farerekvisitet är beroende av hur skattekontrollen är utformad, något som dessutom ligger utom den skattskyldiges kontroll. Det kan därför bli svårt att tillämpa rekvisitet. Motionärerna vänder sig också mot att regeringen i propositionen ger farerekvisitet en vidare tolkning än vad som framgår av Skattebrottsutredningens betänkande utan att föreslå någon motsvarande ändring av utredningens förslag till lagtext i denna del. Lagstiftningens syfte skall enligt motionärerna framgå av tydliga bestämmelser och inte genom att regeringen vid sidan av lagen uttalar sig om hur den bör tillämpas. Den övergripande författningen på skattebrottsområdet är skattebrottslagen, som trädde i kraft den 1 Det centrala skattebrottet är skattebedrägeri, som förekommer i tre olika varianter: aktivt brott, passivt brott och skattebedrägeri vid förenklad självdeklaration. Herr talman! För s.k. aktivt skattebedrägeri döms enligt 2 § första stycket skattebrottslagen den som till ledning för myndighetens beslut i fråga om skatt eller avgift uppsåtligen avger handling med oriktig uppgift och därigenom föranleder att skatt eller avgift inte påförs, påförs med för lågt belopp eller tillgodoräknas med för högt belopp. För att ansvar skall kunna inträda vid lämnande av oriktig uppgift krävs att uppgiftslämnaren haft till uppsåt att skatt skall undandras. S.k. eventuellt uppsåt är tillräckligt för ansvar. Detta innebär att det t.ex. inte är nödvändigt att uppgiftslämnaren med säkerhet vet att uppgiften är oriktig. Det räcker inte att han inser att detta är möjligt och att full visshet om uppgiftens oriktighet inte skulle ha avhållit honom från att lämna den. Till skillnad från det aktiva skattebedrägeriet fordras för ansvar för passivt skattebedrägeri att den skattskyldige underlåtit att deklarera med avsikt att undandra skatt, s.k. direkt uppsåt. Den tredje formen av skattebedrägeri begås av den som med avsikt att skatt eller avgift inte skall påföras eller skall påföras med för lågt belopp överenskommer med sin arbetsgivare eller annan som är skyldig att utan föreläggande lämna kontrolluppgift, att denne skall underlåta att fullgöra sin uppgiftsskyldighet, och därigenom föranleder att skatt på grundval av förenklad självdeklaration inte påförs eller påförs honom med för lågt belopp. I propositionen på s. 88 föreslår regeringen att skattebedrägeribrottet får en ny brottsbeteckning och i fortsättningen benämns skattebrott. Brottet föreslås omfatta också förfaranden som i dag bedöms som uppbördsbrott. Skattebrottet konstrueras enligt förslaget som ett farebrott. Ett skattebrott fullbordas när en oriktig uppgift uppsåtligen lämnas till myndighet eller när en föreskriven uppgiftsskyldighet uppsåtligen åsidosätts, om detta ger upphov till fara för att skatt eller avgift skall undandras det allmänna. Sammanfattningsvis anser regeringen att övervägande skäl talar för att skattebrottet omkonstrueras till ett farebrott. Herr talman! Regeringens förslag om att införa farebrott innebär en återgång till den gamla konstruktionen som gällde före 1971 års skattebrottsreform, då effektbrottet infördes. Det nuvarande skattebedrägeribrottet föreslås dels få en ny brottsbeteckning - skattebrott - dels konstrueras om till ett farebrott. Som regeringen framhåller i propositionen har den nuvarande konstruktionen av skattebedrägeri som effektbrott tidigare ifrågasatts och kritiserats vid flera tillfällen. Kritiken har innehållit krav på övergång till farebrott. Ett tungt argument som framförts i dessa sammanhang har varit att brottsmålen skulle kunna avgöras snabbare, då domstolarna med en sådan utformning av brottet inte skulle behöva invänta lagakraftägande avgöranden från skattedomstolarna. Regeringen ifrågasätter dock, av skäl som närmare utvecklas i propositionen på s. 91, om en ändring av brottskonstruktionen till farebrott verkligen skulle medföra några större fördelar för de allmänna domstolarna. Däremot fäster regeringen betydligt större vikt vid argumentet att farebrottskonstruktionen kommer att underlätta fastställelsen av tidpunkten för när brottet skall anses fullbordat. Ytterligare ett argument för en omkonstruktion är enligt regeringen de konsekvenser som formerna för skattekontrollen kan få med den nu gällande ordningen. En effekt som kan uppstå är att oriktighet i en självdeklaration som upptäcks under taxeringsåret bedöms som ett försöksbrott, medan en oriktig uppgift som upptäcks först senare bedöms som ett fullbordat brott. Liksom regeringen anser vi att det från rättssäkerhetssynpunkt kan vara svårt att motivera att brott bedöms olika beroende på när den oriktiga uppgiften avslöjas. Med anledning härav anser regeringen att det föreligger beaktansvärda skäl för en omkonstruktion från effektbrott till farebrott. Vi anser emellertid inte att dessa skäl i dagsläget framstår som tillräckliga. Vi måste här starkt ifrågasätta om det är lämpligt att - som i regeringens förslag - hålla fast vid ett synsätt som i grunden bygger på hur skattekontroll bedrevs för 25 år sedan. Som regeringen själv framhåller i propositionen har formerna för skattekontrollen avsevärt förändrats sedan skattebrottslagens tillkomst. Den största skillnaden består i att den rutinmässiga skattekontrollen numera är datoriserad och att någon manuell kontroll av hela deklarationsmaterialet således inte längre förekommer. Med regeringens förslag kommer kontrollsystemets utformning att få avgörande betydelse för bedömningen av om en straffbar handling föreligger, samtidigt som de omständigheter det är fråga om ligger helt utanför för den skattskyldiges kontroll. Enligt vår bedömning kan farerekvisitet som det utformats i förslaget komma att medföra betydande tillämpningssvårigheter. Mot denna bakgrund är det enligt vår uppfattning nödvändigt att förslaget blir föremål för en närmare analys i syfte att klargöra vilka effekter som kan komma att uppstå med förslagets nuvarande utformning. Dessförinnan är vi inte beredda att ta slutlig ställning till förslaget. Herr talman! Därmed har jag inte mer att tillägga, utan hänvisar till hemställan i vår motion Ju26.

Herr talman! Skattebrottsutredningen föreslog att ringa skattebrott skulle avkriminaliseras. Den föreslagna avkriminaliseringen av ringa brott tillstyrktes dessutom av de flesta remissinstanser. Regeringen väljer dock att bibehålla kriminaliseringen av ringa brott i sin proposition, och det tillstyrks dessutom i betänkandet av utskottsmajoriteten. Samtidigt ställer sig emellertid regeringen i propositionen bakom principen att så långt som möjligt fullfölja den tanke som låg till grund för förslaget till skattebrottslag, nämligen att överträdelser av mera ordningsmässig karaktär i första hand bör träffas av administrativa sanktioner. Enligt regeringen går dock inte denna princip att strikt upprätthålla, bl.a. på grund av att administrativa sanktioner saknas i ett flertal fall. Några administrativa sanktioner för oriktiga uppgifter finns exempelvis inte på fastighetstaxeringsområdet och inte heller när det gäller arvs och gåvoskatt. Vi inom Centerpartiet anser att ringa förseelser bör avkriminaliseras och att möjligheterna till införande av administrativa sanktioner bör utökas, även till de områden där administrativa sanktioner i dag saknas. Det bör i stället införas avgifter eller annan sanktion i stället för böter i de fall där detta i dag inte förekommer. Vidare anser vi att praxis beträffande gränsen för skattebedrägeribrott bör ändras till ett lägre belopp. Jag vill med anledning av det anförda, herr talman, yrka bifall till reservation 2 av Ingbritt Irhammar.

Herr talman! Förslagen i föreliggande betänkande syftar till att göra regleringen av skattebrott mer enhetlig och sammanhållen. Skattebrottslagens tillämpningsområde skall föreslås utvidgas så att lagen kommer att omfatta i stort sett samtliga straffbestämmelser som finns på skatteområdet. Det är bra. Vi behöver en enhetlig lagstiftning när det gäller skattebrotten. Det har förut varit och är också för närvarande vissa problem med att beivra vissa typer av skattebrott. Ibland väljer man att gå den enklare vägen: att i stort sett "bara" åtala för bokföringsbrott. Man borde kanske i större utsträckning redan tidigare vågat använda sig av rubriceringen skattebrott. Det är alltså viktigt att vi genomför de här förändringarna. Vi måste vara väldigt tydliga när det gäller skattebrott, precis som när det gäller ekonomisk brottslighet. Ekonomisk brottslighet eller sådant som gränsar till ekonomisk brottslighet leder inte alltid till åtal enligt skattebrottslagen. Lagstiftningen måste vara tydlig. Därför måste vi också ge de riktiga signalerna. En av dessa signaler pekar vi på i vår reservation, reservation 3, där vi menar att osanna handlingar faktiskt bör ligga till grund för att man skall kunna bedöma brottet som ett grovt skattebrott. Riksåklagaren har haft samma uppfattning. Det innebär naturligtvis inte att en felaktig självdeklaration - som ju är en osann handling - skall leda till att skattebrottet skall bedömas som grovt. Där finns det en klar gränsdragning trots allt. Men jag tror att det är väldigt viktigt, eftersom väldigt många skattebedrägerier faktiskt grundläggs genom osanna handlingar. Jag tror inte att man behöver befara att detta skulle överutnyttjas, t.ex. i samband med det jag nämnde om felaktiga självdeklarationer. Därför yrkar jag bifall till reservation 3 av Alice